Fru talman! Jag skall avslutningsvis säga att vi också vill ha olika kompetenser. Och det har vi hela tiden sagt. Vi tycker att det är viktigt att man arbetar i arbetslag. Men det är en tydlig skillnad mellan oss. Vi tycker att riktlinjerna skall vända sig till förskolläraren som skall vara huvudansvarig. Regeringen har dragit en annan slutsats, och det är fortfarande ganska oförklarligt.
Fru talman! I Centerpartiet har man på ett sätt lagt sig på en ytterkant, eftersom man också föreslår en lagändring, där man vill reglera behörigheten för den som skall arbeta i förskolan och på det viset också kraftigt öka regleringen av förskolan i lagstiftningen. Då är det naturligtvis naturligt att man följer upp det med regleringar även i läroplanen. Jag tror i stället att vi skall öka kraven på förskolan och öka möjligheterna att utveckla kvaliteten i förskolan. Vi skall stärka förskolans pedagogiska roll. Vi skall ge den dess rättmätiga plats som den första byggstenen i utbildningssystemet. Men jag är inte säker på att den vägen mest framgångsrikt går över ökad statlig reglering.
Fru talman! Ni får ursäkta min oförskämdhet, men jag måste faktiskt inledningsvis få upplysa skolministern om att läroplanen för grundskolan faktiskt gäller i enskilt drivna skolor, annars får de inte tillstånd att driva skolan över huvud taget. Men detta kanske inte är så konstigt.
Fru talman!
Jag fick tidigare nämligen en fråga från skolministern om en läroplan för skolan försvårar utvecklingen och om det är annorlunda med en läroplan för förskolan. Jag vet inte om skolministern inte ser någon skillnad i frivillig verksamhet och i obligatorisk verksamhet, men vi gör det. Det kanske är en freudiansk feltanke att ni kanske redan har kommit så långt att förskolan skall bli obligatorisk. När jag lyssnar på vad skolministern nu talade om inledningsvis handlade det om att man skall utveckla den pedagogiska rollen och att förskolan är den första byggstenen i hela detta lärande. Hon sade sedan: Hela barnet hela dagen. Detta skulle vara ett erkännande av förskolan. Då kommer återigen signalen till föräldrar med barn i åldern ett till fem år: Förskolan är den första byggstenen för att klara den obligatoriska skolan och helst den kommunala där det finns en läroplan. Det skall inte vara någon läroplan i de andra, eftersom vi där inte kan kontrollera allt ända in i det privata vardagsrummet. Nej, tack för det. Men här visar skolministern föräldrarna var skillnaden skall vara. Vad jag inte begriper är att skolministern säger att detta är ett erkännande av förskolan. Men varför kan man inte erkänna förskollärarna? Tror skolministern att man med den inställningen får fler som vill bli förskollärare?

Jag tror att det har stor betydelse för statusen i yrket och att också arbeta som förskollärare. Catharina Elmsäter-Svärd företräder ett parti som inte vill göra denna uppgradering av förskolan. Det blir därför litet märkligt när man samtidigt säger att man vill reglera förskollärarna i den läroplan som man egentligen inte vill ha. Men jag skall svara på Catharina Elmsäter-Svärds fråga om de fristående skolorna. Det är så att läroplanen för grundskolan inte gäller i de fristående skolorna, eftersom det är en statlig förordning. Däremot ligger den till grund för den kvalitetsbedömning som görs när Skolverket skall bedöma om en fristående skola kan anses leva upp till samma kvalitetskrav som grundskolan. I praktiken innebär det därmed, menar jag, att man i de fristående skolorna över lag håller samma kvalitet som man gör i den kommunala skolan. Men formellt gäller läroplanen inte de fristående skolorna. Den ligger till grund för tillståndsgivning och kvalitetsbedömning. Jag menar att vi skall ha ett motsvarande system för enskilt driven barnomsorg, enskilt driven förskoleverksamhet. Jag menar att vi skall ställa i princip samma krav på kvaliteten i den enskilt drivna förskolan. Men jag menar också att man skall ha samma frihet som en fristående grundskola att utforma verksamheten. Därför skall läroplanen ligga till grund för den kvalitetsbedömning och tillståndsgivning som det ju för förskolans del är kommunen som ansvarar för på motsvarande sätt som Skolverket gör när det gäller fristående skolor.
Fru talman! Nu börjar jag förstå litet grand hur Socialdemokraterna tänker sig det hela. Det har hittills inte varit lätt, och jag har inte velat tro så illa om förslaget som jag faktiskt tycker att det börjar låta. Läroplanen ligger till grund för grundskolan. Det är riktigt, eftersom vi har skolplikt. När det gäller läroplanen skall den gälla för de offentligt drivna daghemmen men inte för de enskilt drivna.
Fru talman!
Däremot kommer den att ligga till grund vid tillståndsgivningen och vid tillsynen. Glöm inte bort att skillnaden i dag för enskilt drivna daghem är att det är kommunerna som ger tillstånd. Och det är Skolverket som ger skolan tillstånd. Detta blir litet knepigt, eftersom skolministern sade att vi, när vi talar om läroplanen, skall ställa oss frågan vad som skall regleras av staten. Sedan säger hon: Utveckling kräver respekt för viss frihet. Och vad menas med viss frihet? Är det det som alternativen skall få stå för? Är det det som signalen skall vara till dagmammor, att det är de som utgör en form av viss frihet när det gäller utveckling? Håller skolministern med om det som Eva Johansson sade i sitt tidigare inlägg, att det är en styrka för familjedaghem och enskilt drivna daghem att kunna säga att de arbetar efter läroplanen? Skall alla fristående alternativ rätta in sig i ledet efter den läroplan som ni skickar ut signaler om till föräldrar som innebär att de, om de väljer en sådan verksamhet, får det bästa för sina barn?

Jag skall försöka att svara på frågorna. Det krävs en viss frihet för att man skall kunna ha en utveckling av verksamheten. Därför tycker jag att det är en bra princip att gå från regelstyrning till målstyrning. Det har jag tyckt när det har gällt skolan, och jag har samma grundläggande syn när det gäller styrningen av förskolan. Därför är det viktigt att lägga ned ett stort arbete och en stor dignitet i arbetet på att ställa upp bra och tydliga mål av hög kvalitet och att lägga ned resurser på kvalitetsutveckling, uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheten. Däremot är jag mer tveksam till att gå vägen över reglering. Jag anser inte att all offentligt finansierad barnomsorg skall styras av läroplanen. Det är viktigt - som också Inger Davidson på ett vältaligt sätt pekade på - att det är föräldrarna som måste göra valet av var barnen skall gå. Jag tror att föräldrarna är de som på bästa sätt kan bedöma sitt barns behov. Många väljer förskolan, kommunalt driven eller i enskild regi. Andra väljer familjedaghem. En stor grupp väljer andra lösningar. Det är viktigt att föräldrarna har möjlighet att göra dessa val. Sedan kan den som vill följa läroplanen. Det är ju upp till den enskilda verksamheten eller till familjedaghemmen att göra det i så stor utsträckning som man själv vill. Kommunen kan också ställa upp kvalitativa krav som är desamma som kraven i läroplanen. Men den statliga förordningens status är sådan att den gäller i de kommunalt drivna förskolorna. I praktiken kommer motsvarande krav att ställas i de enskilt drivna förskolorna på ett motsvarande sätt som när det gäller fristående grundskolor, men inte med formuleringen "gälla".

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i reservation nr 6 när det gäller det pedagogiska ansvaret för den pedagogiskt utbildade personalen, som är ett väldigt viktigt krav för att kvaliteten på förskolorna skall kunna höjas. Jag tänkte dock ägna mig åt att tala om den reservation som Annika Nordgren från Miljöpartiet och jag gemensamt har avgett. Den handlar om att man skall vidta åtgärder för att få fler män yrkesverksamma i förskolan. I går eftermiddag hade vi en mycket engagerad debatt om regeringens förslag när det gäller kvinnofrid. Jag är inte säker på att det var någon mera här än jag som deltog i den debatten. Det var en väldigt engagerad och bra debatt. Det enda som man kan beklaga är att den behövdes över huvud taget. Det är ju fruktansvärt att kvinnor i Sverige i dag skall behöva gå omkring och vara rädda att utsättas för både våld och kränkande attityder. I dag är vi tillbaka i den grå vardagen. Då är dessa frågor inte lika engagerande. I vardagsverkligheten i våra skolor möter framför allt flickor men också kvinnliga lärare indirekt och direkt en kränkande behandling och ett kränkande språkbruk som jag tror att de flesta av oss som har skoltiden bakom oss har väldigt svårt att förstå, om vi inte får höra våra egna barn berätta. Jag har förstått att detta inte alls gäller bara värstingskolor eller värstingklasser utan att det här är den vanliga vardagen i de flesta av skolorna. Det är skrämmande för att det har en nedbrytande effekt på många av dem som går i skolan, framför allt på flickor. Det innebär ett vanställande av de attityder som skapas och främjas i skolan. Det som också skrämmer mig är att detta har en väldigt avtrubbande effekt. Mina egna tonårsdöttrar - 12 och 15 år - beskriver det här som att det är sådant som händer varje dag. De menar säkert inte så illa. Mycket sällan orkar, vill eller kan lärarna ta itu med det här. Jag kan tänka mig att det kan vara särskilt svårt och jobbigt för de kvinnliga lärarna som ju utgör majoriteten, och en mycket stor majoritet ju lägre ned man kommer i åldrarna. I vår motion pekar Annika Nordgren och jag på att det inte är de starka och trygga pojkarna som ägnar sig åt detta. Det är framför allt svaga, otrygga och osäkra pojkar som ägnar sig åt denna kränkande behandling. Nå, vad säger då utskottet? Ja, man hänvisar till att man i ett tidigare betänkande under den här perioden har behandlat liknande frågor - betänkande nr 15 - som att få fler män att arbeta inom barnomsorgen. Utskottet avstyrker med samma motiveringar de nu aktuella yrkandena. Vad sade man då i utbildningsutskottets betänkande nr 15? Jo, där hänvisade man till olika betänkanden från Barnomsorg och skolakommittén. Utskottet konstaterar: Båda ärendena bereds för närvarande inom Regeringskansliet, och mot bakgrund av det som redovisats nu avstyrks motionsyrkandena. Nu har vi propositionen här. Utskottet avstyrker samma yrkanden med hänvisning till att man hävdade förra gången att ärendet var under beredning. Jag har svårt att uppleva detta som ett engagerat intresse från utbildningsutskottet för dessa frågor. I någon rad hänvisar man till Lärarutbildningskommittén som har fått i uppdrag av regeringen att titta på vad man kan göra för att i framtiden få fler män att söka sig till förskolan. Men det är ju nu som många män som har sökt sig till förskolan lämnar den. De finns inte kvar. De är inte aktuella när det gäller att verka för att fler män skall söka sig till skolan och förskolan i framtiden. Jag är övertygad om att det kommer att visa sig vara svårare att nyrekrytera män än att behålla dem som en gång faktiskt medvetet har valt att söka sig till förskolan. Skolministern, statsrådet Johansson, har mycket vällovligt tidigare - i höstas - tillsatt en snabbutredning mot bakgrund av de fruktansvärda händelserna i Karlstad för att se vad man kan göra för att förhindra att direkt olämpliga människor - kanske främst olämpliga män - söker sig till förskolan. Men jag tycker att det är minst lika viktigt att omedelbart vidta åtgärder för att se till att de många män som av olika skäl drar sig för att fortsätta i förskolan kan känna att de är välkomna och att det finns anledning för dem att vara kvar. Som jag ser det är det nu det behövs krafttag. Jag tycker ändå att det skulle vara att visa en viss respekt för den debatt som vi förde under eftermiddagen i går att utbildningsutskottet tog de här frågorna på litet större allvar. Jag yrkar således bifall till reservation 9 under mom. 25.

Fru talman! Att erövra omvärlden. Att erövra om världen. Att erövra om världen. Ja, hur vi än läser de fyra orden ger det olika tolkningar i sammanhanget. Men alla är lika viktiga till innebörden. Att få erövra omvärlden är något som vi önskar alla våra barn. Nyfikenhet, äventyrslust och prova-på-anda kännetecknar barns önskan att få erövra världen och göra den till sin. Barn behöver hjälp och stöd i sina erövringssträvanden såväl inom förskoleverksamheten som i hemmet. Det är därför mycket glädjande att vi nu inför en läroplan i förskolan som skall ange förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer.

I förskolan arbetar sedan länge barnskötare, förskollärare och ibland också fritidspedagoger tillsammans. Under årens lopp har yrkesidentiteterna utvecklats i samverkan. Tillsammans har personalen utvecklat förskolepedagogiken. Detta med att grupperna har olika kompetens är också viktigt när man ser till vidareutbildningen i framtiden. Det är inte längre självklart att förskollärarutbildningen är den väg som barnskötarna vill gå när de vill öka på sin utbildning. Många har uttryckt att de inte vill byta yrke för att få vidareutbildning. De vill ha det i sitt nuvarande yrke. Det håller därför också på att byggas upp en ny högskoleutbildning som grundar sig på det som är barnskötarnas särskilda kompetens - omsorgspedagogiken. Med hänvisning till det som jag har sagt känns det naturligt att läroplanen riktar sig till hela arbetslaget och inte bara till en yrkeskategori. Men det känns lika angeläget att så många barn som möjligt får del av den nya läroplanen. Jag tycker därför att det är angeläget att även familjedaghemmen skall omfattas av läroplanen som en förordning. Alla familjer kan inte välja omsorgsform. De som arbetar på obekväma tider eller som bor ensligt har oftast inte tillgång till förskolor. Därför är det viktigt att de olika verksamhetsformerna till innehållet blir jämförbara. Att familjedaghemmets verksamhet bedrivs i dagbarnvårdarens egna hem behöver inte betyda att verksamheten inte kan regleras, kontrolleras eller utvärderas. Verksamheten i många familjehem är redan i dag reglerad av kommunernas egna barnomsorgsplaner eller program. På flera platser har man infört metoder så att familjedaghemmens verksamhet både kontrolleras och utvärderas. Om det finns juridiska betänkligheter rörande detta hoppas jag att vi i den föreslagna utredningen om en översyn av skollagstiftningen tar upp även detta ämne, så att de båda verksamhetsformerna, förskola och familjedaghem, på sikt ges samma status. Fru talman! Jag har inget yrkande utan en vädjan. Det är att man i översynen av skollagstiftningen också ser över huruvida familjedaghemsverksamheten skall kunna regleras av läroplanen på samma sätt som förskolan.

Fru talman! Riksdagen skall i det här ärendet ta ställning till två konkreta förslag. Det ena rör medel för inrättandet av en kommitté för forsknings och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen. Det andra gäller medel för ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg. Därtill finns det i propositionen en del s.k. bedömningar och kommentarer från regeringen. Jag avstår inledningsvis från att kommentera dem med hänvisning till kammarens arbetsbelastning. Av den moderata motionen framgår emellertid att vi har vissa synpunkter och invändningar också i de frågorna. När det gäller samarbetet i Öresundsregionen råder bred enighet om de möjligheter som ligger i detta. Problemet med regeringens förslag är att Carl Tham kommer med jästen efter degen. Regeringen föreslår nämligen pengar för tillskapande av en kommitté som skall syssla med sådant som redan pågår. Redan 1997 gick elva universitet och högskolor samman i ett samarbete som kallas Öresundsuniversitetet. Det här nätverket omfattar de berörda universiteten och högskolorna i regionen utom några danska konstnärliga akademier. Samarbetet sker på parternas initiativ och villkor. Det växer, om man får säga så, underifrån. Vi moderater ser mycket positivt på det här samarbetet. Vi tycker att det är rimligt att man stöder dess utveckling. Jag tror att det är betydelsefullt för regionen och att det är betydelsefullt för forskning och utveckling generellt - både när det gäller vårt land och andra länder. Men den här socialdemokratiska regeringen kan ju inte låta bli att på traditionellt vis komma med förslag om en politiskt formaliserad kommitté med tillhörande byråkrati i form av ett eget sekretariat. Vi moderater ifrågasätter faktiskt om det är kommunalpolitiker och representanter för arbetsmarknadens parter i någon form av kommitté som bäst kan fatta beslut som för verksamheten framåt. Vi tror mer på det här Öresundsuniversitetet. Vi tror på det frivilliga samarbete som har växt fram. Vi menar att det är det som skall stödjas, inte kvävas eller hamna i konkurrens med en sådan här politiserad kommitté. Det är bakgrunden till vår reservation i den delen. Vi moderater följer också upp vårt tidigare ställningstagande när det gäller medel till ett tekniskt institut i Göteborg, som skall drivas genom att man bildar ett helägt, statligt aktiebolag. Det här är en fråga som var uppe förra året, men regeringen kommer nu med en konkretisering. Syftet med det tekniska institutet sägs vara att skapa förutsättningar för ett nära och förtroendefullt samarbete med främst de mindre och medelstora företagen. Jag tillåter mig att påstå att huvudskälet till det här förslaget från den socialdemokratiska regeringen är att ni är sura över att fristående Chalmers tekniska högskola lyckas över alla förväntningar. Vill man, och det kan finnas skäl för det, särskilt stödja verksamhet med den inriktning som man säger att det här institutet skall få, är det naturliga att använda befintliga strukturer när den typ av verksamhet som man vill ha ligger i linje med deras kompetens. Utbildningsministern framhåller vidare i propositionen att man på sikt vill se näringslivet som majoritetsägare i företaget. Jag kan förstå det. Fler fristående aktörer som erbjuder uppdragsforskning etc. är naturligtvis väldigt bra. Det är något som vi moderater har stridit många gånger för i den här kammaren. Frågan är emellertid varför inte näringslivet redan knackat på dörren i Göteborg för att ta det här ansvaret. Vår bedömning är att det beror på att behovet inte är särskilt uppenbart. Därför har vi reserverat oss i den delen. Fru talman! Jag vill med tanke på tiden yrka bifall bara till reservation 1.

Fru talman! Det här betänkandet behandlar några olika regeringsförslag av litet olika slag. Här finns förslaget om inrättande av ett nytt kunskapscentrum för utbildning, forskning och folkbildningsarbete om folkmord. Detta centrum skall ligga vid Uppsala universitet. Huvudmotivet har varit behovet av att sprida kunskap om Förintelsen. Under samma rubrik föreslår regeringen medel för motsvarande forskning vid Centrum för invandrarforskning vid Stockholms universitet. Detta är ett bra förslag i en angelägen fråga, och Miljöpartiet står självfallet bakom förslaget. Regeringen återkommer i ärendet om Göteborgs tekniska forskningsinstitut och föreslår att riksdagen godkänner att institutets verksamhet sker i form av ett aktiebolag. Förslaget motiveras bl.a. av att det skulle underlätta samverkan med näringslivet. Såvitt jag kan se är aktiebolagsformen lämplig, och vi tillstyrker förslaget. Däremot vill vi att regeringen i ägardirektiven skriver in krav på verksamhetens inriktning med speciella etiska hänsyn och prioritering av utveckling av miljöanpassade produkter och största möjliga miljöhänsyn i produktionen. Detta ligger helt i linje med vad som också noterats i utskottets betänkande, nämligen att statsministern i regeringsförklaringen den 16 september 1997 bl.a. utlovade att arbetet för att ställa om Sverige till ekologisk hållbarhet skall fortsätta med målet att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg, som i ägardirektiven återspeglar en sådan målsättning, vore ett naturligt steg på den vägen. En önskan om en sådan formulering av ägardirektiven framförs i reservation 3 under mom. 2, vilken jag härmed yrkar bifall till. Regeringen tar upp frågor kring de nya högskolorna i Malmö respektive på Gotland. När det gäller Malmö högskola gör regeringen bedömningen att verksamheten vid odontologiska fakulteten vid Lunds universitet bör överföras till Malmö högskola. Då fakulteten, som det står i propositionen, själv önskat en sådan omorganisation förefaller bedömningen vara rimlig. Den odontologiska fakulteten tillsammans med lärarutbildningen, vårdhögskoleutbildningen samt vissa tekniska och konstnärliga utbildningar ger den nya högskolan en något brokig karaktär, där i varje fall samordningsvinsterna är mycket små. Det tolkas av regeringen så, att man med de föreslagna åtgärderna har "skapat en bred och differentierad grund för den fortsatta högskoleverksamheten i Malmö". Denna analys av fördelarna med den nya högskolan förefaller, milt uttryckt, vara något konstruerad. Regeringen meddelar också sin avsikt att inrätta en högskola på Gotland den 1 juli 1998. Medel för verksamheten skall anslås i budgeten 1999. Fördelarna med en högskola på Gotland är ur regional synpunkt uppenbara, vilket också Miljöpartiet tidigare har konstaterat. Vid inrättandet av små och medelstora högskolor kan man som regel göra bedömningen i varje enskilt fall att det är en fördel för regionen att ha en högskola. En förutsättning måste emellertid vara att undervisningen i varje enskilt fall kan hålla hög kvalitet och den successivt utbyggda forskningsverksamheten likaså. Utbyggnaden av högskolor måste därför, utöver den lokala ortens behov, också ta hänsyn till vilka resurser som finns inom landet i form av kvalificerade lärare och forskare. Det vore också en fördel om högskolornas olika inriktningar var utformade så att de väl täckte landets behov av olika utbildningar och på ett optimalt sätt utnyttjade tillgängliga forskningskompetenser och forskningsmedel. Miljöpartiet stöder tanken att utbildningar och specialiseringar får en regional spridning. Däremot finner vi det inte lämpligt att göra så omfattande satsningar utan en övergripande analys av vare sig behov eller resurstillgångar inom landet. Vi föreslår därför att regeringen snarast återkommer med en landsövergripande analys av tillgängliga resurser och behov inom utbildning och forskning i syfte att få ett underlag för en mer realistisk och välmotiverad utveckling av högre utbildning och forskning i Sverige. Så över till en annan fråga. Regeringen vill tillsammans med Danmark inrätta en kommitté för forsknings och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen. Som framgår av propositionen finns redan en samverkan mellan de fem stora universiteten i regionen i form av ett organiserat nätverk. En rad andra samverkansformer finns mellan universitet och högskolor inom regionen. De för Öresundsområdet specifika problemen hanteras också av flera olika myndigheter, råd och sammanslutningar. Det finns inget skäl att tro att ytterligare en aktör, dessutom i form av en utifrån organiserad kommitté som saknar naturlig förankring i redan pågående verksamheter, skulle innebära någon kvalitetsvinst. Risken för en snedstyrning av de redan knappa resurserna för den fria forskningen är uppenbar. Varför de berörda universiteten inte skall kunna sköta denna typ av samverkan på eget initiativ och av egen kraft är svårt att förstå. Miljöpartiet står alltså bakom avslagsyrkandet till regeringens förslag om inrättandet av denna Öresundskommitté.

Fru talman! Detta betänkande bygger på regeringens proposition om nya högskolor i Malmö och på Gotland, medel för tekniskt forskningsinstitut i Göteborg, inrättandet av en svensk-dansk kommitté för forsknings och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen, utbildningsinsatser inom vård och omsorgsområdet samt initiativ på lokalförsörjningsområdet. Ett enigt utskott ställer sig bakom regeringens förslag om inrättande av ett nytt kunskapscentrum vid Uppsala universitet i syfte att vidga och fördjupa insatserna vad gäller utbildning, forskning och folkbildningsarbete om folkmord som t.ex. Förintelsen. Jag skall begränsa mitt inlägg till att kommentera tre reservationer och några moderatmotioner kring dessa som fogats till betänkandet. Moderaterna motsätter sig i reservation nr 1 att en svensk-dansk kommitté för forsknings och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen inrättas. Motiveringen att det redan finns ett akademiskt samarbete mellan universitet och högskolor i regionen är minst sagt krystad och illustrerar på nytt moderaternas ambivalens, för att inte säga trauma, vad gäller inställningen till högskolan som motor för den regionala utvecklingen. I offentliga anföranden kallas regionala högskolor för bygdehögskolor. I partimotioner talas om splittrade forskningsresurser. I en kommittémotion till den proposition vi nu behandlar krävs att medicinska fakulteten vid Lunds universitet inte överförs till Malmö högskola - något som över huvud taget inte övervägs. Slutligen föreslås i en annan moderatmotion, signerad Jan Backman, att den kommitté som nu skall inrättas skall utreda förutsättningarna för en högskolesatsning i Helsingör-Helsingborgsområdet. Moderaterna i allmänhet och, i det här fallet, Jan Backman i synnerhet tycks dåligt följa med i vad som händer på hemmaplan. Man har tydligen inte hört talas om att den högskolefilial under Lunds universitet som redan finns i Helsingborg är under stark uppbyggnad. Den kommer om några år att ha uppemot 2 000 högskoleplatser. Förra fredagen redogjorde vi på en presskonferens i Helsingborg för att de nytillkommande 900 platserna för Lunds universitet skall fördelas med tyngdpunkten på Helsingborg - en markering som kommer att framgå av höstens budgetproposition. Det akademiska nätverk som fem av de största universiteten i regionen har organiserat och som redan beviljats medel av den svenska regeringen står naturligtvis inte i någon som helst motsatsställning till den svensk-danska kommitté som nu är på väg att bildas. Tvärtom borde det väl även för moderaterna stå klart att ett samarbete av det här slaget befrämjas av att såväl arbetsmarknadens parter som offentliga aktörer ingår i ett nätverk som har till uppgift att flytta fram Öresundsregionens positioner vad gäller forskning och utveckling. Moderaterna reserverar sig också mot att ett tekniskt forskningsinstitut med inriktning på mikroelektronikbaserade system kommer till stånd i Göteborg. Bortser vi från det märkliga i att man reserverar sig mot något som riksdagen redan i december 1997 godkände är moderaternas invändningar i övrigt också långsökta. Att ett forskningsinstitut skulle vara obehövligt bara därför att det finns viss forskning på detta område på Chalmers är en synnerligen märklig invändning. Vad det handlar om är ju ett nationellt och fristående institut efter en modell som moderaterna i andra sammanhang brukar hänvisa till. Jag tänker t.ex. på Frauenhoferinstituten i Tyskland. Det institut som det nu är fråga om är ett komplement till andra existerande satsningar vid industriforskningsinstitut och vid universitet och högskolor. Det skall bl.a. ägna sig åt uppdragsforskning, med särskild inriktning på att kunna tillgodose de behov som vi vet finns hos mindre och medelstora företag. Men det skall också kunna ta emot uppdrag att utveckla nya produkter och processer från idé till färdig prototyp. De förbehåll till en i övrigt positiv grundinställning till ett tekniskt forskningsinstitut som Miljöpartiet reser i reservation 3 är lättare att förstå. Institutets personsammansättning och de markeringar som enligt vad jag erfarit på organisationskommitténs initiativ kommer att införas i ett framtidsinriktat policydokument för institutet borgar för att såväl miljöinriktning som krav på etik och kvalitet kommer att vara vägledande för institutets verksamhet. Fru talman! Jag yrkar avslag på de tre reservationerna och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Fru talman! Bengt Silfverstrand tycker att det är krystat att vi moderater inte vill ha en onödig kommitté. Jag tycker att det är en litet märklig inställning att försöka göra det till ett debattämne när man egentligen inte har mycket att säga. Sanningen är den att ni socialdemokrater med ert förslag vill lägga pengar på en kommitté där man skall tillsätta kommunalpolitiker och representanter från olika håll. De skall få litet byråkrati i form av ett sekretariat. Vår enkla synpunkt är att de där pengarna kanske de samarbetande lärosätena kunde använda bättre för att få ut mer av den verksamhet som redan pågår. Det är inte krystat utan snarast en fundering hur man får ut mesta möjliga av resurserna. Jag tror att vi har nog med samarbetskommittér och annat med politiska förtecken. Jag tycker att det vore bättre för forskning och utveckling i det här området att stimulera de krafter som på eget initiativ har byggt upp ett samarbete. Sedan ligger det - jag tror att Bengt Silfverstrand hörde det själv när han höll sitt anförande - en konflikt här. Å ena sidan talar man om behovet av uppdragsforskning och å andra sidan inte ha några som vill ta ansvaret, utan man tvingas att göra ett helstatligt aktiebolag. Det är helt enkelt så att detta är ett påhitt som man nu skall försöka sätta i sjön. Efterfrågan har inte funnits. Det beror på att man i Göteborgsregionen har en hel del av den här typen av verksamheter som kan utvecklas med denna inriktning på ett bra sätt - därav vår invändning.
Fru talman! Jag noterar först att Beatrice Ask inte hade någon kommentar till de motsägelser som präglar hela moderaternas högskolepolitik och också när det gäller de regionala satsningarna. Vad sedan gäller själva samarbetet var det väl känt för regeringen när det här sattes i gång på akademisk basis att det skulle bli sådant här samarbete. Nu visade det sig att det finns ett intresse därutöver på både den svenska och den danska sidan att vidga och fördjupa detta samarbete. Det finns ett starkt intresse från näringslivets sida för att något sådant här skall komma till stånd. Det här med forskning och utveckling är nog så viktigt och väsentligt. Det är viktigt att en region kan utnyttja den dynamik som redan finns, beroende inte minst på de satsningar på infrastruktur och annat som också pågår i området, och att man också har ett vidare samhällsinflytande genom att andra aktörer har möjligheter att vara med och påverka. Det är som sagt representanter för näringslivet och företrädare för kommuner med i kommittén. Skall vi uppfatta detta på det sättet att när det gäller samarbetet om forskning och utveckling får det inte vara några andra än akademiker med i de sammanhangen? Det är precis samma inställning som moderaterna har i fråga om sammansättningen av forskningsstiftelser och styrelsesammansättning på universitet och högskolor. Jag vill i all stillsamhet erinra Beatrice Ask om vad som hände efter det borgerliga regeringstillträdet 1994. Man kastade helt enkelt ut alla samhällsföreträdare. Man har tydligen den uppfattningen på moderat håll att det bara skall vara företrädare för den akademiska sfären. Det är mycket förvånansvärt att Miljöpartiet på denna punkt har slutit upp kring den moderata - jag skulle vilja säga - förlegade ståndpunkten.
Fru talman! Bengt Silfverstrand är känd för att ta ut svängarna ordentligt. Det är klart att vi kunde diskutera hela högskolepolitiken, men jag tror att kammaren skulle uppskatta om vi höll oss till betänkandet just denna dag. Det är intressant att det är näringslivet som efterfrågar just kommittén, det var ju så Bengt Silfverstrand sade. I propositionen på s. 7 finns det en uppställning över vilka som skall ingå. Det finns inte någon människa från näringslivet. Det finns två representanter för arbetsmarknadens parter. Sedan är det kommunpolitiker och företrädare för de två stora kommunerna samt två forskare från varje håll. Det är minsann inget brett spektrum som kan vara efterfrågat av näringslivet. Det här är bara ett politiskt initiativ för att visa handlingskraft. Vi har tyckt att det är onödigt eftersom det finns ett befintligt samarbete som fungerar väl och växer. Vi tycker att de begränsade resurser man ända har borde läggas på det som gäller där.
Fru talman! Jag har definitivt inte tagit upp hela högskolepolitiken utan de motioner som väckts med anledning av regeringens proposition och som vi behandlat. Jag noterar att det är en mycket märklig högskolepolitik som moderaterna bedriver. Man har en uppfattning från centralt håll som innebär att vi inte skall satsa på mindre enheter och en annan uppfattning ute i regionerna, där företrädare för kommunerna i allt högre grad ställer krav på att forskning och högre utbildning skall utvecklas ute i regionerna. Det är också väldigt märkligt att moderata företrädare inte vet vad som pågår i den mycket dynamiska Helsingborgsregionen, att man där nu gör ytterligare en sådan storsatsning som moderaterna har varit emot och t.ex. är emot när de gäller Malmö högskola. Vad gäller näringslivets intresse för de här frågorna är det riktigt att det finns två representanter för arbetsmarknadens parter. Arbetsmarknadens parter måtte väl ändå var dels arbetsgivarna, företagsamheten, dels arbetstagarnas representanter. Det vore väl synnerligen konstigt om inte dessa grupperingars företrädare skulle vara med när vi nu bygger vidare på en mycket lovande utveckling i den här regionen. Det verkar som att moderaterna tycker att det bara är den akademiska världen, inte arbetslivets företrädare och inte kommunerna på båda sidorna av Öresund, som skall vara med i det här arbetet. Där har vi en diametralt motsatt uppfattning. Vi tycker från socialdemokratisk sida att högskolesatsningar och satsning på forskning och utveckling är angelägna för hela samhället och alla medborgargrupper.
Fru talman! Jag har tre små frågor till Bengt Silfverstrand. Vi är tydligen överens om tolkningen av hur Göteborgs tekniska forskningsinstitut i den nya aktiebolagsformen skall arbeta, med inriktning på bl.a. miljöanpassade produkter och miljöhänsyn allmänt i verksamheten. Vi är också överens om att det är bra att staten när man går in och tar initiativ också ser till att verksamheten får en sådan riktning att den gagnar samhället i stort. Min första fråga är: Kan inte Bengt Silfverstrand tänka sig att man skriver in en sådan rekommendation i ägardirektiven? Det är väl ett ovanligt bra sätt att få garanti för att det verkligen sker som nu Bengt Silfverstrand säger. Den andra frågan gäller en landsomfattande utredning av resurserna när det gäller forskning och utbildning i landet. Den har vi inte sett. Det finns ett starkt behov av det. Det växer allteftersom nya högskolor och utbildningar inrättas utan att man får någon sådan redovisning. Är det inte hög tid att man får det? Vi har begärt det i en motion. Hur ställer sig Socialdemokraterna till att ta reda på läget innan man går vidare med planeringen? Den tredje frågan gäller den inställning Miljöpartiet har till Öresundskommittén. Vi har ingenting mot att näringslivet och den offentliga sektorn knyts till verksamheten. Det är naturligtvis fullt möjligt att göra det genom de nätverk som redan finns mellan universitet och högskolor, i synnerhet som de har det uttalat som en tredje uppgift. Det finns inget skäl att klampa in, i varje fall inte av det skälet. Jag ser inga andra skäl heller. Min fråga blir: Vad finns det för annat skäl till att man inte skall låta universitet och högskolor sköta detta själva?
Fru talman! Jag skall ge korta svar. Först och främst är det viktigt att intentionerna uppfylls när det gäller vad det tekniska institutet skall syssla med. Vi tycker inte från socialdemokratiskt håll att det är lämpligt med några detaljdirektiv. Gunnar Goude talar om att riksdagen skall fastställa sådana direktiv. Jag har klart och tydligt angett och antytt till Gunnar Goude att man har de ambitionerna. I det policydokument som kommer att finnas för detta institut kommer de syften och de målsättningar som Miljöpartiet har att tillgodoses. Det var den ena punkten. Det görs ständigt analyser av kvalitet på olika sätt när det gäller den högre utbildningen och forskningen. Vi har organ och instrument för detta. Därför finns det inte någon ytterligare anledning på detta stadium att regeringen skall gå in och skriva ett recept på hur det skall gå till. Jag tycker att det finns tillräckligt mycket av utvärderingar som pågår inom universitetsvärlden själv. Vi har sedan möjlighet att göra bedömningar från den politiska horisonten i regering och riksdag. Att föra in ytterligare ett sådant moment skulle vara överflödigt och onödigt detaljerat. När det gäller den sista punkten förstår jag inte riktigt Gunnar Goudes fråga. Jag har redan besvarat den i så fall. Det befintliga nätverkssamarbetet är förvisso ett akademiskt samarbete. Det skall anknytas till den tredje uppgiften att man kopplar in företrädare för näringslivet i förekommande fall. Vad det nu är fråga om är att man redan på detta stadium är inne i ett avgörande skede för utvecklingen i den här regionen med tanke på vad som händer med brobyggande och infrastruktursatsningar. Det är väl ändå rimligt att man skall ha ett vidare demokratiskt inflytande och insyn i den här verksamheten. Jag tycker att Miljöpartiets inställning är synnerligen märklig. Jag förstår inte att det är fel att koppla in arbetslivet och andra samhällsaktörer.
Fru talman! Det skall bli ett lika kort, eller långt, svar från min sida. När det gäller policydokument för aktiebolag tycker jag att ägardirektiv är en bra form för en sådan central inriktning som det här är fråga om. Jag tycker inte att det finns några skäl att inte ta steget fullt ut och skriva in det i ägardirektiven. När det gäller utredningarna håller jag inte med Bengt Silfverstrand att det finns så väldigt många bra sådana. Var finns de utredningarna? Var finns t.ex. de utredningar som visar på hur fördelningen av utbildningar inom de olika områdena är tänkt på de olika högskolorna? Hur ser det ut med fördelningen av olika forskningsinsatser inom olika områden, och hur är de motiverade när det gäller de regionala placeringarna, osv.? Där saknas det faktiskt information. Det vore spännande att få fram det. Hur många forskarutbildade lärare har vi t.ex. för närvarande? Det är det bara 30 % av lärarna vid högskolorna som har egen forskarutbildning, har det visat sig i efterhand. Det kanske hade varit bra att veta det litet i förhand. Man borde kanske ha lugnat sig med en del av utbyggnaden till dess man hade kompetens personal, osv. I fråga om den tredje punkten skiljer vi miljöpartister oss från socialdemokraterna när det gäller samverkansformer. Vi i Miljöpartiet tror att samverkan blir mycket mer effektiv när den växer fram underifrån utifrån ett naturligt behov hos människor som är engagerade i frågorna än när man uppifrån skall klämma på en samverkansorganisation, i synnerhet som den börjar konkurrera med den redan befintliga som klarar uppgifterna lika bra.
Fru talman! Jag vill inte utesluta, Gunnar Goude, att man aldrig från den politiska sfären skall kunna göra den landsövergripande analys som Gunnar Goude eftersträvar. Nu pågår det en utveckling på det här området. Efterfrågan när det gäller både utbildningsplatser och forskningsresurser är faktiskt större från de olika enheterna fördelat över hela landet än vad tillgången är. Det visar att man väl fyller funktionen både vad gäller utbildningskvalitet och vad gäller forskning. Det finns alltså ett behov. Problemet för oss är att samhällsekonomin tidigare inte varit så stark att vi har kunnat uppfylla alla de stora anspråk som förekommer, men den blir bara bättre dag för dag. Det är också märkligt att Gunnar Goude talar om ett uppifrånperspektiv när man sätter in demokratiskt valda företrädare på den lägsta nivån för att de skall kunna få insyn och på medborgarnas uppdrag visa ett ännu större intresse än vad man tidigare har gjort och ta ännu större aktiv del i denna dynamiska utveckling som sker på forskningsområdet. Det är definitivt inget uppifrånperspektiv att man plockar in arbetsmarknadens parter. Det är väl i allra högsta grad ett nedifrånperspektiv, ett demokratiskt perspektiv.

Fru talman! Låt mig inledningsvis säga att den proposition som ligger till grund för betänkandet skapade en del förvåning när den kom hit till riksdagen. Regeringen hade aviserat en proposition om kvaliteten i skolan, men det blev inte ens en tumme. Något senare samlade skolministern ihop sig och skrev en debattartikel om kvalitet, och det finns några rader om det i vårpropositionen. I det föreliggande förslaget finns det egentligen inte något som handlar om kvalitet. Det präglas väldigt mycket av den idéfattigdom som kännetecknar socialdemokratisk utbildningspolitik av i dag. Eftersom vi de närmaste dagarna kommer att se hur många elever lämnar skolan med uppenbara kunskapsbrister hade det naturligtvis varit bra mycket trevligare om vi här i dag hade fått diskutera hur vi skall stärka kvaliteten i skolan och nå bättre resultat. I den proposition vi skall behandla föreslås att läroplanen skall gälla för det obligatoriska skolväsendet och föreskoleklassen. Läroplanens struktur och inriktning skall i huvudsak bestå. Dessutom föreslår regeringen en försöksverksamhet med avskaffad timplan i ett begränsat antal kommuner och en översyn av skollagstiftningen. Man föreslår också vissa ändringar avseende behörighet till nationella och specialutformade program i gymnasieskolan. Det ökade utrymmet för lokala bedömningar om hur skolan skall arbeta och införandet av flexibel skolstart har inneburit att vi har fått olika modeller för de yngre barnens skolförberedelse och de första skolåren ute i kommunerna. Vi moderater tycker att den utvecklingen är bra och positiv. Det är viktigt att ta vara på barns inlärningsförmåga tidigt och att pröva olika lösningar för att bättre än hittills arbeta utifrån barns olika behov och förutsättningar. Vi moderater tycker att det normala skall vara att barnen börjar skolan vid sex års ålder. Riksdagen har emellertid ganska nyligen beslutat att i stället inrätta förskoleklasser som egen skolform. Förslaget att mål och riktlinjer för sexårsverksamheten skall tas in i läroplanen ligger i linje också med Moderaternas uppfattning. Det är skälet till att vi tillstyrker propositionen i den delen. Det är inte så märkligt. Man kan ha de här två olika uppfattningarna, och det stämmer i alla fall. För oss moderater, som anser att föräldrar har huvudansvaret för sina barn, är det viktigt att i regelverken markera den principiella skillnad som måste finnas mellan frivillig och obligatorisk verksamhet. Vi kommer aldrig att acceptera en politik som innebär att politiker tar ifrån föräldrar mer och mer utrymme för egna bedömningar och eget ansvar för barnen. Erfarenheterna av den utveckling vi har haft i en sådan riktning är förödande. Därför är det väldigt bra att regeringen i den här propositionen föreslår att läroplanen inte skall gälla skolbarnsomsorgen. Jag vill gärna understryka det, eftersom svaret på frågan om hur fritis bäst utformas naturligtvis måste få bestämmas av barn, personal och föräldrar. Det är lika självklart som att inte statligt reglera vad barn som inte går på fritis skall göra när de är lediga. Det är uppenbart att tänkandet i den här propositionen skiljer sig från det som gällde i den proposition vi diskuterade tidigare om läroplan för förskolan. Det är en mycket intressant skillnad som kanske visar på att det är litet olika grupperingar som har tänkt fram de olika förslagen. Vi moderater tycker att just den här propositionen, där man markerar skillnaderna mellan det obligatoriska och det frivilliga, är väldigt sympatisk. Vi moderater har stor respekt för lärares, fritidsledares och andras yrkeskompetens. Därför tycker vi att det är viktigt med stort utrymme för lokala bedömningar. Det gäller också skolans tidsanvändning. Den socialdemokratiska politiken har hittills haft uppenbara svårigheter att acceptera den ökade frihet som skolorna har fått. Det finns alltid skäl för att ge olika ämnen mer tid. Men jag är övertygad om att det är lokalt som man bäst bedömer hur skolan skall hushålla med den begränsade resurs som tiden utgör för att nå alla kursplanernas mål. Därför anser vi moderater också att det är nu är dags att avskaffa timplanen. Det är logiskt med den målstyrning som vi i dag har för skolan. Däremot tycker vi att staten måste värna elevernas rätt och ställa krav på utrymme för elevernas val. Det är så lätt för vuxna att styra upp elevernas tid till 100 %. Men anser man - och det gör vi moderater - att eleverna skall kunna påverka sin utbildning också vad gäller studiernas innehåll, och att varje elev skall lära sig att ta ansvar för sitt eget skolarbete behöver de egen tid. Det bör man markera i de statliga bestämmelserna. Detta gör att vi moderater tycker att man skall avskaffa timplanen. Det är en skillnad i förhållande till regeringens förslag om försöksverksamhet. När det gäller elever med behov av särskilt stöd delar vi den oro som regeringen uttrycker vad gäller de senaste årens utveckling. Men allmänt prat räcker faktiskt inte. Det är ni socialdemokrater som bär ansvaret i flertalet kommuner där man under de senaste åren har dragit ned på stödet till elever med särskilda behov. Bara i den här kommunen - huvudstadskommunen - har socialdemokraterna i skön förening med några andra lyckats med konststycket att på ett enda år nästan halvera antalet elever som får särskilt stöd. Det tycker jag är en mycket dramatisk och oroande utveckling. Jag beklagar att skolministern inte har tagit tillfället att agera konkret för de här eleverna, trots vältaligheten som finns i dokumenten. Ett enkelt grepp som regeringen nu tar på gymnasienivån är att säga att de nationella proven skall vara obligatoriska. Vad finns det egentligen för skäl för att inte göra samma sak i grundskolan? En annan viktigt insats vore naturligtvis att tidigt kräva bättre information och uppföljning av den enskilde elevens utveckling. Skriftliga omdömen som komplement till utvecklingssamtalen behövs. Majoriteten föreslår att rektor skall vara skyldig att upprätta åtgärdsprogram för elever som behöver särskilda stödåtgärder. Men om man menar allvar med detta - och det tycker jag att man borde göra - måste den enskildes kunskaper testas kontinuerligt. Både eleven och föräldrarna måste naturligtvis få veta resultaten. Detta är en central punkt i det som är skolornas kvalitetsarbete. Det är just kring detta som jag önskar att det hade funnits synpunkter i propositionen utöver dem som nu finns. Jag beklagar verkligen att socialdemokraterna inte ens när det gäller de elever som de nu vill ha åtgärdsprogram för inser vikten av att man tar reda på hur det går och mäter den enskilde elevens utveckling i olika avseenden. Man måste också tillse att föräldrar och elev kontinuerligt och tidigt får veta vilken bedömning skolan gör. Det är ju det som är grunden för att vi skall slippa släppa ut tusentals elever med otillräckliga kunskaper. Jag yrkar bifall till den moderata reservationen nr Till sist vill jag också passa på att från talarstolen tacka Ola och Marie, som båda har fört sina sista debatter i dag. Marie har hunnit gå, och jag tror inte att någon nämnde det här tidigare. Jag behöver inte berätta att vi har trevligt i utbildningsutskottet eftersom alla andra har gjort det. Men jag ser fram emot fortsatt samarbete i olika sammanhang.

Fru talman! Från Centerpartiets sida brukar vi gång på gång säga att den viktiga uppgiften nu är att skapa en skola i världsklass eftersom de utmaningar som ligger framför oss i samhället är så stora. Vi vet också att de som nu kommer att växa upp som skolbarn i den svenska skolan kommer att behöva en helt annan och mycket bättre kunskapsbakgrund än vad vi tidigare har kunnat nöja oss med. Nu skall vi behandla ett förslag till läroplan för den obligatoriska skolan. Den kommer också att omfatta förskoleklassen. Det tycker vi i Centerpartiet är bra. Däremot är vi besvikna över att man har utarbetat ett förslag som ändå inte riktigt går hela vägen fram. Redan när vi behandlade måldokumentet om barnomsorg och förskola för sexåringar sade vi att den verksamheten borde leda till en tioårig grundskola. Av det har regeringen inte gjort särskilt mycket, och det tycker vi är dåligt. Vi i Centerpartiet menar att det inte längre finns skäl att skilja sexårsverksamheten från det övriga obligatoriska skolväsendet. Vi vill se en översyn av skollagen så att den också får gälla att förskoleväsendet skall integreras i det obligatoriska skolväsendet när det gäller sexårsverksamheten. Då skulle vi få en skolstart vid sex års ålder och en skola som omfattar tio år. Vi i Centerpartiet har tillsammans med Folkpartiet reserverat oss i utbildningsutskottet på den punkten. Jag yrkar bifall till reservation 5. Vi ser detta som en del i att också utveckla skolan så att vi sätter kunskapen och inte tiden i centrum. För den enskilde personen, individen och eleven kan tiden variera. Men riktvärdet skall vara tio år och en skolstart vid sex års ålder. Därför vill vi också gå vidare och avskaffa timplanen. Samtidigt som vi gör det vill vi att skolans kunskapsmål skall bli tydligare. Det måste bli lättare för kommunerna - och det måste också ställas större krav på dem - att göra en uppföljning och en utvärdering mot mer tydligt formulerade kunskapsmål. Vi menar också att avvecklingen av timplanen skulle kompletteras med att man i grundskoleförordningen ställer krav på individuella studieplaner för varje elev. I dag finns den möjligheten, men vi vill ställa det kravet så att man verkligen anpassar undervisningen efter varje elev. Regeringen säger ju också i propositionen att man nu skall göra en översyn av skollagen. Vi har några punkter som vi har nämnt i vår motion som vi tycker är mycket viktiga när vi nu skall se över skollagen. Den första är att vi vill låta skolans åtagande bli ännu tydligare. Grundskolan har inte fullföljt sitt uppdrag förrän alla elever är godkända. Vi menar att skollagen skall formuleras helt och hållet med utgångspunkt från det. Det skall också betyda att vi lämnar en gammal tid där vi har ett fixerat antal skolår som varje elev skall gå för att i stället låta det vara just kunskapen som står i centrum. När kunskapsmålet är uppnått har också grundskolan fullföljt sitt åtagande. Vi vill också att översynen av skollagen skall stärka skolornas självstyre. Hela utvecklingen under senare år har ju inneburit en stark decentralisering som vi i Centerpartiet välkomnar. Men vi vill gå vidare och decentralisera beslutsfattandet tydligt till skolan och på det sättet se till att stärka självstyret. Också i den delen borde en översyn av skollagen ha det ökade lokala självstyret som utgångspunkt. Den tredje delen vi vill ta upp i en skollagsöversyn är att klargöra skolledningens befogenheter. I en skola där kunskapsmålet formuleras starkare och tydligare måste också ansvarsförhållandena bli mer tydliga samtidigt som befogenheterna att uppnå målen måste bli större. Det betyder att skolledningarna måste ha större möjligheter att verkligen fullfölja de mål som vi sätter upp för skolan, samtidigt som ansvaret också skall göras mer tydligt. Jag har sett skolledningar som har fått ta ansvar - och även lämna skolan - för att man inte har fullföljt budgeten. Men det brukar inte inträffa att en rektor får ta motsvarande ansvar för att eleverna inte når sina kunskapsmål i skolan. Där måste det bli en ändring. Ett ytterligare krav som vi vill ställa på en översyn av skollagen är att man skall ställa större krav på utvärderingen i kommunerna och nationellt. Vi i Centerpartiet har välkomnat utvecklingen mot att det lokala inflytandet över skolan stärks. Men skall vi kunna behålla den utvecklingen och fortsätta den, krävs det också att vi blir bättre när det gäller utvärderingen. Där måste staten ställa mycket tydliga krav på kommunerna att utföra en utvärdering. Vi menar också att man bör utarbeta former och utvärderingsinstrument som gör det möjligt att jämföra olika kommuner och olika skolor med varandra. Vi har för den skull också talat för att ett kvalitetsinstitut bör inrättas. Det skall arbeta fristående, dvs. inte ha Skolverkets myndighetsroll, och se till att utvärderingsformerna blir bättre. Det krävs en skollag som fullt ut ser över hur utvärderingen skall gå till och fördelar ansvarsförhållandena i skolväsendet. En ytterligare punkt som vi vill ta upp gäller att avgränsa föräldrainflytande och det professionella ansvaret för skolan. Centerpartiet har mycket starkt stått bakom utvecklingen mot att nu inrätta lokala styrelser på skolorna där föräldrarna kan ha majoritet och få en viktig roll på skolan. Vi välkomnar det och vill på sikt att det skall gälla på alla skolor. Men vi menar samtidigt att befogenheterna för de här styrelserna måste klargöras tydligare än i den nuvarande försöksverksamheten så att det blir tydligt också vad som är skolledningens och lärarnas professionella ansvar och vilket utrymme man har för sin uppgift. På det sättet skulle en översyn av skollagen kunna innebära att vi också lyfter skolan mot målet att skapa en skola i världsklass. Till sist vill jag passa på att tacka Ola Ström och Marie Wilén som i dag har uppträtt i sina sista riksdagsdebatter. Det har varit roligt och inspirerande att arbeta tillsammans med er i utbildningsutskottet. Och även om det säkert blir i andra former framöver, ser jag fram emot att fortsätta att hålla kontakten med er. Ett stort tack!

Fru talman! Jag tänkte försöka fatta mig väldigt kort. Jag tycker att många av de sakfrågor som vi har reserverat oss för är sådant som vi har diskuterat vid flera tillfällen tidigare här i kammaren. Det som är problemet med den här propositionen är inte det den innehåller utan det den inte innehåller. Beatrice Ask och flera andra var ju inne på några saker som jag också instämmer i. En sak som jag tycker är särskilt allvarlig - och det borde i synnerhet vara ett problem för regeringen - är att ta upp lärarnas situation i skolan. Om det inte händer något radikalt kommer vi under åren framöver att ha oerhörda problem att rekrytera duktiga lärare till skolan. Det är omöjligt att bedriva en bra skola om vi saknar lärare eller om vi har lärare som kanske inte riktigt har den kompetens som vi vill ha. Det är naturligtvis en förutsättning. Här finns det mycket att göra. Häromdagen kom det ett nytt avtal, och det är ju glädjande. Men lönefrågan är inte det enda som är viktigt för att höja läraryrkets status. Det handlar om bättre karriärmöjligheter och förbättrad arbetsmiljö, för att nämna några exempel. Jag hoppas verkligen att det kommer ett initiativ snart. Detta är en minst sagt akut fråga. Sedan har vi det här med att göra grundskolan tioårig. Vi tycker att det steg som vi tog nyligen för att inrätta förskoleklasserna var bra. För oss, och där delar vi uppfattning med Centerpartiet, är det ett steg mot en tioårig grundskola. Det vill vi ha inte i första hand av det skäl som skolministern tog upp i förra debatten, nämligen att vi tror att barnen och ungdomarna lär sig snabbare på något sätt, utan för att vi tycker att det är viktigt att den omfattar och når alla barn. Det är oerhört väsentligt att den är obligatorisk med start vid sex års ålder av många skäl, men framför allt därför att vi ser att de mekanismer som leder till skiktningar och utslagning senare i livet grundläggs väldigt tidigt. Därför tror jag att det är bra om fler barn tidigt omfattas av en obligatorisk skola. Vi vill också avskaffa den centralt utformade timplanen. Jag tycker att tiden nu borde vara mogen att erkänna den professionalism som finns inom skolan och att fullt ut efterleva den målstyrning som vi tycker är rimlig. Ingen skall heller få lämna grundskolan utan att vara godkänd, framför allt i svenska, engelska och matematik. Jag tror att många av de problem i gymnasieskolan som vi diskuterar i dag i grunden är problem som har uppkommit i grundskolan. Det måste vara ett omistligt krav att det blir så. Som det ser ut i dag är det ett svek mot barnen. Som ett led i detta vill vi att barnen skall få betyg från årskurs sex. Vi tycker att det är en viktig signal till eleverna och föräldrarna om någonting håller på att gå snett. Då kan man rätta till det i tid innan grundskolan är avklarad. Samma sak gäller fler nationella prov. Vi välkomnar den förändring som nu sker på gymnasiet. När regeringen, helt enligt vår uppfattning, inför fler nationella prov borde det ju vara rimligt att man också gör det i grundskolan. Vi måste säkerställa kvaliteten och i tid få reda på om enskilda elever eller enskilda skolor inte ligger bra till. Avslutningsvis vill jag säga att det som oroar mig mycket, kanske lika mycket som den förväntade bristen på lärare, är de neddragningar som har skett i stödet till barn med särskilda behov. Detta är ju en grupp som redan är utsatt. Jag tror att det blir en oerhört stor humanitär och ekonomisk förlust om de här barnen inte får hjälp i tid. Det är möjligt att det delvis är en resursfråga. Det är det naturligtvis, men det är också en prioriteringsfråga. Jag tycker nog att alla kommunpolitiker inte sköter sig så bra som de skulle kunna göra. Jag tycker att det är svårt att hitta något annat behov i kommunerna som kan kännas mer angeläget än att ge de barn som är i behov av särskilt stöd det stöd de såväl behöver. Med det, fru talman, skulle jag vilja yrka bifall till reservation 6 under mom. 7 och mom. 10.

Fru talman! Även jag vill passa på att tacka Marie Wilén för gott kamratskap under den här mandatperioden. Även om hon inte är närvarande här kan hon kanske läsa det i protokollet. Jag skall bli mycket kortfattad därför att Vänsterpartiet helt står bakom regeringens förslag till gemensam läroplan för den obligatoriska skolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Vi gör det därför att vi menar att det är viktigt att lägga en helhetssyn på barn och barns utveckling och att integrationen mellan de olika verksamheterna är både naturlig och nödvändig om man vill nå ett gott resultat. Jag har tidigare i mitt anförande som gällde förskolan markerat hur viktigt vi anser det vara att den pedagogik som används i förskolan, som har sin grund i den utvecklingspsykologiska teoribildningen och som utgår från barnet ooh barnets intresse borde få genomslagskraft även långt upp i grundskolan. Att vara i fas med omvärlden och möta kraven på olika kompetenser och samtidigt utgå från barns inneboende utvecklingsmöjligheter och behov är den stora uppgiften för dagens förskola och skola. Det är ett område som jag tycker borde få större uppmärksamhet än hittills i skolan. Det är att förbereda eleverna för att möta värderingsfrågor. Då menar jag inte att det skulle vara skolans uppgift att servera färdiga värderingar eller övertyga eleven om en viss moral. Jag menar att skolan skall främja självständigt tänkande och förmåga att analysera alternativ och konsekvenser vid livets många valmöjligheter. Utbildning ger kunskap, men det är vår förmåga att prioritera och fatta beslut som avgör om våra kunskaper till slut bidrar till mänsklighetens utveckling eller undergång. Med de utgångspunkterna tycker jag att de förändringar som nu föreslås i läroplanen är bra, som jag tolkar dem. Vi har endast en reservation i det här betänkandet. Jag skall med några ord vidröra vad den handlar om. Det gäller resurser till elever med behov av särskilt stöd som vi ömmar för och har ömmat för. Ett aktuellt och också allt vanligare problem i många skolor är de stora undervisningsgrupperna. För elever som har koncentrationssvårigheter, och de är rätt många, är det oerhört betydelsefullt att undervisningsgruppen inte är för stor. I stora grupper får de här eleverna oftast mycket stora problem med sin koncentration, och de uppträder i regel mycket oroligt. För de här eleverna är det nödvändigt att ta reda på vilka kvaliteter i verksamheten som har en positiv inverkan på deras arbetssituation så att de får tillräckligt stöd av någon med specialpedagogisk kompetens. Det är det vår motion och också vår reservation handlar om. Därmed yrkar jag också bifall till reservation 9

Fru talman! I propositionen aviserar regeringen ändringar i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet samt att den nya läroplanen skall gälla även förskoleklassen och tillämpas för fritidshemmet. Vidare redovisar regeringen planer på en försöksverksamhet i vissa kommuner med grundskola utan fastställd timplan och en översyn av skollagstiftningen. Slutligen föreslår man ändringar i kommunens skyldighet att erbjuda utbildning på nationella program i gymnasieskolan. Miljöpartiet kan i stort dela regeringens inställning i förslagen. På några punkter ser vi dock olägenheter med förslaget, och i något fall bedömer vi förslaget som otillräckligt. Först till huvudfrågan om den nya övergripande läroplanen. Riksdagen har i år beslutat att förskoleklass skall vara en skolform. Miljöpartiet avslog då förslaget med motiveringen att länkningen av förskolan och barnomsorgen till grundskolan borde ske i ett sammanhang där hela 1-6-årsverksamheten beaktades. Vi vill alltså ha ett läroplansarbete för åldrarna 1 Vi varnade för risken att grundskolepedagogiken skulle få en spridning ned i åldrarna med den väg som regeringen och riksdagen har valt. En sammanlänkning av förskola och grundskola borde i stället innebära att värdefulla delar av förskolepdagogiken skall komma grundskolans första årskurser till godo, med ökat utrymme för lek och individualisering i grundskolepedagogiken som resultat. I propositionen uttalas mål i denna riktning men också i den motsatta. Vi ser en klar risk för en olycklig skolifiering av sexårsverksamheten och att sexårsverksamheten i förskoleklassen blir ett steg mot en sammanhållen tioårig grundskola, som alltså Miljöpartiet inte vill ha. Det är angeläget att regeringen vid utformningen av läroplanen lägger mycket stor vikt vid att undvika en sådan utveckling. I den här propositionen formuleras krav på en tydlig ansvarsfördelning mellan kommun och skola, betydelsen av att förbättra lärarnas arbetsmöjligheter och vikten av att stärka elevinflytande och föräldrarnas medverkan. Det här är bra. Tänk om regeringen hade varit lika ansvarskännande när man skrev den förra propositionen som handlade om förskolans läroplan där allt det här saknas. Flera av regeringens förslag handlar om det inre arbetet i skolan. Under rubriken ny lärarroll betonas kraven på lärarens kompetens utöver ämneskunskap och undervisningsskicklighet. Lärarens ökade ansvar för enskilda elevers situation kräver förmåga till analys och deltagande i elevernas problem och svårigheter. Några nyheter utöver vad som har framförts i en rad tidigare propositioner i frågan finns inte i det här avsnittet. Det som sägs är viktigt och riktigt och tål säkert att upprepas. Det får ses som en deklaration av sådant som alla är överens om och kan knappast möta något motstånd från någon i riksdagen. Tillsammans ger bedömningarna dock en helhetsbild som är intressant och väl värd att uppmärksamma. Hela förslaget genomsyras av en strävan mot en individualisering av undervisningen. Steget tas från en skola för alla till en skola för envar. Det noterar vi i Miljöpartiet med tillfredsställelse. I propositionen finns ett utförligt avsnitt om läsoch skrivsvårigheter. Det är bra och kan kanske ses som ett efterlängtat tecken på att regeringen nu avser att vidta åtgärder för att de elever som har läs och skrivsvårigheter också får effektivt stöd i skolan. Trots att problemet länge varit känt har det inte kommit några åtgärdsförslag från regeringen. Man kan vad gäller många verksamheter hänvisa till att önskvärda förbättringar får vänta tills landets ekonomi har sanerats. Att barn med behov av speciellt stöd, där den största gruppen är just barn med specifika läsoch skrivsvårigheter, har fått vänta är mycket olyckligt. De ansatser som regeringen nu gör måste snabbt leda till åtgärder i skolans verklighet, och en effektiv uppföljning måste organiseras så att garantier ges för att skolan verkligen genomför det som behövs. Särskilda resurser för ändamålet bör anvisas. Detta har Miljöpartiet krävt år efter år, och vi har också i Miljöpartiets budgetmotion avsatt medel för ändamålet. Det är faktiskt svårt att förstå varför inte socialdemokraterna har kunnat göra sammalunda. Att lågprioritera barn med speciella behov av stöd är ingen bra politik. Regeringen diskuterar i propositionen vilka åtgärder som behöver vidtas och ger i stora stycken en bra bild av möjligheterna. Dock ser vi en slapphet i beskrivningen av problemet när det gäller behovet av diagnos inför val av vilken åtgärd som den enskilda eleven behöver. Det finns många typer och grader av läs och skrivsvårigheter, från relativt enkla, mindre brister till grava specifika läs och skrivsvårigheter. Det måste betonas att om ett barn visar påfallande svårigheter med läsning och skrivning så skall personal med specialistkompetens kopplas in för en undersökning av orsakerna till svårigheterna. Det är viktigt att veta om orsaken är att hänföra till elevens allmänbegåvning, sociala situation, minneskapacitet, fonologiska utveckling, auditiva svårigheter, syndefekter eller annat, innan lämpliga åtgärder kan sättas in. För sådana bedömningar krävs fackkompetens utöver vad läraren normalt har. Psykologens, logopedens och speciallärarens kompetens bör utnyttjas på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt. Det kräver naturligtvis att skolan har tillgång till sådana resurser. Ansvaret för att hålla sådana resurser för skolorna bör läggas på kommunens centrala ledning, ej på den enskilda skolan. Tillgången till resurserna skall gälla alla skolor, kommunala såväl som fristående. I anslutning till problemet med barn med speciella behov av stöd kan regeringens förslag om ansvar för åtgärdsprogram tas upp. Regeringen gör bedömningen att ansvaret för att åtgärdsprogram skall utarbetas för varje elev som behöver särskilda stödåtgärder skall tydliggöras i grundskoleförordningen. Regeringen föreslår att ansvaret skall läggas på rektor. Det är mycket angeläget att enskilda åtgärdsprogram upprättas och att ansvaret blir tydligt. Vi tillstyrker förslaget och föreslår att det omedelbart skrivs in i grundskoleförordningen samt att skrivningarna i skollagen, som skall ses över inom en snar framtid, stärks på denna punkt. I en skola med individualiserad undervisning, stöd efter behov och krav på individuella åtgärdsprogram passar inte en fixerad timplan. Regeringens förslag med en försöksverksamhet med skolor utan timplan är bra. En flexibel timplan ger ökade möjligheter att anpassa studietiden i olika avsnitt efter elevens olika förutsättningar och intresse. Förslaget med försök i några kommuner med en timplanefri skola är ett steg i rätt riktning, och utvärderingen kan ge värdefulla erfarenheter inför ett genomförande i full skala. Men reformen brådskar, och under väntetiden bör skolorna utnyttja redan nu existerande möjligheter till flexibla timplaner. Regeringen aviserar en översyn av skollagarna. De nu gällande skollagarna återspeglar inte de olika genomgripande förändringar som sker i riktning mot en helhetssyn på svenskt skolväsende. De bär i stället spår av en serie successiva detaljändringar och behöver få en enklare och mer sammanhållen struktur. Det är bra att de omarbetas i detta syfte. Det vore en fördel om arbetet med utformningen sker med en parlamentariskt sammansatt grupp eller referensgrupp i syfte att få en så bred politisk uppslutning kring lagstiftningen som möjligt. Fru talman! Jag står självfallet bakom Miljöpartiets samtliga motioner i ärendet, men för tids vinnande yrkar jag bifall till endast reservation 2 under mom. 1

Fru talman! Det här är det andra läroplansförslag som vi skall ta ställning till i dag. Det förra var en helt ny läroplan för förskolan, medan det här förslaget är en utveckling av den läroplan som antogs 1994. Denna har tagits väl emot ute i skolorna, och vi kristdemokrater delar uppfattningen att den grundläggande inriktningen och strukturen skall vara kvar. Att avsnittet om normer och värden får en mer framträdande plats är en mycket positiv förändring. Att det låter sig göra tror jag är en direkt följd av att värdegrundsavsnittet fick en så tydlig utformning i Lpo 94 och att arbetet med att omsätta värdegrunden i praktiken lett fram till att arbetet med normer och värden ses som betydligt mer positivt i dag än det gjorde för några år sedan. Därför vill jag betona att det är viktigt att den tydligheten får finnas kvar. Jag känner mig inte helt lugn med att någon förändring inte anmälts av det avsnittet, särskilt inte med tanke på de betydligt luddigare formuleringar som finns i förslaget till läroplan för förskolan. Vi föds inte med en given människosyn eller en insikt om alla människors lika värde. Människovärdet måste upprätthållas och försvaras, och det räcker inte att göra det i högtidstal, utan det måste göras i vardagen och inte minst i skolan. I Sverige har många generationers människosyn påverkats av den människosyn som ger alla människor ett lika stort värde och varje människa ett unikt och okränkbart värde. Inspirationen har hämtats främst från den kristna etiken men också i hög grad från västerländskt humanistiskt tänkande. Hela vårt kulturarv vilar på den grunden, och den är en förutsättning för demokratin. Att den kopplingen görs på ett tydligt sätt i läroplanerna borde vara en självklarhet. Jag hade tänkt att be Ylva Johansson att få hennes ord på att värdegrundsavsnittet skall få behålla de formuleringar som finns i dag när läroplanen omarbetas, men jag kanske kan få Ingegerd Wärnerssons ord på det i stället. Jag vill gärna säga att det smäller precis lika högt för mig. Fru talman! Efter hand som tiden går omsätts fler och fler av oppositionens förslag till regeringsförslag. Det är bara att tacka och ta emot. Skrivningarna när det gäller baskunskapernas betydelse, framför allt i läsning, skrivning och räkning, som grund för allt annat lärande, är bra. Likaså är det ett steg på rätt väg när en nationell provbank skall inrättas som stöd för lärarnas arbete. Men varför inte gå hela vägen direkt och införa obligatoriska prov också i årskurs 5? Risken att lärarna bara skulle utgå från de resultaten vid bedömningen av hur eleverna ligger till tror jag är minimal. Vi måste lita mer på lärarnas professionalitet i både det och andra avseenden. Men att det skulle underlätta utvärderingen av kvaliteten vid den enskilda skolan och framför allt underlätta för eleven och föräldrarna att få en bild av var eventuella brister eller kunskapsluckor finns kan knappast någon tvivla på. Ju förr de upptäcks, desto större blir möjligheten att åtgärda dem. Att dokumentera utvecklingssamtalen skriftligt är också en åtgärd som skulle underlätta uppföljningen och utvärderingen. Att från gång till gång kunna stämma av hur det har gått sedan sist är egentligen en förutsättning för att komma framåt. I dag finns möjligheten för en förälder att begära skriftlig information, men ansvaret skall inte läggas där. Vi anser att alla skall få det utan särskild uppmaning. Betänkandet har modifierats ordentligt i förhållande till propositionen på en viktig punkt, och det gäller hur barnets speciella läs och skrivsvårigheter skall behandlas. Det ensidiga betonandet av att det i första hand är en pedagogisk fråga har kompletterats med att dessa svårigheter också kan vara fysiologiskt betingade och därför kan kräva speciella åtgärder, som en aldrig så väl utformad pedagogik inte är tillräcklig för. Stödet för elever med dyslexi eller andra läs och skrivsvårigheter måste anpassas till varje elevs individuella behov. Det gäller självfallet också andra mer eller mindre dolda handikapp, som t.ex. autism och DAMP/ADHD. Insikten är viktig, men nu måste också stödet sättas in. Skolornas möjlighet att hjälpa elever som har behov av särskilt stöd har försämrats de två senaste åren. Det har vi hört flera talare nämna, och det är Skolverket som har tagit fram statistiken över detta. Det är en mycket oroande utveckling, som tyvärr knappast kommer att hjälpas av de höjda statsbidrag som utskottsmajoriteten hänvisar till som lösningen på det problemet. Vi kristdemokrater anser att det är en nödvändig satsning att öka statsbidragen, och vi har anvisat 2 miljarder mer än regeringen fram till år 2000. Men jag inbillar mig inte att ens det kommer att vara tillräckligt för alla kommuner. Jag menar att det är en förskönande bild som regeringen ägnar sig åt när olika företrädare reser omkring och ger sken av att allt nu står väl till med ekonomin. Statsbudgeten är i balans, men det har skett på kommunernas bekostnad, och det kommer att ta mycket lång tid att reparera. En av tre kommuner, alltså nästan 100 kommuner, kommer enligt Kommunförbundet att tvingas till neddragningar av verksamheten även under 1999. Jag har ett exempel på en kommun som har ett sparbeting på drygt 12 miljoner inom skolans område nästa år. Det har upprättats ett tjänstemannaförslag som går ut på att lägga ned två skolor direkt och ytterligare en på sikt, att ta bort hela musik och kulturskolan, att inte, som det var tänkt, återbesätta en och en halv skolskötersketjänst och att stänga den öppna förskolan. Det är alltså inga små neddragningar som det handlar om. Det är den krassa verklighet som många kommunpolitiker står inför. Att då lyfta fram elever med behov av särskilt stöd i diskussionen är inte så enkelt som det låter i det här betänkandet. Höjningen av egenavgifterna och de ökade socialbidragskostnaderna som en följd av förändringarna i socialförsäkringssystemen har lett till djupa hål i många kommunkassor, som det kommer att ta lång tid att fylla igen. Det är oschyst att inte ha med också den bilden av verkligheten utan bara lyfta fram statens finanser när vi talar om skolans utvecklingsmöjligheter. Det räcker inte med statsbidragen för att komma till rätta med de här, utan det behövs andra mot skolan speciellt riktade åtgärder om det skall vara möjligt att ge eleverna det stöd som de behöver. Jag vill med det också önska talmannen, mina kolleger i utbildningsutskottet, kammarens personal och den tappre åhöraren på läktaren glad pingst.

Fru talman! Jag är glad över att Ingegerd Wärnersson höll sitt anförande nu, eftersom jag vaknade till ordentligt och blev rosenrasande över påståendena att Socialdemokraterna skulle stå för en helhetssyn till skillnad från Moderaterna. När det gäller lärande och kunskapssyn är vi, såvitt jag vet, ganska överens. Däremot har vi litet olika syn på hur mycket politiker skall tvinga människor att göra och inte och hur omfattande det politiska inflytandet skall vara i olika verksamheter. Det leder till olika lösningar. Men det kanske vi inte skall ta upp nu. Jag tycker också att det är litet patetiskt att Ingegerd Wärnersson står och talar om att alla måste vara med i gemenskapen när Socialdemokraterna är ansvariga för en gymnasieskola som bara skickar ut ungdomar i tomma intet med otillräckliga kunskaper. Det är en skandal det som sker just nu, när ungdomar slås ut och inte ges förutsättningar att klara av skolan. Jag är alldeles övertygad om att grunden för att reda ut detta är gedigen undervisning och en uppskattning av lärarnas insatser. Ingegerd Wärnersson var dessbättre klok nog att nyansera den mycket negativa bild hon gav av skolan i inledningen av sitt anförande där hon försökte påstå att den skola som vi har i dag innebär att barn skall ställas på led och stå och ha tråkigt bakom bänkarna och det ena med det femte. Det är inte så, och det skall inte vara så. Men jag tycker att det är viktigt att säga att man både i förskolan och i grundskolan också måste tillämpa disciplin. Jag vill gärna säga att de lärare som ibland möjligen har en annan ordning än den man kan ha på dagis kanske har det därför att de brukar ha dubbelt så stora barngrupper. Det borde även Ingegerd Wärnersson vara medveten om. Jag vill något kommentera det som har sagts om utvecklingssamtal i vardande. Hur många generationer skall gå till spillo medan man funderar över att lära sig prata bättre med föräldrarna? Varför, Ingegerd Wärnersson, skall det vara så hopplöst omöjligt att kunna få skriftliga komplement och omdömen om hur barns utveckling ser ut så att samarbetet verkligen kan fungera?

Fru talman! Skämt och skämt. Ni bär ansvaret för mycket kraftiga neddragningar av stödet till barn med särskilda behov. Ser man däremot på Skolverkets siffror över hur kommunerna sköter sig är undervisningen i moderatledda kommuner bättre i meningen att de har färre elever och större vuxentäthet, och i flertalet kommuner ger man också mer stöd till barn med särskilda behov än vad som sker i motsvarande kommuner med socialdemokratisk ledning. När det gäller tryggheten vill jag erinra om att det i den reservation som vi moderater har tillsammans med Centern framgår att vi är för individuella studieplaner. Vi har också i vår partimotion särskilt påpekat att vi kanske tycker att detta borde prövas just för de allra minsta barnen, så att man från början tar hänsyn till de olikheter som finns hos barn och utgår från den enskilda individen och eleven. Jag tror att det vore väldigt viktigt för att skapa en grund. Man måste emellertid ha fokus på varför vi har skolor. Det är inte för att det skall var mysigt, det är inte för att barn skall äta, och det är inte för att föräldrarna jobbar, utan det är därför att vi vet att bra skolor med bra lärare ger kompetens och kunskaper. Vi kan inte ha eleverna i något slags dagis upp till 16-, 17 eller 18-årsåldern för att sedan skicka dem till komvux för att de skall klara av högskolan, som vi nu håller på med.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

Fru talman! Jag bor i Nacka. Jag sitter inte med i kommunfullmäktige där och inte heller mitt parti finns representerat där. Men jag kan inte underlåta att gå i försvarsställning när det gäller den kommunen. Det är en kommun som föräldrar i väldigt stor utsträckning väljer att flytta till. Den bild av skolan i Nacka som Ingegerd Wärnersson gav är inte sann. Det finns enstaka exempel på att enstaka skolor inte fungerar också i Nacka, men helhetsbilden är en helt annan. Sedan vill jag tacka för det som Ingegerd Wärnersson sade om värdegrunden. Jag är glad att man kommer att värna om de formuleringar som finns. Många med Ingegerd Wärnersson har nog insett att de faktiskt har betydelse, vilket de också har fått se i verksamheten i skolorna. När det gäller barn med behov av särskilt stöd säger Ingegerd Wärnersson att vi har inte kunskap om vilket stöd som behövs. Det stämmer till viss del. Det gäller vissa grupper av barn. Men det är inte hela sanningen. På många håll finns det en väldigt stor kunskap. Men sanningen är att verksamheterna hotas därför att det inte finns pengar till dem. Det är det som är det stora problemet. Jag besökte nyligen en skola i södra Sverige som var specialanpassad för barn med autism. Verksamheten har byggts upp under lång tid. Det finns en mångårig kompetens, och barnen utvecklas väldigt väl. Men nu är verksamheten hotad av nedläggning därför att kommunernas neddragningar under de senaste åren har lett till att man inte ser sig ha någon möjlighet att fortsätta med verksamheten. Det är detta som är det stora problemet och som vi måste försöka att hitta en gemensam lösning på. Jag vill fråga Ingegerd Wärnersson om hon har något förslag till en sådan lösning.

Fru talman! Det som jag vill ha sagt i den här debatten är att jag tycker att det är så oerhört förenklat när man både i betänkandet och framför allt i den politiska retoriken hänvisar till det lilla tillskottet av statsbidrag som lösningen på alla problem. Vi måste bli litet mer ärliga i debatterna och inte bara säga att statsfinanserna är fixade och att ekonomin är bra, när vi samtidigt vet - och det säger ju också Ingegerd Wärnersson - att en tredjedel av kommunerna fortfarande måste göra neddragningar inför 1999. Detta är att lura folk, och jag mår väldigt dåligt av det. Jag säger inte att jag har någon lösning på problemet, men jag tror att det behövs helt andra strukturförändringar. Framför allt måste vi komma till rätta med arbetslösheten, eftersom det är den som kostar så mycket. Jag har nämnt ett par exempel på åtgärder som jag tycker har varit felaktiga och som har dragit undan väldigt mycket pengar för kommunerna, t.ex. egenavgiftshöjningarna och förändringarna i socialförsäkringssystemen. Det har i stället lett till att socialbidragskostnaderna har ökat och att kommunernas kostnader har skjutit i höjden någonting oerhört. Det kan vi inte åtgärda med att vi skjuter till några miljarder. Jag tycker att det är bra och jag stöder det, och vi vill, som sagt, lägga till ännu mera. Men det räcker inte. Därför får vi inte hänvisa till dem när oroliga föräldrar och oroliga väljare frågar oss vad som skall hända med dessa verksamheter.

Fru talman! Jag fick en association när Ingegerd Wärnersson berättade om de vackra bilderna. Jag vill inte alls förstöra dem utan jag behåller dem gärna som visioner. Men det dök upp en bild framför mig som jag tänkte förmedla vidare. Det var en vinterdag i Uppsala, tidigt på morgonen. Det var litet småkallt med gryningsljus och litet grådaskigt. Jag gick ned Trädgårdsgatan mot Drottninggatan och stannade i hörnet. Från vänster trädde det fram en kvinna med ett barn vid handen. Barnet var påbyltat med overall, grova skor, luva och tjocka vantar. Efter denna kvinna kom det två barn till, lika väl inbyltade. Jag stannade upp och tittade. Sedan kom det två till och ytterligare två. Jag räknade hur många det var. Det blev åtta par barn. Till sist kom det ännu en kvinna med ett barn i en glad färgad overall, om jag minns rätt. Sammanlagt var det 18 barn och två vuxna på promenad tidigt i ett kallt Uppsala. Varför var de ute så tidigt på morgonen? Varför inväntade de inte en litet senare tidpunkt, när solen hade kommit litet högre? Jo, det skulle inte gå. Alla som har jobbat på en förskola vet att två vuxna inte kan klä på 18 barn i åldern 3-5 år. Man har fullt sjå med att försöka att få iväg 18 barn som kommer påklädda. De kommer vid olika tider och en del får stå utanför och vänta. Så tågar man i väg, och just som man skall gå är det två stycken som är kissnödiga. Detta är inte en bild av att barn mådde dåligt, men av att det fanns för få vuxna. Jag för över bilden på grundskolan och frågar mig: Hur blir det för vissa av dessa barn när de sitter i en klass tillsammans med 25-30 kamrater och kanske har läs och skrivsvårigheter och klassen bara har en lärare? Min fråga när det gäller resurserna är: Varför har inte socialdemokraterna lyckats få fram resurser för stöd till barn med speciella behov? Behovet på den här punkten är så tydligt.

Fru talman! Jag är både glad och ledsen över att höra svaret. Jag är glad för att jag har fått klartecken från Ingegerd Wärnersson när det gäller intentionen. Det behövs mer pengar. Pengar skall fram så fort vi kan. Jag är ledsen för att jag får budskapet att vi inte kan. Det har varit en oförmåga, som jag tycker, hos den socialdemokratiska regeringen. Man har inte lyckas med det relativt enkla att föra över medel från akassorna till kommunerna för att låta folk gå tillbaka till arbetet igen, de som fick sparken under den förra mandatperioden. I stället får de betalt för att gå arbetslösa. Det där är en tröghet i systemet som jag tycker att regeringen borde ha klarat bättre. Jag tycker också att man inte behöver anslå medlen direkt som en total förstärkning till kommunerna. I just det här fallet kan man öronmärka pengar och gå in med särskilda medel för stöd t.ex. för barn med specifika läs och skrivsvårigheter. Då handlar det inte om så stora summor. Det där är misstag som är gjorda. Jag tror inte att en borgerlig regeringspolitik, som jag ser den i budgetförslagen, skulle lösa de här problemen. Men jag tycker också att jag ser en oförmåga hos socialdemokraterna att hantera det här på ett bra sätt.
Fru talman! Jag skall vid ett annat tillfälle ta kammarens tid i anspråk för att försöka reda ut det här med den ekonomiska politiken. Jag tror inte att vi skall göra det vid den här sena timmen. Emellertid tyckte jag att det var litet grovt att hänga ut just Nacka kommun, eftersom jag särskilt har studerat förhållandena i Nacka kommun när det gäller skolverksamheten utifrån Skolverkets egna rapporter. Nacka kommun är en av de kommuner i Stockholms län som har lyckats förbättra elevernas studieresultat ganska dramatiskt under de senaste åren. Man får alltså betydligt bättre genomsnittsresultat än man har haft tidigare. Det är också så att när man har jämfört med de sstyrda kommunerna i länet tillhör Nacka de kommuner som ligger högt när det gäller vad man satsar på undervisning i skolorna. Socialdemokratiska kommuner har i några fall högre kostnader för skolverksamheten, men då satsas det på administration. Om Nacka skulle nå samma lärartäthet som exempelvis det socialdemokratiskt styrda Österåker, skulle man tvingas avskeda mängder av lärare. Eftersom jag inte har rapporten framför mig vågar jag inte nämna siffran så att det blir fel i protokollet, men det skulle nog vara ganska allvarligt. Nacka är också en av de kommuner som de senaste åren har ökat anslagen för stöd till elever med särskilda behov. Med detta vill jag säga att det centrala när det gäller att åstadkomma bra resultat i skolverksamheten är en prioritering både på statlig och lokal nivå. Jag tycker också att det är intressant med det här resonemanget att Ingegerd Wärnersson nu anser att det i framtiden krävs ökade statliga insatser för finansieringen av skolan. Hon är mycket välkommen till anhängarna av ett sådant initiativ. Den skolpeng som vi moderater driver handlar precis om detta. Staten behöver ta ett ansvar för finansieringen av skolan. Men då kan man inte skicka pengar litet hur som helst som ingen ute i klassrum och verksamhet ser röken av eftersom kommunerna använder dem till mycket annat. Det tycker jag är synd.

Fru talman! Det där avhoppade kommunalrådet som kritiserar Moderaterna tycker jag inte att vi behöver diskutera här i kammaren. Vad gäller moderata skolpolitiker och hur man beräknar kommunala budgetar arbetar man ju utifrån de förutsättningar som finns. Vi befinner oss tyvärr som ett parti i opposition. Det är klart att det är litet svårt att göra hypotetiska bedömningar i det kommunala verksamhetsarbetet. Jag har själv varit kommunalpolitiker och vet att man tvingas att arbeta med de regler och beslut som gäller intill dess att de är ändrade. Men det är ingen tvekan om att skolverksamheten skulle vinna betydligt på den politik som vi moderater vill föra. Det är också det vi för till torgs i den här valrörelsen.

Fru talman! Riksbankens Jubileumsfond finansierar forskningsprojekt och har i sina direktiv inskrivet att företräde skall ges åt forskningsområden vilkas behov inte är så väl tillgodosedda på annat sätt. De här direktiven kan rätt tolkade innebära att fonden har en unik möjlighet att vara banbrytande inom svensk forskning. Riksbankens Jubileumsfond kan gå före i forskningsutvecklingen och stödja sådan forskning som ännu ej etablerats bland andra anslagsgivande myndigheter och stiftelser. Det här har fonden också i flera fall utnyttjat. Den har verkligen bidragit till stöd för sådana banbrytande insatser. Det är naturligt att fonden också är föregångare när det gäller förvaltning av kapital genom t.ex. innehav av aktier i svenska och utländska företag. Fonden förvaltar mycket stora belopp. Miljöpartiet vill uppmärksamma fonden på möjligheten att i placeringarna av fondmedel ta etiska hänsyn och stödja företag med god etik i fråga om produktion såväl som produktslag, marknadsföring och försäljning. Det gäller sociala hänsyn såväl som miljömässiga hänsyn. Vi har uppfattningen att det här ligger väl i linje med Riksbankens Jubileusmsfonds anda. Vi är medvetna om att styrelsen själv väljer sin investeringspolicy inom de regler som givits i stadgarna, men vi vill här från riksdagens talarstol uttala en önskan att styrelsen uppmärksammar möjligheten. Vi har i en motion föreslagit att Jubileumsfonden framöver i sina årsberättelser redovisar i vilken utsträckning och på vilket sätt man gjort etiska bedömningar i placeringsverksamheten. En etisk medvetenhet i kapitalhanteringen ligger helt i linje med fondens verksamhet och kan få stor betydelse för andra likande investerares agerande i framtiden. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 under mom. 2.

Fru talman! Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, som grundades 1962, utgör en mycket viktig del av det svenska forskningsfinansieringssystemet. Dess totala förmögenhet uppgick vid årsskiftet 1997/98 till nästan 5,5 miljarder kronor. Av stiftelsens totala tillgångar vid utgången av 1997 utgjorde andelen aktier Den 29 maj 1997 fastställde styrelsen en placeringspolicy för stiftelsen. I denna anges att styrelsen minst en gång varje räkenskapsår skall pröva om det finns skäl att ändra i denna policy. Fondens praxis är att man inte köper aktier i renodlad vapenindustri eller i tobaksbolag. Utskottet utgår från att Jubileumsfonden gör sina placeringar på ett etiskt godtagbart sätt. Jag kan dela uppfattningen att kapitalplacerare i princip även borde uppställa etiska kriterier för sin verksamhet. Men samtidigt måste framhållas att Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond är just en stiftelse och som sådan en självständig och självägande förmögenhet. Det innebär att styrelsen för fonden inte kan beakta anvisningar och påpekanden som kommer utifrån utan måste följa stiftarens intentioner såsom de har utformats i stiftelseförordnanden. Riksdagen kan därför inte ta några initiativ i denna fråga. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på motionerna. Jag vill till protokollet också rikta ett varmt tack till Ola Ström och Marie Wilén för alla stimulerande och lärorika åsiktsutbyten som vi har haft i utskottet.

Fru talman! Under de tio år som jag har varit knuten till trafikutskottet har arbetet där präglats av 1988 års trafikpolitiska beslut. Jag vill hävda att det var ett klokt beslut. Det har ofta blivit kritiserat. Det har i många fall varit svårt att tillämpa, men grundtanken att varje trafikslag skall bära sina egna kostnader är sund och riktig. Det har varit en förutsättning för mycket av den avreglering som sedan har genomförts. Hur har tillämpningen då blivit? I vissa fall har det fungerat, och i andra inte. För sjöfartens del har beslutet följts helt - t.o.m. med råge - och även för flyget har kostnadstäckningen blivit fullständig. Dessa båda trafikslag belastar inte statskassan. För landtransporterna däremot har tillämpningen varit väsentligt mycket svårare. Kostnadsunderlagen har varit bristfälliga, fördelningsnycklar svåra att konstruera och det har funnits anledning till mycket befogad kritik under årens lopp. Men kalkylerna har trots allt gradvis blivit bättre. Delningen av SJ i ett trafikverk och ett banverk skapade en större klarhet. Även den mycket begränsade konkurrensen inom järnvägssektorn har lett till en bättre kostnadsredovisning. Om utvecklingen fått fortsätta, tror jag att systemet med tiden blivit riktigt bra. Det är därför bekymmersamt att Socialdemokraterna nu överger denna marknadsekonomiska styrning och återgår till en tidigare politisk styrmodell som leder till att vi i denna kammare ytterst blir ansvariga för detaljerade beslut om trafikverkens drift och investeringar. Problemen uppstod redan under Kommunikationskommitténs arbete. Utredningen föreföll ha de mest diffusa uppfattningar om vad transporter är och i vilket syfte de förekommer. Att ungefär hälften av transportarbetet sker på vatten bortsåg kommittén helt från, och generellt fick godstransporterna mycket begränsad uppmärksamhet. Det fanns ingen förståelse för näringslivets behov av fungerande transportlösningar. Få statliga utredningar har väl blivit så hårt kritiserade som denna, och de slutsatser som kommittén presenterade hör snarast hemma i sagornas värld. Dessbättre har ju regeringen övergett de flesta av utredningens förslag. I stället har man satt upp ett antal diffusa mål som är så allmänt hållna att de knappast fyller någon funktion som politiskt rättesnöre. Med en så allmängiltig målsättning blir instruktionen till trafikverken intetsägande och vi kommer att få ett större beroende av verkens egna prioriteringar. Det blir resultatet när det effektivaste styrinstrumentet, ekonomin, överges till förmån för det mycket otydliga begreppet samhällsekonomisk marginalkostnad. Vi hade velat göra precis tvärtom; utveckla de ekonomiska modellerna bättre och låta även Vägverket och Banverket bli affärsverk. Vi vill se ett direkt samband mellan trafikutvecklingen och den ekonomiska driften på det sätt som gäller för affärsverk och därmed också större självständighet för beslut om drift och investeringsfrågor. När man överger principen om full kostnadstäckning och i stället försöker tillämpa någon sorts samhällsekonomisk marginalkostnad, ger man sig ut i ett moras av okända faktorer. Det finns ingen allmänt accepterad modell för vad som är samhällsekonomisk kostnad. Väldigt många modeller är bara en sorts ekonomiskt hokus pokus. Kommittén försökte inte ens motivera hur man kom fram till sina beräkningar. Genomgående för alla dessa resonemang är att fiktiva intäkter används för att betala faktiska kostnader. Vi som sitter i olika politiska organ beslutar om utgifter för medborgarna som dessa själva kanske inte hade valt om de hade getts den möjligheten. Fru talman! Trafikinvesteringar innebär höga fasta kostnader. Den samhällsekonomiska marginalkostnaden är däremot ringa. Samhällets kostnader för ytterligare en bil i trafiksystemet är 0 kr, och det går inte att bestämma vilken bil som framtvingar en nyinvestering för flera miljarder. Marginalkostnadskalkylen leder till en omfattande subventionering och en överföring av kostnader från trafikantkollektivet till skattekollektivet. Alla former av subventionssystem kräver regleringar. Regeringen beskriver själv en hel rad politiska styrmedel som kommer att behövas. Före 1988 fanns en central myndighet, Transportrådet, som på politisk grund fördelade skattepengar över landet. Som en följd av den nu återkommande politiseringen av trafiken återskapas den centrala myndigheten, denna gång döpt till rikstrafiken. Dessutom tillskapas ytterligare en politisk instans, Godstrafikdelegationen, för att fatta beslut i frågor som egentligen inte alls borde vara politiska. Många marknadsliberala ekonomer har beskrivit detta och ingen mer träffande än 1700-talsekonomen Adam Smith i liknelsen om den osynliga handen. Men det fordrar, fru talman, att politikerna håller sina fingrar i styr, och detta tycks vara en övermäktig uppgift för en socialistisk regering. Blotta existensen av rikstrafiken och Godstrafikdelegationen innebär att nya behov kommer att konstrueras och olika aktörer kommer att finna nya argument för varför just deras kostnader skall betalas av någon annan. Så fungerade det tidigare med Transportrådet, och så kommer det med stor sannolikhet att fungera igen. Vi kan redan se mönstret. Under de senaste åren har politiska beslut fattats om en rad gediget olönsamma projekt med ytterst tvivelaktiga samhällsekonomiska argument som grund och med en mer eller mindre äventyrlig finansiering - om ens någon. Ett av dessa projekt är Botniabanan. Här går regeringen vid sidan av budgetlagen på det mest häpnadsväckande sätt. Budgetlagen nämner mycket specifikt att just infrastrukturinvesteringar skall anslagsfinansieras. Det framgår också mycket klart av förarbetena att Botniabanan inte kan rymmas i den undantagsregel som finns i lagen. Regeringens företrädare försummar aldrig att framhäva styrkan i budgeten och vikten av ekonomisk stabilitet. Samtidigt presenterar man förslag som förutsätter en omfattande, men oredovisad, statlig upplåning och som gör budgetens regel om utgiftstak helt obegriplig. Kan det möjligen, fru talman, vara så att det finns ett samband mellan dessa stora projekt och det faktum att det snart är val i landet. För Botniabanan kommer de inte att redovisas under denna valperiod och heller inte under nästa. Inte förrän 2004 kommer riksdagen att ta ställning till dessa utgifter som man då inte har någon som helst möjlighet att påverka. Riksdagens finansmakt är helt satt ur spel. "Den som är satt i skuld är icke fri", frestas man att citera. Svårigheterna med den samhällsekonomiska marginalkostnadsprincipen har omgående visat sig. Regeringen föreslår att banavgifterna sänks till 275 miljoner kronor. Den redan kraftigt subventionerade järnvägsdriften får därmed ytterligare en fördel gentemot sjöfarten, som ju till fullo betalar sina kostnader. De sänkta banavgifterna leder till kompensationskrav från åkerierna, och resultatet blir en skattesubventionerad överföring av sjötransporter till väg och järnväg. Detta var ju inte meningen, men det blir mycket svårt att undvika. Utskottsmajoriteten har inget annat recept än att hänvisa till den nybildade Godstrafikdelegationen. Enda sättet för regeringen att motverka subventionerna på land blir med nya subventioner till sjöss, och planerna på att utöka transportstödet till att även omfatta sjötransporter är ett led i den riktningen. Vi anser inte att banavgifterna bör sänkas. Vi vill se ett bättre underlag för hur de beräknas, och vi är inte övertygade om att Banverkets nuvarande driftsform är den effektivaste. En separering och en ökad konkurrensutsättning av Banverkets produktion skulle förmodligen medföra kraftigt minskade underskott i bandriften. Konkurrensutsatt verksamhet har i alla andra sammanhang skapat lägre kostnader. Intressant i det här sammanhanget är att notera att kostnaden för Inlandsbanans drift, som inte ligger hos Banverket, är ungefär hälften av Banverkets kostnad för motsvarande banor. Det förändringsarbete som startade inom järnvägen i och med 1988 års beslut har varit omfattande och också tagit lång tid. SJ har utvecklats från ett byråkratiskt och topptungt trafikverk till ett tämligen effektivt järnvägsföretag. Denna utveckling har förstärkts efter de senaste årens, om än mycket begränsade, konkurrens. Med nya operatörer på rälsen har anmärkningsvärda saker hänt. Gamla stationer har öppnats. Linjer som i praktiken varit nedlagda har åter fått trafik, och industrier har plötsligt funnit sig behandlade som kunder, något som tidigare inte alltid varit så vanligt. Det är vidunderligt, fru talman, vad Adam Smiths osynliga hand kan plocka med om den lämnas i fred. Vi tycker att det är dags att gå vidare och ytterligare öka konkurrensen inom järnvägsdriften. För att detta skall fungera bör Statens järnvägar ombildas till bolag och dess uppgifter renodlas till trafikutövning. Fru talman! När det gäller flyget anför regeringen att statens ansvar skall vara att skapa förutsättningar för attraktiva transportalternativ. Vi delar den uppfattningen men anser inte att staten därmed skall ägna sig åt att driva affärer i den omfattning som sker i dag. Vi anser heller inte att det är en statlig uppgift att äga flygbolag. I den mest angelägna frågan inom flyget i dag - kapaciteten inom Stockholmsområdet - har regeringen ingen uppfattning alls, och utskottets majoritet kommer med många märkliga förklaringar till varför så är fallet. Vi anser att en sund konkurrens är den bästa förutsättningen för ett effektivt flyg. Birgitta Wistrand kommer senare att återkomma till denna fråga och till avsnittet om vägtrafiken. Sjöfarten, fru talman, fick ingen plats i kommitténs betänkande och mycket begränsad uppmärksamhet i propositionen. Inledningsvis nämnde jag att sjöfarten gott och väl betalar sina kostnader. Den kraftiga subventioneringen av landtransporterna leder till snedvriden konkurrens, till nackdel för svensk inrikes sjöfart och för svenska hamnar. Sjöfarten drabbas dessutom av andra konkurrensförsvårande regler, varav stuverimonopolet är ett. Det är en myt att tro, som regeringen skriver i propositionen, att gränsytorna mellan transportslagen generellt sett är små. Konkurrensen är tvärtom utomordentligt hård. När man nu belastar en näring med fulla kostnader samtidigt som man subventionerar andra får det naturligtvis effekter. Vi vet ännu inte hur utvecklingen blir, men troligen leder regeringens politik till att transportarbetet på vägarna i framtiden ökar. Fru talman! Svenska rederier erhåller ett omfattande kontant driftsstöd. Trots detta pågår nu en omfattande utflyttning av svenskt tonnage. Konsekvenserna av den s.k. svenska modellen har blivit precis de som vi tidigare varnat för. Vi kan bara med beklagande konstatera att regeringen även här står utan någon idé om framtiden och att man skyller dagens bekymmersamma utveckling på pensionsförhandlingarna. Men i de förhandlingarna har rederiernas situation inte berörts. Svenska rederier bör ha samma förutsättningar som övriga nationers, samtidigt måste Sverige i EU motverka de nationella stödprogram för rederinäringen som nu skapas inom unionen. Fru talman! Till detta betänkande har fogats 31 moderata reservationer. Jag har inte kunnat kommentera alla, men den moderata uppfattningen om den framtida trafikpolitiken är en helt annan än den som regeringen presenterar. För dagen nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 1.

Fru talman! Det betänkande om transportpolitik för en hållbar utveckling som vi nu behandlar har föregåtts av många långa, omfattande och ofta i högt tonläge hållna diskussioner, debatter och utredningar. Resultatet har blivit en textmängd av stor volym, ett ganska beskedligt betänkande, valårsanpassat och något urvattnat, inte den stringenta spjutspets för en hållbar utveckling av transportpolitiken som säkert många förväntat sig. Goda kommunikationer är en absolut förutsättning för att hela Sverige skall kunna utvecklas. Därför måste transportpolitiken syfta till att minska avståndsnackdelar och utöka möjligheterna för ett decentraliserat samhälle. Ett kretsloppsanpassat samhälle förutsätter, och jag inbillar mig att vi är överens, ett ekologiskt hållbart transportsystem. Förslagen i betänkandet utelämnar dock härvidlag stora och viktiga ställningstaganden, såsom införandet av en nollvision för fossila bränslen, där vi från Centerns sida menar att det bör läggas fast en plan för hur sådana bränslen successivt skall fasas ut och ersättas med förnybara bränslen. I likhet med Kommunikationskommittén anser vi att det bör sättas upp mål om låginblandning av motoralkoholer i bensin senast från år 2002. Såväl när det gäller det övergripande målet som när det gäller delmålet för en god miljö menar vi i Centern att regeringen och utskottet intar en alltför passiv hållning. Om det verkligen är så att vi vill åstadkomma en transportpolitik för en hållbar utveckling är det, tycker jag, en självklarhet att det mycket tydligt lyfts fram att transportsektorns miljöpåverkan måste anpassas till de gränser som sätts av vad människans hälsa och naturen tål. Det övergripande målet bör enligt Centerns mening inrymma inte bara långsiktig hållbarhet utan också miljövänlighet i en vidare bemärkelse, så att transportsektorn får ett ansvar att nedbringa de negativa effekter som uppstår, att tillsammans med andra nedbringa de negativa effekter som uppstår inom sektorn och också att aktivt främja hushållningen med naturresurser. För mig och Centern är det naturligt att också regionalpolitiska hänsyn skall prägla transportpolitiken och dess övergripande mål. Inte minst mot bakgrund av den dramatiska folkomflyttning som just nu pågår, då 18 av landets 23 län minskar i antalet invånare och när mer än 200 av landets kommuner minskar i folkmängd, är det illavarslande och oroande hur liten vikt regeringen och utskottet tillmäter det regionala målet. På annat sätt kan inte den defensiva skrivning tolkas som presenteras på några få rader. Också avsaknaden av konkreta etappmål under detta delmål vittnar om regeringens och socialdemokraternas ointresse av att låta det regionala målet utgöra en väsentlig och aktiv del av transportpolitiken. Men med besluten och debatterna om miljarderna till Citytunneln och till Södra länken i färskt minne bör inte regeringens defensiva hållning beträffande såväl miljö som regionala mål i transportpolitiken egentligen förvåna. Från Centerns sida menar vi att det regionalpolitiska delmålet bör lyda: "Transportsystemet skall främja en positiv regional utveckling genom att dels utjämna skillnader i möjligheter för olika delar av landet att utvecklas, dels kompensera nackdelar av långa transportavstånd." Det skulle vara att visa en aktiv och en politisk vilja att verkligen främja en positiv regional utveckling i olika delar av landet. En väl utvecklad infrastruktur och transportpolitik är en förutsättning inte enbart för en ekonomisk tillväxt utan även för ökad sysselsättning, fortsatt välfärd och regional balans. Regeringen föreslår inrättande av en myndighet för rikstrafikfrågor, rikstrafiken, med huvuduppgift att verka för samordning och upphandling av viss regional persontrafik. Centerpartiet delar regeringens uppfattning att det bör inrättas ett fristående organ för rikstrafikfrågor. Utöver den interregionala trafiken bör rikstrafiken även ha ett samordningsansvar med övrig trafik för att åstadkomma ett sammanhängande trafiksystem som underlättar resenärernas byten mellan färdmedel och trafikslag. Dessutom bör staten genom rikstrafiken upphandla företagsekonomiskt olönsam trafik som är regionalpolitiskt motiverad. Centerpartiet avstyrker dock att rikstrafiken skall förfoga över de medel, ca 200 miljoner kronor, som i dag ställs till länstrafikens förfogande. Länstrafiken gör ett viktigt arbete, och statens stöd bör kvarstå. Vi tycker dock att trafikhuvudmännen nära bör samarbeta med rikstrafiken för att nå samordningsfördelar. Mer måste, fru talman, göras för att utveckla transportsystemet och motverka miljöeffekterna. Forskning, utveckling och projektverksamhet spelar här en viktig roll. Vi har tidigare anfört och lämnat förslag till en nollvision för de fossila bränslena. En snabb infasning av alternativa drivmedel är angelägen, även om de fossila bränslena troligen under lång tid kommer att utgöra en ganska stor del av drivmedlen. Miljöklassning av fordon och bränslen måste utvecklas. Minskad bränsleförbrukning bör stimuleras. Ekonomiska styrmedel för att få bort bränslen av sämre miljöklass bör användas framför lagstiftning. Skattebefrielse på etanol, rapsmetylester etc. medverkar till infasning av biobränsle. Tillgänglighet till alternativa bränslen behöver ökas. Branschen måste här tydligare involveras. Här utgör exempelvis invigningen i förra veckan av Sveriges första kommersiella station för biobränsle här i Stockholm ett glädjande, efterföljansvärt och intressant initiativ. Utfasningen av blyad bensin från marknaden har varit framgångsrik. Krav på katalysatorer och ökade bränslekostnader för blyad bensin har på några år lett till kraftigt minskad konsumtion av detta bränsle. När riksdagen tog beslut om obligatorisk katalysator på nya bilar fanns lagstiftning om att de som tillhandahåller drivmedel skulle ha minst en tank eller pump för oblyad bensin. Vi tycker att något motsvarande bör prövas för dem som i dag tillhandahåller bränsle, nämligen att ha minst en tank eller pump för biobränsle. För att motverka den miljöförstöring som kallstarter innebär bör nya bilar förses med motorvärmare och katalysatorvärmare. Jag konstaterar med tillfredsställelse, fru talman, att utskottet delar min uppfattning att nyare dieselbilar till följd av sina bättre miljöegenskaper borde beskattas lägre än äldre dieselbilar, som ur miljösynpunkt är en betydligt sämre variant men som på grund av just den avsevärt lägre beskattningen nu blivit mycket eftertraktade. Jag menar att detta missförhållande borde kunna rättas till redan innan Trafikbeskattningsutredningens arbete slutförts. De offentliga institutionerna utför årligen ett stort transportarbete. Dessa har möjligheter att genom bl.a. upphandling bidra till att minska trafiksektorns negativa miljöpåverkan. Det finns stor anledning för regeringen att initiera en handlingsplan för hur myndigheter, verk och statliga bolag kan bidra till effektivare resande, användande av alternativa drivmedel osv. Att leva som man lär ger ofta den snabbaste och bästa effekten. Ett väl fungerande transportsystem måste bygga på att olika transportslag samverkar och kompletterar varandra. Ett steg i denna riktning är förslaget om att inrätta en godstrafikdelegation, som enligt vår mening också bör få till uppgift att analysera behovet och lämpligheten av att ett stöd införs för kombinerade transporter. Jag är ganska övertygad om att sådana tillhör framtiden, men utvecklingen förutsätter samarbete mellan de olika aktörerna. Ett annat förslag, fru talman, som varken skulle ha bidragit till samverkan eller komplement, var förslaget om energi och koldioxidskatt på bränsle som används för järnvägsändamål. Att lägga på denna extraskatt på små banor som t.ex. Kustpilen och Inlandsbanan samtidigt som SJ gynnas med kraftigt sänkta banavgifter hade utgjort ett kraftigt hot mot många små, ofta nyanlagda, järnvägsförbindelser av stor regionalpolitisk betydelse. Jag är tacksam att utskottet kunnat enas om att förpassa detta regeringsförslag utanför betänkandets förslag. I detta sammanhang vill jag gärna framföra att vi från Centerns sida ser allvarligt på det faktum att sänkta banavgifter kan komma att snedvrida konkurrensytan mellan sjöfarten och järnvägen. Vi menar att regeringen mycket noga bör följa utvecklingen, så att inte de sänkta banavgifterna leder till att godstransporter som bäst sker till sjöss nu förs över till järnväg med ytterligare reducerad inhemsk sjöfart som följd. Förslaget om ett nytt stöd åt kommunala flygplatser med regionalpolitisk och tranportpolitisk betydelse är välkommet. Luftfartens infrastruktur bör, som utskottet skriver, betraktas som ett sammanhållet system av flygplatser med inbördes beroende. Från Centerns sida menar vi att ett system för statlig upphandling av regionalpolitiskt viktiga flygtrafiktjänster nu också bör införas. Erfarenheter från sådan upphandlingsverksamhet finns redan och bör kunna ligga till grund för en på mer generella regionalpolitiska motiv uppbyggd statlig upphandling av flygtrafik. Fru talman! Efter några års ganska kraftig utbyggnad av och investering i nya vägar måste nu insatserna för drift och underhåll ökas för att vägkapitalet skall kunna vidmakthållas. Dålig framkomlighet eller tillgänglighet innebär stora merkostnader såväl för näringsliv, och då tänker jag speciellt på skogsindustrin, som för persontrafiken. En kraftig satsning på upprustning av vägnätet är en oerhört viktigt regionalpolitisk fråga för hela landet - men speciellt för norra Sverige, där bl.a. bärighetshöjande åtgärder som tjälsäkring och beläggning av grusvägar bör erhålla extra insatser. I detta sammanhang vill jag, fru talman, åter erinra om betydelsen av att landets längsta och mest decentraliserade vägnät, de enskilda vägarna, vars anslag för bärighetshöjande åtgärder nu är borttaget, också i fortsättningen erhåller behövliga anslag. Dessa vägar, som utgör en förutsättning inte enbart för landsbygden, allemansrätten och turistnäringen utan också för näringslivet, regional balans och tillgänglighet, har vi ett gemensamt ansvar att utveckla och slå vakt om. Jag menar att de utgör venerna och artärerna i samhällskroppen Sveriges transportnät. För boende längs dessa vägar eller i områden, på landsbygd eller i glesbygd, där alla former av kollektivtrafik saknas utgör bilen det transportmedel som inte bara är en möjlighet utan en nödvändighet och en förutsättning såväl för det privata levernet som för näringslivet och dess möjligheter till överlevnad och utveckling. Den höjning av reseavdraget som med Centerns aktiva medverkan nyligen kommit till stånd är ett steg i rätt riktning men ger inte den rättvisa som på sikt måste skapas åt boende i dessa ormåden. Vi menar att kostnader som uppstår på grund av långa avstånd och vid avsaknad av valfrihet måste kompenseras och föreslår därför att en särskild utredning klarlägger hur denna kompensation närmare skall utformas. Målsättningen bör vara rättvisa kommunikationer även åt landsbygden. Slutligen, fru talman: Vi lever i en alltmer internationaliserad värld med ett ökat samarbete över gränserna som en absolut förutsättning för utveckling, hållbarhet och välfärd. Detta ökade samarbete gäller inte minst transportsektorn. I detta sammanhang är ambitionerna rörande utveckling av nord-sydliga transportkorridorer och ett ökat Östersjösamarbete lovvärda. Sveriges och Finlands medlemskap i EU har ökat betydelsen av en särskild EU-politik för de nordliga regionerna, för norra Europa och för Arktikum. Medlemskapet har också ökat betydelsen av en östlig dimension i europeisk politik, eftersom EU nu delar en lång landgräns med Ryssland. I Östersjöregionen, i Barentsregionen och i den arktiska regionen har regionalt samarbete utvecklats. En förutsättning för att dessa områden skall få ökade möjligheter att delta i den europeiska integrationen är att kommunikationssystemen förbättras och integreras. De transeuropeiska nätverk som passerar EU:s yttre gränser bör knytas samman, och det finns ett behov av att utveckla och modernisera järnvägsnätet. Vi menar därför, fru talman, att regeringen aktivt bör driva frågan om den nordliga dimensionen inom EU:s transportpolitik och arbeta för att ett gemensamt program inom EU för utveckling av de nu nämnda områdena tas fram. Till sist, fru talman, vill jag säga att jag givetvis står bakom Centerns samtliga reservationer men att jag i omtanke om kammarens tid yrkar bifall endast till reservationerna nr 2, 9 och 62.

Fru talman! År 1963 fick vi nya trafikpolitiska principer, som var bra. De byggde på samhällsekonomiska kalkyler och konkurrens på lika villkor. Det stora problemet var att principerna aldrig genomfördes. Kostnaderna för miljöskador, trafikolyckor och trängsel fick aldrig slå igenom i prissättningen. Jag kommer fortfarande ihåg hur orättvist jag tyckte detta var. När jag på den tiden tog upp detta tema sade man till mig att enda sättet att ändra på orättvisorna var att engagera sig politiskt och att i dessa frågor bestämmer riksdagen och ingen annan. Nu står jag här 35 år senare och måste konstatera att vi skall fatta ett nytt trafikpolitiskt principbeslut, som är bra. Men kommer principerna denna gång att få slå igenom i verkligheten? I den proposition som vi nu har att behandla sägs: "Regeringen är medveten om att det på kortare sikt finns åtskilliga hinder för att förverkliga de föreslagna principerna för kostnadsansvaret. Sådana hinder är exempelvis tekniska och administrativa svårigheter att genomföra den förordade prispolitiken med önskvärd precision." Det verkar således som om regeringen inte har politiskt mod att komma till riksdagen med nödvändiga förslag. Den aktuella propositionens titel är Transportpolitik för en hållbar utveckling. Jag är glad över rubriken, men inte innehållet. Propositionen innehåller inte tillräckliga förslag, främst vad gäller ekonomiska styrmedel, för att skapa en hållbar utveckling. Mycket av de gamla principerna bekräftades, och man sänkte priserna på järnvägen som ett steg i riktning mot en marginalkostnadsanpassad avgiftsstruktur. Under fem dagar i veckan sänktes biljettpriset till hälften. SJ avlastades kapitalkostnader, eftersom man tidigare tvingades att ta ut avgifter som översteg de samhällsekonomiska marginalkostnaderna. Något fullständigt genomförande hann dock Ullstens regering inte med. År 1988 var det dags igen för riksdagen att högtidligen fastställa ungefär samma principer. Jag har tittat på vad våra folkpartiledamöter i trafikutskottet, Olle Grahn och Hugo Bergdahl, hade för synpunkter i betänkandet. I reservationer framhåller de - ofta tillsammans med moderater och centerpartister - att propositionens förslag inte leder till att målen för trafikpolitiken kommer att uppnås. De framhåller klokt nog också att inte endast de prissatta kostnaderna skall beaktas, utan även miljöpåverkan, trängseleffekter och eventuellt ökade risker i trafiken. Det är ju det som är den stora orättvisan i trafikbeskattningen att olyckor, miljö och trängsel inte har fått en rimlig värdering. Detta har genom årtiondena särskilt drabbat järnvägen. Och nu får vi vänta ytterligare på de förslag järnvägen så väl behöver. När trafikanter och transportköpare inte betalar rätt kostnader kommer transportsystemet att utnyttjas ineffektivt. För mig som liberal är det naturligt att konsumenten skall få ha sitt fria val, även inom trafikområdet. Därför vill vi avreglera och ha en väl fungerande konkurrens. Nya idéer får då lättare att slå igenom. Samtidigt anser vi att kunden skall betala den samhällsekonomiska marginalkostnaden, så som också dagens proposition anger. Problemet är bara att regeringen inte vågar komma med några skatteförslag före valet. Man har då tillsatt en trafikbeskattningsutredning som arbetar till efter valet, och därför riskerar även 1998 års trafikpolitiska beslut att stanna på det teoretiska planet. När räknar regeringen med att riksdagen skall kunna besluta om en förändrad trafikbeskattning, som gör att 1998 års trafikpolitiska beslut förverkligas? Med konkurrens och rätt beskattning skulle järnvägstrafiken ha goda möjligheter att utvecklas för både gods och persontrafik. Vårt medlemskap i EU ger nu nya möjligheter till att förbilliga och effektivisera järnvägssystemet, som hittills karakteriserats av mycket nationellt tänkande. Teknisk standardisering och enklare gränspassager kan ge järnvägen ny konkurrenskraft. Den tekniska utvecklingen ger möjligheter till ett europeiskt nät av höghastighetståg med hastigheter upp till 350 km i timmen, snabbtåg med hastigheter upp till 200 km i timmen, intercitytåg, regionaltåg och godståg. Den borgerliga regeringen lyckades också 1994 få igenom ett riksdagsbeslut om avreglering av järnvägssektorn. Tyvärr hann det inte genomföras i praktiken, innan den nya socialdemokratiska regeringen återinförde monopoltänkandet genom en av sina s.k. återställare. Det skulle inte förvåna mig om många socialdemokrater i dag ångrar även denna återställare. Fru talman! Jag har nu valt att hålla mig till långsiktiga och principiella frågor. Dagens betänkande är på 295 sidor. Det innehåller 88 beslutspunkter, 75 reservationer och 9 särskilda yttranden. Folkpartiet liberalernas detaljerade inställning i principfrågorna samt ställningstagande till detaljfrågorna framgår av handlingarna. Det finns mycket att säga om sjöfarten, flygtrafiken, trafikbuller, Inlandsbanan, enskilda vägar, långväga buss, samarbetet inom EU, tillgängligheten för funktionshindrade personer, länstrafiken och stuverimonopolet. Men jag skall inte gå närmare in på det. Jag skall bara ta upp en fråga, nämligen den om rikstrafiken som ny myndighet, som vi tycker inte behövs. En av de viktigaste uppgifterna för rikstrafiken skall vara att sköta upphandlingen av trafik som är samhällsekonomiskt lönsam men som inte lönar sig företagsekonomiskt. Man anger där i propositionen att man skall upphandla för 875 miljoner per år. Jag skulle vilja fråga kommunikationsministern eller socialdemokraternas företrädare här i debatten: Vilket underlag har man egentligen för detta förslag? Jag menar att det inte finns något ordentligt utredningsunderlag om hur mycket verksamhet som faktiskt vore samhällsekonomiskt lönsam men som inte är företagsekonomiskt lönsam. Den här siffran är tilltagen utifrån den tradition man har sedan tidigare år. Detta är någonting som Folkpartiet också tidigare år haft invändningar emot, dvs. att man inte får ett underlag för vilket belopp som bör väljas på den här punkten. Fru talman! För att hushålla med kammarens tid avstår jag från att närmare gå in på de detaljer som går att utläsa ur handlingarna. Av samma skäl avstår jag också från att yrka bifall till våra reservationer.

Fru talman! Inte heller jag kommer att kommentera allt det som står i betänkandet eller redogöra för alla de ställningstaganden som Vänsterpartiet har gjort. Jag tänkte däremot börja med att yrka bifall till några reservationer. Jag yrkar bifall till reservationerna nr 3, nr 36, nr 43 och nr 51. Därefter tänkte jag läsa ett litet stycke ur betänkandet: Utskottet vill med anledning av yrkandet erinra om att riksdagen genom sitt inriktningsbeslut våren 1997 har fastställt hur de för nationell planering avsatta resurserna skall fördelas på åtgärder inom väg respektive järnvägssektorn. Ett bifall till det nu behandlade motionsyrkandet skulle innebära inte bara en kraftig omfördelning av resurserna på bekostnad av en angelägen upprustning av vägnätet utan också en allvarlig störning i den tidskrävande och komplexa planeringsprocess som fastställdes genom riksdagens inriktningsbeslut våren 1997 och som därefter fullföljts genom bl.a. Banverkets och Vägverkets planeringsarbete inom respektive sektorer. Jag har en fråga. När vi här i kammaren debatterade regeringens proposition om infrastrukturinriktning för framtida transporter tog jag upp frågan om hur bakvänd den trafikpolitiska debatten har blivit när vi gör saker i fel ordning. Jag står i dag fast vid att det hade varit bättre att fatta beslut om de övergripande politiska målen för transporter och infrastruktur innan man gav sig in på att fördela pengarna. Detta var utskottets svar på en motion som säkerligen uppkommit utifrån den diskussion som vi nu har om de övergripande politiska målen. Motionen vill förändra fördelningen av pengar till olika projekt och besvaras med det stycke som jag nyss läste upp, nämligen att det är omöjligt därför att processen redan är i gång. Fru talman, kammarens ledamöter och regeringens representant! När har vi en möjlighet att börja förverkliga dessa vackra mål som målas upp i betänkandet? Det är väl ganska uppenbart inte bara för mig att man för att följa riktlinjerna för den hållbara utvecklingen också måste förändra verkligheten. När skall vi börja göra det? Vi gjorde det inte för några veckor sedan, enligt min mening, när vi fattade ett beslut om bifall till Södra länken. När har vi en chans att påverka framtiden, när Vägverket och andra ligger så långt fram i planeringen att våra krav på förändringar kan bemötas väldigt enkelt med att de säger att det är omöjligt att fatta andra beslut eftersom upphandlingen redan har skett? När skall vi förändra inriktningen och byta spår? När skall vi sluta att bara tala med vackra ord och i teorin, men låta verkligheten se helt annorlunda ut? Vänsterpartiet har till betänkandet fogat ett antal reservationer - inte i huvudsak därför att vi inte är eniga om det som betänkandet egentligen behandlar, nämligen målen, utan därför att vi är oeniga om hur vi tänker oss att vi skall klara av att uppfylla målens intentioner. Det förvånar mig att propositionen saknar mycket av de konkreta förslag som borde följa med en diskussion om målen. Det är faktiskt centralt att veta om de konkreta åtgärder som föreslås verkligen kommer att leda till måluppfyllelsen. Det kan också påverka hur man vill att målen skall se ut. Det kan ju vara precis så som Lennart Fremling säger, dvs. att det är valår i år och att regeringen därför har svårt att lägga fram konkreta förslag. Jag har några kommentarer som gäller delmålen. Kommunikationskommittén presenterade efter regeringens direktiv fem olika inriktningar grundade på uppfyllande i olika delar av trafikmålen uppsatta 1988. Vi känner igen de olika alternativen: grundalternativet, miljöalternativet, trafiksäkerhetsalternativet, regional balansalternativet och näringslivsalternativet. Regeringen har i propositionen valt att ange huvudinriktningarna för delmålen utifrån utredningen. Målen skall uppnås etappvis. När direktiven gavs till Kommunikationskommittén ansågs att de uppställda målen inte alla kunde uppnås i ett och samma alternativ. Då ansåg man att man måste prioritera. Nu menar både utskottet och regeringen att någon sådan formell prioritering inte behövs. Men jag hävdar att det tyvärr finns konflikter mellan de olika delmålen, vilket regeringen också påpekar. De etappvisa miljömålen är t.ex. konkret preciserade, men de regionalpolitiska eller tillgänglighetsfrämjande etappmålen är det inte. Den enda precisering jag kan finna som gäller tillgänglighet t.ex. är att funktionshindrade skall prioriteras. Det kan ju i sig inte anses som speciellt konkret, även om det är en bra inriktning. Regeringen skriver att metoder för att precisera, kvantifiera och följa upp etappmålen inom de olika delmålen bör utvecklas. Frågan är när. Det är nu vi fattar besluten! Vi i Vänsterpartiet vill påpeka att det är viktigt att ta hänsyn till miljömålen i den här processen. De andra delmålen får inte strida mot dem. Det finns nämligen konflikter mellan de olika delmålen för regionalpolitik och tillgänglighet i förhållande till miljömålen. God tillgänglighet kan ju t.ex. åstadkommas genom att man ger alla individer en egen bil. En omfattande utbyggnad av vägnätet till i princip alla stugor i Sverige skulle troligtvis vara ganska positiv regionalpolitiskt sett, men den skulle förhindra, och i princip omöjliggöra, att man når något av de uppsatta miljömålen. Om de olika målen inte är förenliga - vilket skall då uppfyllas i första hand? Riksdagen kan fatta felaktiga beslut beträffande regional balans, näringslivsstimulans eller liknande som kan få negativa konsekvenser. Men förmodligen är det inte svårare än att man kan rätta till det hela i efterhand. På den punkten skiljer sig miljömålen från andra mål. Naturlagarna kan nämligen inte ändras med riksdagsbeslut. Har en viss koncentration av luftföroreningar uppstått kan inte riksdagen genom att fatta nya beslut plocka in de utsläpp och föroreningar som finns i vår natur. Därför måste miljömålen komma i första hand. Därför anser också Vänsterpartiet att man måste ställa krav på att miljökonsekvensbeskrivningar skall göras även när man tar hänsyn till de andra delmålen för att de miljöpolitiska målen inte skall motverkas. När man tar ut skatter och avgifter på trafik föreslås i propositionen att det skall grundas på ett väl definierat kostnadsansvar som tar hänsyn till de externa effekter som trafiken medför. Vi i Vänsterpartiet anser att detta är självklart. Vi har länge arbetat för att de olika trafikslagen skall betala sina egna kostnader. Trots flera beslut om detta i precis den riktningen är principen långt ifrån uppfylld. Frågan är varför. Transportsektorns villkor har under de senaste åren skiljt sig tydligt från de villkor som vård, omsorg och undervisning, dvs. annan offentlig verksamhet, har haft. Där har behoven konsekvent fått anpassa sig till en krympande offentlig ekonomi. Vänsterpartiet anser att i framtiden måste naturligtvis även transportsektorn och infrastrukturen anpassas efter rådande samhällsekonomi. Regeringen avser att närmare analysera Statens ekonomiska krav på SJ avseende avkastning och soliditet inför budgeten 1999. Det är bra. Jag vill upprepa att Vänsterpartiet vid ett flertal tillfällen har påpekat att det lönsamhetskrav som ligger på SJ leder till kortsiktigt företagsekonomiskt tänkande med nedskärningar och rationaliseringar som i sin tur leder till osäkerhet både för de anställda och för resenärerna. I och med det försämras också beredskapen t.ex. Verksamheten drivs inte i första hand för att generera vinst eller tillhandahålla bra service i hela landet. Det är ju det som är det viktiga. SJ måste kunna ta sitt samhällsansvar. För att kunna göra det krävs en möjlighet till mer långsiktigt tänkande - en utveckling i stället för en avveckling helt enkelt. Vi i Vänsterpartiet noterar med tillfredsställelse att det faktiskt finns en punkt i betänkandet där regeringen har tagit fasta på vad vi tidigare har krävt, nämligen att järnvägen skall ges bättre förutsättningar. Reducerade banavgifter och sänkta kostnader för godstransporter på järnväg innebär att järnvägen ges en möjlighet att konkurrera med andra transportslag på mer rättvisa villkor. Det tycker vi är bra. EG-kommissionen har enligt en redovisning som också finns med i betänkandet presenterat ett åtgärdsprogram inom transportområdet. Prioriterade områden är enligt programmet liknande de som vi kommer att fastställa här i dag i kammaren. Men kommissionen pekar också på områden som är problematiska och som inte riktigt har tagits upp i betänkandet, nämligen trängsel, miljöeffekter och olyckor t.ex. Man hävdar att det är överskuggande problem. Slutsatsen i EG-kommissionens betänkande är att samhällsekonomiskt utformade avgifter är en viktig del för att komma till rätta med de här problemen. Hur mycket har den svenska regeringen tagit fasta på EG-kommissionens betänkande i det här fallet? När kommer regeringen med konkreta förslag om avgifter i våra större städer vad gäller trafiken för att motverka trängseleffekter som kan få jättestora konsekvenser? När återkommer regeringen med större satsningar på den kollektiva infrastrukturen eller med förslag om förändringar som gäller drivmedel och beskattning? Det är frågor som behöver besvaras här i kammaren i dag. Vänsterpartiet menar att drivmedlen är en grundbult i trafikpolitiken. Transporter och resor som inte kan betecknas som miljömässigt hållbara måste minska över lag. Användningen av fossila bränslen måste också minska. Vi måste sluta slösa på ändliga resurser och i stället använda förnybara energikällor. Jag tror att vi är eniga om det. Frågan är hur vi skall ta oss dit. Vi i Vänsterpartiet menar att både producenter och konsumenter har fått upp ögonen för de alternativa drivmedlen och att det på marknaden finns alternativ till den nuvarande bensinen eller dieseln som är minst lika attraktiva. Det är bra, men det går för trögt. Vi anser att det är statens uppgift att påskynda utvecklingen i rätt riktning. Det kan man göra genom att på olika sätt stödja och främja tillverkning, tillgänglighet eller användning av alternativa bränslen. En viktig faktor i sammanhanget är naturligtvis priset på bränslet i fråga. Det är viktigt av både miljö och rättviseskäl att priset på de alternativa bränslena är lågt. Det är anmärkningsvärt att regeringen i det här läget bara ansöker om att fortsatt generellt få tillämpa lägre bränsleskatt på biodrivmedel. Är det inte dags att sluta med försöksverksamheten nu? Är det inte dags att utveckla detta på riktigt? Vi vet ju att det fungerar. Frågan är hur berörda näringar skall våga satsa på nya bränslen om det inte finns långsiktiga och tydliga regler och riktlinjer. Jag tycker inte alls att detta är speciellt ointressant att diskutera. Vi har ett ansvar i den här frågan. Den viktigaste faktorn för användningen av bilen som färdmedel är priset. Den faktorn är för de större städernas bilvolym den enda som verkligen påverkar resemönstret. Det finns varken här i betänkandet eller i vårbudgeten några konkreta förslag vad gäller en förändring av prispolitiken eller skattenivån på fossila bränslen. Det här är ganska anmärkningsvärt med tanke på att den kommunikationsutredning som arbetat med frågan har presenterat ett förslag som innebär en ökning av bensinpriset med 10 öre, ett förslag som det också fanns en majoritet för. Majoritetens förslag innebär visserligen också en ökad kostnad per mil. Förslaget från majoriteten i Kommunikationskommittén innebär i realiteten att bensinpriset sänks om ett antal år, eftersom man räknar med ny teknik, osv. Jag tycker nog ändå att regeringen borde ha lyssnat litet mer på Kommunikationskommittén, trots att det är valår, för någonstans måste vi börja. Vänsterpartiet har i Kommunikationskommittén förespråkat en kraftig höjning av bensinpriset i syfte att nå våra mål - det är det som är syftet med en prispolitik. Det har också visat sig att Vänsterpartiets förslag, som i utredningens betänkande blivit klassat som "miljöförslaget", är det enda förslag som når upp till de miljömål som Kommunikationskommittén själv har satt upp. Vi använder oss nämligen av tydliga styrmedel för att nå miljömålen, styrmedel som är uppsatta just i syfte att vi skall nå miljömålen. Vill man inte, fru talman, höja det allmänna skattetrycket kan vi fortsätta prata om skatteväxling, kring vilket det finns en majoritet i kammaren, åtminstone vad gäller den övergripande principen. Fru talman! Till sist vill jag hävda att vi här i kammaren i dag i praktiken är bakbundna. I stället för att för länge sedan ha börjat med att diskutera de övergripande målen, för att sedan fördela pengarna och sist påbörja en upphandling, har vi i praktiken gjort precis tvärtom. När det mesta redan är upphandlat och pengarna fördelade börjar vi fundera över hur de övergripande målen skall se ut. Det är, fru talman, enligt min mening inte speciellt konstigt om vi förlorar i trovärdighet när vi har gett upp det politiska inflytandet över transportpolitiken.

Fru talman! Först några reflexioner kring vad som hittills har sagts. Genom Tom Heymans anförande stod det väldigt klart för oss som lyssnade att moderaterna över huvud taget inte accepterar att man internaliserar kostnaderna i det pris som t.ex. vägtrafiken har. Därför är det väldigt förvånande att höra Folkpartiets representant tala i precis motsatt riktning, samtidigt som båda står bakom en gemensam reservation kring de övergripande målen och principerna. Jag anser att ni är svaret skyldiga: Hur skall ni lösa det här, och var står ni egentligen? Ni har en gemensam reservation men har i kammaren presenterat diametralt olika synsätt på prissättning av trafikens externa kostnader. Jag vill i stora drag instämma i den kritik som Vänsterpartiet i dag har framfört mot regeringens proposition. Jag skall så kortfattat som möjligt försöka redogöra för Miljöpartiet de grönas visioner om framtidens kommunikationer. För en miljöpartist är ideologin inte ett hinder för vardagens politik utan tvärtom en förutsättning för vardagens politik. Därför skulle det aldrig falla oss in att, som regeringen gjort i sin proposition, skriva ett förslag innehållande så många vackra och insiktsfulla formuleringar utan att uppfylla dem. Vid en snabb tillbakablick på tiden sedan det förra trafikpolitiska inriktningsbeslutet 1988 kan man konstatera att mycket har förändrats beträffande retoriken, men tyvärr ser vi ingenting som tyder på att tiden nu är mogen för att majoriteten skulle göra verklig handling av orden. När det gäller tolkningen av verkligheten har vi i dag en ganska samstämmig bild. Vi vet framför allt att vägtransporternas utsläpp har en mycket negativ inverkan på vår hälsa och på miljön. Vi vet att dagens transportsystem är ohållbart. Mot bakgrund av den gemensamma vetskapen skulle jag vilja säga att regeringens, och nu även riksdagsmajoritetens, politik är verklighetsflyktig och orealistisk. Den är orealistisk med tanke på de stora utmaningar vi har framför oss och som vi genom politiska beslut bör anta. Vi har i vår partimotion T40 angivit nya miljömål i förhållande till regeringens förslag för klimatpåverkande gaser, främst koldioxid, men även kväveoxider, svaveldioxid och flyktiga organiska ämnen. Vi accepterar att basåret nu blir 1995 men menar att de övergripande målen måste brytas ned i operativa sektorsmål och att etappmålen fastslås i såväl ett kortsiktigt som ett långsiktigt perspektiv. Erfarenheten har lärt oss att vi politiker måste bli mycket mer medvetna om de mål vi faktiskt fastslår. Målen måste dessutom tydligare kopplas till de politiska åtgärder som föreslås, och den här kopplingen måste finnas redan i planeringsstadiet. Detta är tyvärr än så länge en alldeles för djärv tanke, och till dagens datum är det mycket långt mellan de här två. Att regeringen i den miljöproposition som man ganska nyligen lade fram t.ex. tar upp faktor 10 ger beklagligt nog inga politiska konsekvenser. Dagens politiska beslut tar vad gäller insikten om de problem som finns inbyggda i dagens transportsystem ett stort kliv framåt, det måste vi erkänna. De riktlinjer och åtgärder som majoriteten föreslår kan i bästa fall dämpa en negativ miljöpåverkan - då menar jag främst utsläpp av klimatpåverkande gaser - men inte åtgärda dem, eftersom det skulle kräva omfattande systemförändringar, dvs. en sådan politik som Miljöpartiet de gröna föreslår. Tyvärr kommer målen att stå i relation till de politiska besluten först på utvärderingsstadiet. Majoriteten saknar helt enkelt en strategi för att nå de blygsamma mål som regeringen fastställt. Ett problem i dag är den splittrade situation som uppstår när olika utredningar mer eller mindre behandlar samma frågor. I avvaktan på trafikbeskattningsutredningen avstod regeringen från att lägga fram ett förslag om höjd dieselskatt, något som måste betraktas som en ganska formell förklaring, eftersom det inte saknas underlag till en sådan höjning. Det finns såväl miljömässiga som, och framför allt, hälsomässiga skäl som talar för en sådan höjning, och detta är väl dokumenterat. Jag avser att återkomma till den frågan senare i debatten. I övrigt vill jag hänvisa till Miljöpartiets skattepolitiska motioner vad beträffar vår syn på trafikbeskattningen. Jag vill kort nämna något om de nya mål som vi föreslår. Förutom mål för utsläpp föreslår vi att mål utarbetas för transportsektorns totala energiförbrukning, som självfallet bör vara lägre än dagens förbrukning. Vi är övertygade om att det målet inte kommer att nås med enbart teknisk utveckling, mot beaktande av den förväntade trafikökningen. För kväveoxidutsläppen vill vi ha en minskning i förhållande till 1995 års nivå - jag kommer att använda 1995 som det basår som gäller - med 80 % till år 2050. Etappmålen bör vara 50 % till år 2005 och - 60 % till år 2010. Vårt förslag ligger betydligt närmare MaTs-samarbetets slutsatser än vad regeringens gör. För svaveldioxid föreslår vi att utsläppen minskar med 21 % till år 2005 i förhållandet till regeringens förslag om 15 % under samma tidsperiod. Vi föreslår också 48 % till år 2010. Det långsiktiga målet på MaTs, medan regeringen helt saknar ett långsiktigt mål. För flyktiga organiska ämnen föreslår vi 64 % till år 2005. 75 % till år 2010 och 81 % till år 2020, vilket också är detsamma som förslaget från MaTs. Även här saknar regeringen ett motsvarande långsiktigt mål. För koldioxid, slutligen, vill vi att utsläppen skall minska totalt med 5 % till år 2005, 11 % till år 2010, 21 % till år 2020 och slutligen, som långsiktigt mål, 60 % till år 2050. Även här överensstämmer våra mål med MaTs förslag. Jag vill här yrka bifall till reservation nr 4. Vägtrafiken, som i dag drivs med fossila bränslen till i princip 99,9 %, ger den största miljö och hälsopåverkan. Vi menar att dagens vägnät i stort sett är utbyggt. I stället för på nybyggen bör medel satsas på sådana projekt som i sig inte är trafikgenererande. Generellt bör även logistiska lösningar och förbättringar i anslutning till vägtrafiken i miljösyfte uppnås. Underhållet bör däremot vara gott på de vägar vi har över hela landet. Vägens intrång i landskapet och samhällskostnader vid ianspråktagande av obruten mark bör i framtiden vägas in i bedömningen i större utsträckning. Låt mig understryka en sak: Vi är mycket medvetna om vilken betydelse bilen har för många människor i vårt samhälle. Den ger en känsla av frihet, har det många gånger sagts. Det är därför vi måste skapa bra alternativ till bilismen där så är möjligt. Den tekniska utvecklingen av bränslesnålare motorer måste påskyndas och alternativa bränslen till fossilbränslen utvecklas. Det är däremot en illusion att tro att den tekniska utvecklingen helt kommer att ge oss ett hållbart transportsystem, även med den prognostiserade trafikökningen. Miljöpartiet de gröna menar därför att vägtrafikens externa kostnader måste internaliseras mer eller mindre så fullständigt som möjligt. Med politiska medel får man sedan korrigera de eventuella problem som kan uppstå t.ex. för glesbygdshushåll. Vi diskuterar för närvarande flera alternativa modeller för att kompensera just glesbygdshushållen för ökade transportkostnader. Bilen är en frihet för vissa. Men kollektivet bilar ger en oacceptabel miljöpåverkan som även innebär en minskad frihet för andra människor. Vägtrafikens utsläpp är fortfarande den största luftföroreningen i utomhusluften i tätorter - inte fabriker, inte surt nedfall från öststaterna. Självklart måste olika situationer mötas med olika lösningar. Vi anser därför att en lagstiftning om tätortsavgifter skyndsamt skall föreslås till riksdagen av regeringen. Jag vill mot bakgrund av detta yrka bifall till reservation 68. Så vad är Miljöpartiet de grönas alternativ? Är det en värld utan resande och utan transporter, med undantag för cyklister och fotgängare? Jag har under årens lopp fått höra den ena vulgärframställningen av vår trafikpolitik efter den andra. Sådana rallarsvingar passar bra när den egna argumentationen tryter. De passar också bra när man är rädd för förändringar. För det vi föreslår är ju inte ett kommunikationslöst samhälle utan ett samhälle med ett förändrat transportsystem. Barnperspektivet skall finnas med i alla planeringsprocesser kring infrastrukturinvesteringar och även i utvärderingar, liksom jämställdhetsperspektivet. Vi vill att det jämställdhetsråd som regeringen tillsatt får verkliga befogenheter och möjligheter att agera och inte blir ett litet alibi som en satellit till övrig verksamhet. Det här är mycket viktigt för oss. Kollektivtrafiken har stora möjligheter om den utvecklas och om bilismen beskattas på ett rättvist sätt, liksom sjöfart och spårburna transporter. Vi vill föreslå ett omfattande investeringsprogram för spår i Sverige. Järnvägstransporterna är miljömässigt helt överlägsna vägtransporterna i dag. Jag tänker då framför allt på godstransporterna. På lång sikt skall även spårbundna transporter betala sina kostnader fullt ut. Jag måste ändå säga att jag är glad att i dag kunna dra en lättnadens suck över att utskottet går emot regeringens förslag om att införa en särskild koldioxidskatt för den dieseldrivna järnvägstrafiken. Principiellt kan man tycka att det är fullt logiskt att införa en sådan beskattning, men om man tar hänsyn till helhetsperspektivet inser man hur negativ en sådan skattesats skulle vara. Den skulle t.ex. i allvarlig mening hota en del små järnvägsoperatörers hela existens, och det är i regeringens förslag ytterst oklart hur de sänkta banavgifter som man föreslår skulle kompensera den ökade kostnaden. En ljusglimt i detta är att det finns fler åtgärder att ta till än bara beskattning för att komma till rätta med dieseldrivna tåg, t.ex. elektrifiering av banorna och utvecklande av ny teknik som gör det möjligt att ersätta dieseln med andra drivmedel. Vi yrkar därför bestämt avslag på regeringens förslag, men även bifall till reservation 75 där vi bl.a. föreslår en ny investeringsplan för järnvägen om sammanlagt 78 miljarder. Självklart måste även det beloppet i det stora hela kunna justeras och anpassas till statens ekonomiska situation i övrigt. Här skiljer vi oss från Vänsterpartiet på så sätt att vi inte kan jämföra infrastrukturinvesteringar med övrig offentlig sektor som t.ex. vård och omsorg, då vi betraktar investeringar som en mycket liten del av statens utgifter som inte kan ställas i relation till löpande utgifter. Investeringsplanen omfattar förstärkning av kapacitet på högt belastade stråk, satsningar på det kapillära bannätet i syfte att förbättra villkoren för godstransporter samt uppgradering av spår för höjda axellaster och snabbare tåg. För persontrafiken anser vi att det långsiktiga målet bör vara att komma ned i restider under tre timmar för sträckor i mellersta och södra Sverige. Vi har inte motsatt oss att skadeprövning av busstrafik gentemot järnvägstrafik minskas, eftersom vi menar att det på sikt är prislappen, med de externa kostnaderna internaliserade, som skall avgöra utbud och efterfrågan. Jag vill också nämna att Miljöpartiet de gröna inte kommer att motsätta sig en sänkning av banavgifterna, vilket vi har gjort tidigare. Detta kan tyckas vara en kovändning i den här frågan. Det är fortfarande vår uppfattning att trafiken i sig inte bör göras billigare och att transporterna i dag faktiskt utgör en mycket liten del av slutkostnaden för en vara. Men i relation till det övriga prisläget i transportsektorn anser vi att det i detta sammanhang är korrekt att sänka banavgifterna, även om vi medger att det är en kapitulationspolitik. Alla prognoser pekar däremot på att flygtrafiken kommer att öka kraftigt de närmaste åren. Bara 1998 förväntas utrikestrafiken öka med 5 % och inrikestrafiken med 3 %. Fram till år 2001 förväntas antalet passagerare i genomsnitt öka med 4,4 % per år. Det är en skrämmande utveckling, om man betänker att flyget fortfarande är det minst effektiva sättet från miljösynpunkt att transportera sig. Dessutom är flyget det transportslag som minst betalar sina kostnader. Detta vill jag hävda i rak motsats till vad moderaterna hävdar. Mot bakgrund av den strulighet som betecknar alla försök till en utsläppsrelaterad beskattning av flygtrafiken förordar Miljöpartiet de gröna att en internalisering av flygets externa kostnader tas ut via start och landningsavgifter, detta i avvaktan på att ett internationellt initiativ om miljöbeskattning av flygbränsle skall kunna bli verklighet. Vi vill också starkt förorda en nedläggning av Bromma flygplats och att denna påbörjas. Vi ser det som ytterst beklagligt att socialdemokraterna nu vacklar betänkligt i den här frågan och ser det som ett utslag av bristande insikt i inte minst Stockholms problem. Stockholm behöver varenda grön fläck som finns, men samtidigt återstår problemet med ökad inflyttning och bostadsbrist. Bromma flygplats borde miljösaneras och sedan upplåtas för vad Stockholms stad anser bäst. Enligt vad vi erfarit är det just bostäder som planeras. Brommaflyget innebär dessutom en avsevärd akustisk kontamination för många av de boende vilken bara kan förvärras med ökad trafik. Vi avvisar även regeringens förslag om ett nytt statligt stöd till alla kommunala flygplatser. Vi accepterar att ett stöd utbetalas till vissa flygplatser i skogslänen och på Gotland, där flyget har en central betydelse och är en livlina till resten av landet, men inte i övrigt. Det är särskilt provocerande att regeringen föreslår ett sådant stöd just när flyget i så liten utsträckning betalar sina egna kostnader. Jag vill yrka bifall till reservation 40. Slutligen vill jag säga att återkoppling och kostnadsuppföljning är mycket viktigt. Jag måste säga att det känns något beklämmande att en mängd motioner i dag avslås i klump därför att trafikutskottet inte "detaljbehandlar". Vägverket och Banverket har fått en nästan oinskränkt makt att bygga efter eget huvud som vi anser beklaglig och som dessutom har gett dyra notor till skattebetalarna när politiska problem kommit emellan. Hela transportsektorn i sig, inkluderat oljeindustrin, tillverkningsindustrin, byggindustrin osv., är en kapitalstark bransch, och det är lätt att förblindas av storslagna projekt. Det finns ett ansvar för hur vi utformar trafiksystemen, inte bara gentemot dagens väljare och medborgare utan även gentemot framtida generationer och deras rätt till en god miljö. Det är med sikte på dem som vi i Miljöpartiet de gröna kan tala om en transportpolitik för en hållbar utveckling.

Fru talman! Elisa Abascal Reyes ställer en direkt fråga till mig och Lennart Fremling om det som hon kallar för internalisering av externa kostnader. Hon säger att Moderata samlingspartiet är motståndare till detta. Ingenting kan egentligen vara mer felaktigt. Tvärtom har vi sagt att vi går tillbaka till principerna i 1988 års beslut att varje trafikslag skall bära alla sina kostnader. Det som brukar kallas internalisering av externa kostnader är för det mesta relativt lätt beräknade kostnadsmassor. Vi vet nästan på kronan vad olyckskostnaden är i samhället. Vi vet på kronan vad trafikövervakningen kostar. På miljösidan kan man säga att intrång och buller också går relativt väl att beräkna. När man kommer in på vissa andra miljöfaktorer är det svårare, men där får man naturligtvis fortsätta och försöka få bra kalkylunderlag. Det har jag sagt i mitt anförande, och det är den politik vi står för. Däremot är det väsentligt svårare när man börjar tala om samhällsekonomiska kalkyler på intäktssidan. Det var också huvuddelen i det jag anförde. Man kan inte betala faktiska utgifter för trafikanläggningar med fiktiva intäkter på det sätt man gör i de här kalkylerna. Man värderar människors inbesparade tid, t.ex. fritid, för att motivera olika trafikanläggningar. Finns det inte betalningsvilja för projekt, finns det faktiskt heller inga intäkter att internalisera.
Fru talman! Min fråga till moderaterna grundar sig framför allt på två saker. Den första är moderaternas konstanta motvilja mot att införa miljöbeskattning. Den gäller i princip allt som har med skatt att göra. Det finns ingen vilja från moderaterna att införa en miljöbeskattning som är fullt rättvis och slår fullt ut på t.ex. vägtrafiken. Det andra är moderaternas egna uttalanden, Tom Heymans egna ord här i kammaren, om att flyget betalar sina kostnader fullt ut. Det är Tom Heymans uppfattning av hur man skall tolka 1988 års trafikpolitiska beslut. Jag kan bara konstatera att det, som jag tolkar det, skiljer sig ganska mycket från Folkpartiets inställning i den här frågan. Men det kanske Folkpartiet skall svara på senare.
Fru talman! Receptet för alla problem i samhället kan inte vara högre skatter. I ett land där skattetrycket redan ligger långt över 50 % är det naturligt att vårt motstånd mot höjda skatter slår igenom i det här sammanhanget. Kan man däremot hitta nycklar som ger bra fördelning och som skapar önskvärda effekter är vi inte motståndare till det.
Fru talman! Jag måste understryka för dem som lyssnar att Tom Heyman inte kommenterade det jag sade om flyget. Det visar på en totalt annorlunda tolkning av vad 1988 års trafikpolitiska beslut betyder när Tom Heyman själv sade att flyget fullt ut betalat sina egna kostnader. Det anser inte jag att det gör. Det är nog väldigt få, framför allt inom den miljöpolitiska debatten, som anser att flyget betalar sina kostnader fullt ut.
Fru talman! Om Elisa Abascal Reyes i debatten är ute efter att skjuta in kilar mellan de borgerliga partierna inför en eventuell regeringspolitik är hon fel ute. I grundläggande frågor har vi en tillräcklig samsyn. Jag har i mitt anförande understrukit att det är viktigt att konsumenten har sitt fria val. Individens fria val är viktigt för oss. Då är ekonomiska styrmedel som sätts till rätt belopp också viktiga. Vi vill också ha avreglering och konkurrens för att få effektivitet inom transportsektorn. Moderaterna har också här talat om att man vill internalisera de externa kostnaderna. Jag tror att detta ger en tillräcklig samsyn. Visst är vi olika partier och har något olika ställningstaganden i olika frågor. Det framgår också av betänkandet. Däremot måste jag säga att min övertygelse är att Miljöpartiets samlade politik skulle vara till nackdel även för miljön, bl.a. genom att man inte utnyttjar de möjligheter till samarbete som man har genom medlemskapet i Europeiska unionen, EU.
Fru talman! Först av allt hoppas jag att Lennart Fremling har noterat att Miljöpartiet faktiskt har ett konkret yrkande när det gäller Europeiska unionen, nämligen att det skall bli möjligt för ministerrådet att införa majoritetsbeslut vad gäller miniminivåer för miljöskatter. Då var den saken avklarad. Vidare tycker jag att det vore bra att uppehålla sig kring det konkreta exempel som jag har tagit upp. Tom Heyman hävdar att flyget har betalat sina kostnader fullt ut. Hävdar Folkpartiet samma sak? I så fall, på vilken grundval? Lennart Fremling säger att jag är helt fel ute när jag försöker slå in kilar, som han säger, mellan de borgerliga partierna. Jag antar i så fall att Folkpartiet och Moderaterna när det gäller miljöskatter och ekonomiska styrmedel har samma ståndpunkt. Är det rätt uppfattat?
Fru talman! Det är i och för sig bra om Miljöpartiet tycker att man inom EU skall ha majoritetsbeslut om miljöskatter. Det betyder att Miljöpartiet i den frågan är berett att gå till större grad av överstatlighet inom EU. Annars får man ju höra att Miljöpartiet t.o.m. vill att vi skall utträda ur EU och inte samarbeta på det sättet. Jag tycker att det är ganska motstridigt. Jag är alltså övertygad om att det totalt sett skulle vara till nackdel för miljön med Miljöpartiets samlade politik. Jag kan tyvärr inte gå in och göra en exakt kalkyl över flygtrafikens kostnader. Det är en sak som man får sätta sig ned och diskutera mer i detalj. Jag är inte beredd att gå in på de frågorna nu.
Fru talman! Europeiska unionen är en odemokratisk organisation som Miljöpartiet inte ville stödja. Däremot är det en verklighet som vi befinner oss i just nu, och att införa en miniminivå är inte den grad av överstatlighet som inkräktar allvarligt på medborgarnas rätt till självbestämmande i den ekonomiska politiken. När det gäller flyget behöver jag knappast tala om för Lennart Fremling, som är en mycket väl påläst trafikpolitiker, att flygbränslet inte har någon miljöbeskattning.

Fru talman! Det är en stor trafikpolitisk dag i dag. Hela mandatperiodens trafikpolitik skall i dag diskuteras och avgöras. Det har varit så under den här mandatperioden att varje förslag, varje initiativ, varje kritik av regeringens trafikpolitik har avvisats i väntan på propositionen med anledning av Kommunikationskommitténs betänkande. Mycket tycker jag talar för att den här strategin kommer att bli en västgötaklimax av sällan skådat slag. Regeringen Perssons trafikpolitik bidde också en tumme. Regeringen bestämde sig i början av mandatperioden för att lägga alla äggen i samma korg. Hela trafiksektorns samtliga problem och utmaningar skulle utredas av en enda kommitté, Kommunikationskommittén eller KOMKOM, som den populärt kom att kallas. Jag har i åtskilliga sammanhang hävdat att den här tanken är feltänkt från början till slut. När jag läste direktiven till KOMKOM stärktes den misstanken. I dag, med trafikutskottets betänkande nr 10 i handen, har vi svart på vitt på att så var fallet. Under förra mandatperioden genomfördes en mängd strukturella reformer på trafikpolitikens område. Gamla monopolmarknader avreglerades under högljudda protester från socialdemokraterna. Det har inte på något sätt hindrat kommunikationsministern från att i dag, inte minst i internationella sammanhang, berömma sig av Sveriges framgångar på de här marknaderna med hänvisning till just de avregleringar som hon själv med näbbar och klor tidigare bekämpade. Men hon hade ju på den tiden betydligt mer pengar till investeringar än den dåvarande regeringen. Investeringsnivån i trafikens infrastruktur tredubblades nästan under den förra mandatperioden. Den dåvarande oppositionen, nuvarande regeringen, tyckte att det var på tok för litet, så man höjde budet för den tioåriga ramen med 55 %, från den dåvarande regeringens 100 miljarder till 155 miljarder. Samtidigt, fru talman, röstade man i denna kammare nej till budgetsaneringsåtgärder på 61 miljarder kronor under den mandatperioden. När man så en måndagsmorgon i september 1994 vaknade upp med regeringsmakten i knät gällde det alltså att hitta en ideologisk överbyggnad för en helomvändning och en ordnad reträtt från överbuden på investeringsramen för den kommande planeringsperioden. Jag tycker inte att det är en särskilt djärv hypotes att det var ungefär så här som tanken på KOMKOM föddes. En hyfsat lång utredningsperiod, där de ekonomiska realiteterna i kombination med en dos miljöargument skulle hinna sjunka in och kyla av känslorna och bädda för en rejäl reträtt från oppositionstidens överbud på investeringssidan. Effekten av denna uppskovspolitik, där allt skulle utredas och inget beslutas, har blivit att i praktiken ingenting har hänt under hela mandatperioden i väntan på dagens proposition och trafikutskottets betänkande nr 10. När man så tar del av de föga revolutionerande förslagen, och när vi i dag ungefär en vecka före sista plenum under denna mandatperiod skall fatta beslut, inser man att det handlar om en förlorad period för svensk transportpolitik. De principer som slås fast i betänkandet följs omedelbart av en rad undantag. De mål och etappmål som sätts upp visar sig ofta vara väldigt svåra att uppnå i ett kort perspektiv. De flesta åtgärder av obehaglig - skattehöjande - karaktär visar sig i varje fall inte vara möjliga att föreslå före riksdagsvalet i september. Att oppositionen är kritisk kan man förstå, men man måste också konstatera att inte ens trafikutskottets majoritet kan hålla tillbaka en betydande syrlighet mot regeringen i sin text. När man i dag lyssnar till Socialdemokraternas tilltänkta stödpartier förstår man att det här stoppet, det korta perspektivet när det gäller skattehöjningar, handlar om ungefär den tidpunkt när vallokalerna har stängt den 20 september i år. Jag förstår att då uppstår det långsiktiga perspektivet, där det är möjligt att genomföra de skattehöjningar som nu inte är möjliga. När vi lyssnar på de tilltänkta stödpartierna Miljöpartiet och Vänsterpartiet hör vi att deras inlägg fokuseras på att det nu handlar om kraftfulla skattehöjningar för vanliga människor och för näringslivet. Det skulle vara intressant om kommunikationsministern senare kunde utveckla vad hon tror om den regeringsförhandling som Socialdemokraterna ser fram mot med de här två stödpartierna, vad det kommer att innebära vad gäller skatterna för transporter i Sverige framöver. Fru talman! Det som i stället för propositionens ofullgångna principlöshet skulle krävas är att regeringen överger sitt hårdnackade motstånd mot att driva på inom EU för att åstadkomma en möjlighet att med majoritetsbeslut kunna fatta beslut om miniminivåer på miljöskadliga utsläpp. Här har ju t.o.m. det EU-negativa Miljöpartiet insett att EU är det verktyg vi har för att kunna hejda trafikens skadeverkningar på miljön. Koldioxidproblemet är ett globalt problem. Det går inte att lösa det genom att man ensidigt skattar ihjäl svenska trafikanter. Det finns faktiskt en ganska omfattande trafik i resten av EU som påverkar samma ozonskikt som de svenska trafikanterna. Där är vi med, med beslutanderätt, och vi har möjlighet att påverka. Om regeringen tar växthuseffekten på allvar borde man alltså dels tänka om när det gäller motståndet mot majoritetsbeslut för miniminivåer på miljöskadliga utsläpp, dels inställa snabbstoppet av Barsebäck, som kommer att innebära en enorm ökning av koldioxidutsläppen i Sverige. Vi kristdemokrater inser att den positiva välfärdsutveckling som vårt land fått uppleva mycket nära hänger ihop med ökad handel och ökade transporter, särskilt som Sverige är ett litet land långt borta från våra viktigaste exportmarknader och med stora avstånd inom landet. Vi tycker att såväl Kommunikationskommittén som regeringen kraftigt har underskattat näringslivets transportbehov, samtidigt som både sysselsättningseffekter och ekonomiska tillväxtfaktorer av transportsystemets funktion saknas i analysen. Kommunikationer är ju helt avgörande för enskilda människors och familjers välfärd, för möjlighet till arbetspendling och för möjligheten att kombinera en bra boendemiljö med en bred arbetsmarknad. Vi har också i vår motion pekat på att de funktionshindrades behov måste tillgodoses på ett bättre sätt än hittills. Vi anser att transportpolitiken måste inriktas på att skapa ett kundorienterat, snabbt och effektivt transportsystem, som ger en klar konkurrensfördel för svenskt näringsliv och svensk sysselsättning. Nuvarande politik verkar ibland närmast vara inriktad på motsatsen, t.ex. när man jämför de mycket höga kostnader som svensk åkerinäring drabbas av jämfört med deras europeiska konkurrenter, med avsevärt mindre avståndshandikapp än vad svenskt näringsliv har att kämpa med. Om man skall härleda några effekter av beskattningen av svensk åkerinäring är det möjligtvis en onödigt hög arbetslöshet inom denna näring. Men jag tror, fru talman, att vi måste koncentrera mer av den svenska regeringens insatser på en harmonisering och se till att också trafiken inom EU, åkerinäringen inom hela det europeiska området, åtminstone kommer upp i miniminivåer på utsläppen, och inte ensidigt koncentrera oss på att beskatta den svenska verksamheten. När det gäller enskilda människors och familjers berättigade efterfrågan på arbets och rekreationsresor måste vi se till att de kan lösas till rimliga kostnader. Det är alltså dags att utnyttja EU-medlemskapets möjligheter. Vi menar också att varje transportslag måste behandlas likvärdigt i förhållande till sina kostnader och intäkter, så att varje transportslag får likvärdiga villkor i förhållande till den internationella konkurrensen på transportområdet. För att klara detta, fru talman, krävs faktiskt fortsatt avreglering och full konkurrensutsättning inom samtliga trafikslag. Vi måste också satsa mer på elektroniska trafiksystem för effektivare trafikledning, bättre miljö och säkerhet och ett bättre kapacitetsutnyttjande. Därför måste det också till en ökad marknadsstyrning via skatter och avgifter som relateras till utnyttjandet av infrastrukturen. Det viktigaste miljömålet är, som sagt var, att komma till rätta med växthusgaserna. Då måste alla länder ta ansvar för att hejda utsläppen av koldioxid både inom energiproduktionen och i transportpolitiken. Vi delar naturligtvis grundidén bakom nollvisionen. Men det är, fru talman, ganska beklagligt att regeringen har varit så senfärdig att komma till skott med försök med alkolås. En helt obegriplig senfärdighet och beslutsångest har i över två år försenat en angelägen teknik, som bevisligen kan nedbringa det stora antal olyckor som är relaterade till alkohol. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom samtliga reservationer med kristdemokratiska förtecken, men för att spara tid yrkar jag i dag bifall till reservationerna nr 1 och nr 55.

Fru talman! Mats Odell försöker reta gallfeber på Miljöpartiet genom att kalla oss stödparti, och till viss del lyckas han. Innan jag går vidare vill jag tacka Mats Odell. Utan honom hade jag inte stått här i dag. Det var nämligen hans gärning som kommunikationsminister som fick mig att bli transportpolitiskt intresserad, eftersom jag hade ett starkt miljöengagemang. Tack, Mats Odell! I övrigt vill jag säga att vi accepterar ett visst samarbete inom Europeiska unionen, som den realitet vi i dag har. Men vi skall inte heller glömma att dåvarande EG-kommissionen själv har fastslagit i en rapport att det största miljöproblemet till följd av den inre marknaden är de ökade vägtransporterna. Om vi skall gå tillbaka till att tala om stödpartifrågan kan jag säga att vi till stora delar instämmer i regeringens övergripande skrivningar. Det var vi mycket tydliga med att framföra. Men jag vill också påpeka att vi har fogat 22 reservationer till betänkandet. I grunden står vi för en ganska annorlunda trafikpolitik i förhållande till regeringens, vilket säkert framgår för de flesta. Kristdemokraterna gör ett slags förvalsinsats när man skrämmer väljare genom att kalla Miljöpartiet för skattehöjarparti. Jag vet att Mats Odell, som sitter i finansutskottet, mycket väl är medveten om att den skattepolitik som Miljöpartiet föreslår innebär skatteväxling. Det innebär att vi också föreslår skattesänkningar på en rad områden. Att säga att Miljöpartiet är ett skattehöjarparti är helt enkelt ett billigt valknep.
Fru talman! Jag är naturligtvis glad om jag har kunnat bidra till att Elisa Abascal Reyes valde att bli riksdagsledamot. Det skulle vara intressant att veta vad det är som gör att hon nu tänker sluta som riksdagsledamot och vem som har åstadkommit detta. Att vara stödparti är naturligtvis svårt, men såvitt jag förstår måste Göran Persson räkna med stöd av såväl Vänsterpartiet som Miljöpartiet om han skall kunna få ett regeringsunderlag under den kommande mandatperioden - om inte väldigt stora ytterligare förändringar äger rum i valmanskåren. Det är ett faktum att både Elisa Abascal Reyes och Hanna Zetterbergs anföranden koncentrerades kring hur snabbt och hur mycket man ville höja skatterna på trafikområdet. Det är bara den frågan jag ställer. Hur tänker ni er en regeringsförhandling? Det skrivs i betänkandet att det är väldiga problem med att på kort sikt genomföra de stora skattehöjningar som Kommunikationskommittén föreslår. Jag tror ändå att man upphör att tänka kortsiktigt ungefär när vallokalerna stänger kl. 20 den 20 september. Sedan skall Ines Uusmann, om hon är kvar, och någon i Elisa Abascal Reyes ställe - hon är uppenbarligen inte kvar - t.ex. Birger Schlaug, sätta sig i en förhandling om detta. Det är ändå problemets kärna.
Fru talman! Om den situationen uppstår ser jag fram emot en väldigt spännande förhandling, eftersom vi uppenbarligen har samma principer som regeringen. Men jag tror att det är en diskussion som Mats Odell får ta med kommunikationsministern. Vi har inget problem med att hävda vår integritet i skattepolitiska och miljöpolitiska frågor.
Fru talman! Det är just det senare som oroar mig. Jag tror att ni kommer att vara i en utpressningssituation gentemot den socialdemokratiska majoritet som, vilket Gud förbjude, skulle kunna utkristallisera sig efter valet.
Fru talman! Mats Odell! Om jag inte missminner mig har Kristdemokraterna precis som de flesta andra partier pratat om någon form av skatteväxling som en princip för det svenska samhället. Där tror jag att vi är eniga. Vi skall höja skatterna för miljöbelastande verksamhet och sänka andra skatter som är mindre miljöbelastande, t.ex. skatter på arbete. Det totala skattetrycket ökar därmed inte. Mats Odell gick in ganska tydligt på hur viktigt det är att bekämpa växthuseffekten och koldioxidutsläppen. Den oron och den prioriteringen delar jag med Mats Odell. Frågan är bara hur vi skall komma till rätta med dessa problem. Om vi tittar på Sverige ser vi att det är trafiksektorn som är huvudansvarig för koldioxidutsläppen. Jag tror inte att den avreglering som Mats Odell pratar så mycket om kommer att påverka trafiksektorn vad gäller t.ex. privatbilismen över huvud taget. Det gör mig litet orolig. Därför vill jag i dagens debatt prata inte bara om de fina övergripande målen utan också om hur vi skall ta oss dit. En väg är faktiskt att börja diskutera bensinpriset. Jag tror att ett höjt bensinpris kan leda till väldigt många positiva saker. Det kan dels leda till att vi får en bättre utveckling av tekniken - vilket är helt nödvändigt för att vi skall få bensinsnåla bilar och bra motorer - dels till att vi utvecklar de alternativa drivmedlen, vilket jag också tror är en nödvändighet för den framtida utvecklingen. Jag tror också att vi kan påverka och förändra resmönstren positivt. Det handlar om politiska värderingar och hur man vill göra. Att våga höja bensinskatten är naturligtvis inte den enda vägen att lösa de problem som vi har i trafiksektorn. Det är en konkret diskussion som jag tror att vi måste ta om vi menar allvar med att nå de miljömål som vi diskuterar här i kammaren i dag. Min fråga är hur Mats Odell har tänkt sig att minska transportarbetet. Hur har Mats Odell tänkt sig att den nya tekniken skall stimuleras och de alternativa drivmedlen komma in på marknaden?
Fru talman! Hanna Zetterbergs replik avslöjade precis det jag sade. Hon ägnar tiden åt att plädera för höjda skatter och vilka positiva effekter som kommer av detta. Hanna Zetterberg har tydligen inte lyssnat. Jag har talat om att vi inte kan lösa koldioxidproblematiken, som är global, genom att skatta ihjäl svenska bilister. De är ganska få i förhållande till vår yta. Vi skall utnyttja det medlemskap vi har i den europeiska unionen och där driva på och utnyttja den möjlighet vi har när vi sitter vid bordet. På så sätt kan vi få fram en ökning av minimiskatten för alla de tiotals miljoner bilar som finns på den europeiska kontinenten, Hanna Zetterberg. Det är ett recept på framgång. Det skulle inte vara framgångsrikt att ytterligare försämra svenska barnfamiljers möjlighet att sköta sin arbetspenning osv. i glesbygd. Här tror jag att Vänsterpartiet, liksom Miljöpartiet, måste tänka om. Sluta upp med att kräva att Sverige skall lämna EU! Se till att ta till vara de positiva möjligheter som finns där i stället!
Fru talman! Jag tror att vi skall lämna diskussionen om EU därhän. Det Mats Odell har rätt i är att koldioxidutsläppen är en internationell fråga som vi inte kommer att lösa genom att bara lösa de problem som vi har i Sverige. Det vi verkligen kan göra är att rensa framför egen dörr och föregå med gott exempel. Vi kan vara det land som driver teknikutvecklingen framåt. Det tycker jag att vi skall göra. För att inte vulgarisera debatten, vilket är väldigt lätt hänt i en sådan här situation och vilket jag tycker att Mats Odell litet grand gör, upprepar jag frågan om hur vi skall nå målen om vi inte är beredda att över huvud taget diskutera bensinpriset. För en barnfamilj eller för människor som bor i glesbygd är bensinen en stor kostnad. Vi har pratat om någon form av differentiering. Men för många människor handlar det inte bara om bensinpriset utan också om löneskillnader mellan kvinnor och män. Det handlar om låginkomsttagare. Det handlar om höginkomsttagare. Det handlar om postservice, osv. Det handlar om hur mycket man måste resa och om hur beroende man är av bilen. Jag tror att vi måste ta en diskussion om att förändra våra resmönster, så att vi blir mindre beroende av bilen och på så sätt kan lösa både miljöproblem och ekonomiska problem. Jag vill också påpeka för Mats Odell att Vänsterpartiet i detta betänkande tar upp mycket om t.ex. vad EG-kommissionen har sagt och om vad EU parlamentet har drivit för krav när det gäller minskad bensinförbrukning osv. Vi tycker att det är positiva exempel. Vi menar att regeringen borde ta efter och vara pådrivande i EU. Precis som Miljöpartiet vill vi egentligen lämna den europeiska unionen därför att den är odemokratisk osv., men nu är vi där och nu får vi göra det bästa av situationen. Ett sätt att göra det bästa av situationen är naturligtvis att driva kravet på ökad utveckling av tekniken och bättre drivmedel för bilar också inom
Fru talman! Såväl Hanna Zetterberg som Elisa Abascal Reyes har ett problem här. Ni talar för effektiva åtgärder för att minska utsläppen.
Fru talman! Då inskränker jag mig till att säga att Hanna Zetterberg har ett problem. Jag vet flera som har det, men jag skall inte nämna deras namn just nu. Problemet är att ni vill höja skatterna i Sverige för att minska koldioxidutsläppen. Om vi tittar i den senaste prognosen från Energimyndigheten om utsläppen ser vi att trafiken har ökat sina koldioxidutsläpp med 2 miljoner ton från början av 90-talet. Hela trafikökningen har varit 2 miljoner ton från början av 90-talet. Enbart stängningen av Barsebäck beräknas enligt Energimyndigheten ge 1,2 miljoner ton ytterligare koldioxidutsläpp under 1999. Här är Hanna Zetterbergs trovärdighetsproblem.

Fru talman! Då är det återigen dags att fatta ett stort övergripande transportpolitiskt beslut. Historiken fick vi förut av Lennart Fremling när han pratade om både 1963, 1969, 1976 eller 1979, 1988 osv. Han jämförde Ullstens 1979 med socialdemokratins 1988 och tyckte att de var likvärdiga. Men han sade att Folkpartiet ändå hade en mängd olika reservationer, så jag undrar vad som var likvärdigt i detta. Det kanske var samma likhet som vi i debatten har hört finns mellan moderater och folkpartister vad gäller flyget osv. Fru talman! Jag och vi socialdemokrater tyckte att 1988 års beslut var bra. Det var ett framåtsyftande och mycket bra beslut. Vad vi från socialdemokratiskt håll nogsamt underströk var att besluten måste följas upp. Vi försökte under dåvarande mandatperiod, när Mats Odell var kommunikationsminister, få till stånd en utvärdering och uppföljning av 1988 års beslut, men det blev ingen. Så jag skulle vilja börja detta anförande med att säga tack till kommunikationsminister Ines Uusmann för att hon gjorde det möjligt att få till stånd en utvärdering genom att tillsätta Kommunikationsutredningen. Vi har nu fått ett bra och genomarbetat förslag för att fatta ett nytt beslut om transportpolitiken framdeles. Fru talman! Propositionen Transportpolitik för hållbar utveckling, som vi nu behandlar, är det förslag som vi efterlyst en längre tid. Materialet är omfattande, då det omsluter hela kommunikationssektorn. Det handlar om både övergripande mål och delmål inom transportpolitiken för miljö, trafiksäkerhet, transportkvalitet och om regionala utvecklingsfrågor. Det handlar också om de olika transportsättens förutsättningar likväl som sektorsövergripande frågor. Inte minst handlar det om anpassningar till Europa och framtida forskning inom transportsektorn. Detta gör att jag inte kan behandla hela utskottsbetänkandet i detta anförande och inte svara på alla de frågor som meddebattörerna har väckt. Jag kan inte heller kommentera alla de 75 reservationer som finns till betänkandet, utan jag skall försöka inrikta mig på en del frågeställningar i betänkandet. Jag har, fru talman, anmält 15 minuter till talarlistan för mitt manus, som jag skall försöka att följa något så när. Först några kommentarer kring de olika målgrupperna med vinkling till en del reservationer, först då tillgänglighetsmålet och vikten av att kollektivtrafiken anpassas till de funktionshindrade och till de unga i samhället, till barnen. Det bör nu finnas goda förutsättningar för sådan anpassning genom det beslut som riksdagen fattade förra året. Det innebar ytterligare 1,5 miljarder i stimulansbidrag till länshuvudmännen för anpassning av kollektivtrafiken och miljön runt kollektivtrafikanläggningarna för att de funktionshindrades förutsättningar skulle förbättras. Jag förutsätter att Vägverket som sektorsmyndighet här har ett sådant regelverk att det är praktiskt möjligt för länshuvudmännen att få del av detta anslag och kunna använda medlen till det som de är avsedda för. Utskottet säger vidare i betänkandet att vi förutsätter att det ingår i sektorsansvaret att barnens behov bättre tillgodoses vad gäller trafiksäkerhet och tillgänglighet. Nästa delmål är transportkvaliteten. Det är bara att konstatera att i ett land som vårt blir vägnätet aldrig färdigbyggt. Långa avstånd, vinter, kyla och glest befolkade bygder gör att t.ex. tjälsäkrade vägar med god ytstandard alltid kommer att vara efterfrågade. Därför är det viktigt att minst de satsningar görs på vägnätet framdeles som riksdagen fattade inriktningsbeslut om förra våren. Det är framför allt av regionalpolitiska skäl viktigt att det arbete som nu påbörjats med att tjälsäkra det glesare vägnätet fullföljes. Höjd axellast och utökad lastprofil för järnvägstransporter är också ett bra sätt att öka transportkvaliteten. Sådana beslut bör alltså ligga fast. Trafiksäkerhetsmålen är vi princip överens om i trafikutskottet, så den frågan kan jag släppa. Däremot har vi litet olika uppfattningar om ett annat målområde, och det gäller miljömålen. Utskottsmajoriteten har ställt sig bakom regeringens förslag till att det långsiktiga målet skall vara att transportsystemets utformning och funktion skall anpassas till krav på en god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur och kulturmiljö skyddas mot skador. En god hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser skall främjas, säger vi också i betänkandet. Jag kan inte se hur detta skiljer sig från de förslag som Vänstern och Miljöpartiet för fram i sina reservationer. Men, fru talman, det är väl så, som en del har påpekat, att det är val i höst också. Oavsett vad majoriteten hade skrivit i det här fallet, skulle vissa ha velat överglänsa när det gäller miljömålen. Det femte delmålet i propositionen handlar om regional utveckling. Jag vill kort säga att här måste det komma fram metoder och mätningar för en skyndsam utveckling. Det är vidare av vikt att vi blir medvetna om vilka merkostnader som vi var och en åsamkar samhället när vi väljer att transportera oss själva eller gods. Här finns ett principresonemang i propositionen om olika former av skatter och avgifter inom trafiksektorn totalt sett. Vi har ännu inte alla parabler som behövs för att kunna jämföra t.ex. bilkostnader i glesbygd med motsvarande kostnader i storstad eller liknande transportkostnader. Det pågår ett antal olika utredningar som förhoppningsvis skall bli klara framåt höstkanten - långt efter valet, Mats Odell. Utredningsförslagen kommer icke att presenteras måndagen den 21 september, utan förslagen kommer framåt höstkanten. De handlar bl.a. om trafikbeskattning, diesel och bensinbeskattning. Därför finns det inga konkreta förslag i betänkandet angående differentierade avgifter, skattehöjningar på drivmedel, vägavgifter eller liknande, bortsett från på en punkt som gäller vägtrafikskatten för bussar, som jag ber att få återkomma till litet senare. Jag vill dock redan nu påpeka att utskottet gör ett tillkännagivande till regeringen i frågan om dieselbeskattningen. Det gäller förslaget om dieselskatt för tågdrift, som fanns med i propositionen. Trafikutskottet har här kommit till samma slutsats som skatteutskottet gjorde i sitt yttrande till trafikutskottet, nämligen att det finns anledning att denna fråga bereds ytterligare och att det förslagsvis sker inom ramen för Trafikbeskattningsutredningen. Det finns alltså inget förslag om dieselskatt för järnvägsfordon i utskottsbetänkandet. Vad sedan gäller EU-samarbetet vill jag bara kort nämna vad vi säger om vikten av harmonisering av såväl gummihjulstransporterna som stålhjulstrafiken. Vi säger i betänkandet att regeringen måste kraftfullt verka för att svenska åkare och svenska transportörer får likvärdiga villkor med övriga Europas åkerinäring. Svensk industri måste på grund av de långa avstånden få tillgång till transportkorridorer, snabba sådana dessutom, för att vår exportindustri inte skall slås ut på grund av dyra transportkostnader. Utvecklingen av nord-sydliga transportkorridorer är, som jag ser det, en av de viktigaste EU-frågorna inom transportpolitiken. En annan viktig fråga, fru talman, är kollektivtrafiken. Ansvaret för den ligger fast. De nuvarande trafikhuvudmännen är de som är bäst lämpade att sköta det regionala resandet. Det finns dock ett visst glapp i kollektivresandet, och det är i den interregionala trafiken. För att lösa problemet föreslås i propositionen att en ny myndighet inrättas som skall kallas rikstrafiken. Dess uppgift kommer att vara att verka för samordning och upphandling av viss interregional persontrafik. Om det blir en bättre samverkan mellan de olika regionerna och de olika trafikslagen, kommer det också att bli en mycket positiv utveckling av kollektivtrafiken. Det är nödvändigt om vi skall klara de målsättningar som jag tidigare nämnt: säkrare trafik, mindre utsläpp osv. Utskottsmajoriteten ser alltså mycket positivt på inrättandet av rikstrafiken. Vad som också är positivt är att den ekonomiska ramen för upphandling av interregional kollektivtrafik föreslås öka till 875 miljoner kronor. Hur denna ram sedan skall fördelas vid köp av järnvägstrafik, färjetrafik till Gotland, kompletterande flygförbindelser i Norrland osv. förutsätter vi att riksdagen får del av inför den kommande trafikupphandlingen, likaså riktlinjerna för verksamheten. Merparten av den trafik som staten i dag upphandlar är järnvägstrafiken, som är olönsam men regionalpolitiskt viktig. I propositionen föreslås förbättrade förutsättningar för järnvägstrafiken genom sänkta banavgifter. Med dagens mått mätt motsvarar sänkningen ca 355 miljoner kronor för persontrafiken och ca 335 miljoner kronor för godstrafiken. Sänkningarna av banavgifterna gör, tillsammans med att SJ nu avlyfts kostnadsansvaret för det kapillära bannätet, att både SJ och andra järnvägsoperatörer får goda förutsättningar att utveckla bättre och smidigare transportlösningar för godskunderna. Det är till fromma för både näringslivet och sysselsättningen här i landet. På persontrafiksidan betyder det också möjligheter att utveckla och förbättra kollektivtrafiken till gagn för resenärerna med kanske både bättre komfort och lägre priser, vilket ger fler resenärer, som följd. Det är, som jag sade förut, nödvändigt för att vi skall klara de övergripande transportpolitiska målen. I övrigt ligger de målsättningar som riksdagen tidigare fattat beslut om fast vad gäller SJ:s verksamhet. Det blir ingen bolagisering om någon mot förmodan hade hoppats på det. Utskottsmajoriteten konstaterar vidare att det ännu inte gått nog lång tid för att man skall kunna utvärdera följderna av tidigare riksdagsbeslut om avreglering av viss trafik och om trafikeringsrättens utformning samt av vad den nya tågtrafikledningen fått för inverkan på järnvägstrafiken. Här förutsätter dock utskottet att regeringen inom ramen för den fortsatta uppföljningen av transportpolitiken återkommer till riksdagen med en närmare redogörelse för utvecklingen inom järnvägsområdet. Vad som också är nytt i det här förslaget, om nu inte riksdagen går på fp-reservationen, är att SJ ges utvidgade möjligheter att agera på vissa internationella marknader, t.ex. att köra tåg över hela Öresundsbron. Fru talman! Jag vill rikta en gratulation till de glesbygdskommuner, t.ex. min egen kommun uppe i norra Värmland, som ihärdigt hållit fast vid att bedriva flygtrafik i linjefart trots stora och dryga kostnader. Nu får vi ett beslut, om jag förutsätter att riksdagen antar utskottets förslag, som erkänner flyget som en del av kollektivtrafiken för de glesare delarna av landet. Genom förslaget att höja upp bidraget till de kommunala flygplatserna till 115 miljoner kronor skapas nu goda förutsättningar att bo kvar och verka i bygder som Norrlands inland och andra glest befolkade områden. Det märkliga här är ju att moderaterna inte anser att det skall vara denna form av bidrag till kommunerna. Jag undrar bara vad deras kolleger ute i kommunerna tycker. Men det är väl som vanligt med moderaterna. De har en politik på riksnivå och en på kommunnivå. Fru talman! Ytterligare ett område där konkreta förslag finns i betänkandet är busstrafiken - och i synnerhet den långväga trafiken, den som genomkorsar mer än en huvudmannaregion. Nu föreslås i propositionen att skadlighetsprövningen tas bort från den 1 januari 1999. Utskottet har kommit till samma resultat som regeringen; att detta kan komma att leda till sammantaget bättre trafikförsörjning. Utskottet ställer sig därför bakom förslaget från regeringen. Det har ju visat sig att merparten av dem som i dag använder sig av långväga buss är grupper med inte alltför stort ekonomiskt utrymme. Ett bättre nät av samordnad långväga buss kommer därför med all sannolikhet att fånga upp nya målgrupper som tidigare inte haft ekonomi att kunna resa så mycket. Dessutom visar SIKA:s beräkningar att en slopad skadeprövning för långväga buss har liten effekt på järnvägens konkurrenskraft. Skadeprövningen kommer dock att kvarstå gentemot all, och jag vill verkligen poängtera all, den trafik som huvudmännen bedriver såväl på järnväg som med buss. Det är en något förändrad skrivning i betänkandets förslag till lagtext jämfört med propositionen som utskottet nu föreslår att riksdagen beslutar om. Utifrån detta behövs här inget tillkännagivande till regeringen. För att något neutralisera bussens kostnader gentemot övriga trafikslag finns också i propositionen ett förslag som jag tidigare sade att jag skulle återkomma till, nämligen en höjd vägtrafikskatt för bussar. I dag är denna skatt orimligt låg, ca 1 500 kronor. Nu föreslås att den höjs till drygt 22 000 kronor för de största bussarna och att den utformas analogt med skatten för lastbilar. Detta kommer att gälla alla bussar. Om inte en kompensation görs för bussar inom kollektivtrafiken försvåras möjligheten att utveckla denna. Det var ju litet av målsättningen i betänkandet att kunna utveckla kollektivtrafiken. I propositionen finns därför ett förslag om att kommuner och landsting bör kompenseras fullt ut för höjningen av fordonsskatten via återföring av skattemedel i det generella statsbidragssystemet. Utskottsmajoriteten vill här markera vikten av att landsting och kommuner för medlen vidare till trafikhuvudmännen och att dessa i sin tur kompenserar trafikutövarna för de ökade kostnaderna. Det är som utskottet skriver: "en höjning av fordonsskatten på bussar får inte leda till att den lokala och regionala kollektivtrafikens förutsättningar försämras." Utifrån detta anser utskottsmajoriteten, likväl som skatteutskottet gjorde i sitt yttrande till trafikutskottet, att den planerade skattehöjningen för bussar kan genomföras. Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga några ord om alla de motioner som aktualiserar investeringar eller underhåll i särskilda projekt eller särskilt utpekade delar av landet. Jag vill då erinra om planeringsprocessen. Vi har Vägverkets och Banverkets planeringsarbete och det inriktningsbeslut som vi fattade förra våren angående hur resurserna skulle fördelas för den nationella planeringen. Utifrån detta finns bara att säga att de flesta motionsyrkandena gäller lokala och regionala frågor. Då blir det med nuvarande planeringssystem egentligen länsstyrelserna och eventuella regionstyrelser som i de flesta fall har att bedöma frågorna. Detta har lett fram till att alla dessa yrkanden i det här betänkandet har placerats i tabellform och avstyrkts. Då skall jag redan här, fru talman, något kommentera vad Hanna Zetterberg tog upp. Hon undrade: När skall det då tas hänsyn till de målsättningar som vi nu beslutar om i planeringsprocessen? Mitt svar blir ju, Hanna Zetterberg, att det blir vid nästa planeringstillfälle. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i trafikutskottets utmärkta betänkande 1997/98:10

Fru talman! Jag misstänkte ju i mitt inlägg att regeringens tilltänkta stödpartier skulle kräva kraftfulla skattehöjningar på trafiken i enlighet med vad man har sagt här i kammaren i dag. Och nu säger Jarl Lander att det inte alls är så att trafikbeskattningsutredningens betänkande skulle dimpa ned på valdagen - eller ens den 21 september. Det har jag aldrig föreställt mig. Men jag skulle vilja fråga Jarl Lander om det här uttalandet är tänkt att lugna svenska folket på den punkten. Kommer betänkandet i tillräckligt god tid för att man skall hinna med de här skattehöjningarna till den 1 januari 1999 eller tror Jarl Lander att skattehöjningarna kommer att få vänta till den 1 juli 1999?
Herr talman! Någon spågubbe har jag aldrig varit. Jag kan inte sia om när olika saker kommer. Vad vi säger är att det nu pågår utredningar som behandlar den typ av beskattning som, vilket vi pratar om också i betänkandet, kan behövas för att få en annan form av styrning av trafiken. När sådana utredningar pågår säger vi: Låt oss avvakta utredningarna. Förhoppningsvis skall utredningarna vara klara i oktober/november detta år. Vad som sedan händer - efter utredningarna - törs jag inte sia om, Mats Odell. Teoretiskt skulle det kunna hända att det kom ett förslag. Men jag kan aldrig drömma om att det skulle ha ikraftträdande den 1 januari 1999.
Herr talman! Det var nog ett besked som inte togs emot särskilt väl i det socialdemokratiska partihögkvarteret; att ikraftträdandet av skattehöjningen på trafikområdet möjligtvis kan hinnas med till den 1 januari 1999 men i värsta fall inte förrän den 1 juli
Herr talman! I början av sitt anförande uttryckte Jarl Lander att historiken i mitt anförande var oklar. Då skall jag upprepa och förtydliga historiken litet i sammanfattande form. Trafikpolitiska beslut av principkaraktär har fattats 1963, 1979, 1988, och nu står vi inför ett principbeslut 1998. När jag refererade till att Folkpartiet hade reservationer t.ex. vid 1988 års beslut gällde det att de konkreta förslag som fanns i propositionen då inte ledde till att målen för trafikpolitiken skulle uppnås. Det betyder att principerna har varit bra men att genomförandet saknas. I mitt anförande ställde jag två frågor, dels frågan vad det finns för underlag för att rikstrafiken skall upphandla för just 875 miljoner kronor per år, dels frågan, som Mats Odell också var inne på, när riksdagsbeslut om den här trafikbeskattningsutredningen kommer. Jag hade snarare tänkt mig att det tar betydligt längre tid, dvs. att det kommer en utredning, att man sannolikt vill skicka ut den på remiss osv. och att det sedan kanske blir genomförande den 1 januari år 2000 eller något sådant. Men det vore intressant att höra Jarl Lander lägga ut texten litet mer kring detta, trots att han inte är någon spågubbe. Om Jarl Lander dessutom kunde förklara varför Socialdemokraterna inte vill fatta majoritetsbeslut inom EU om koldioxidavgift vore det bra.
Herr talman! Min kommentar vid inledningen av mitt anförande till Lennart Fremling angående 1988 års beslut var att både Lennart Fremling och jag i grunden tyckte att 1988 års beslut var bra. Men sedan lade Lennart Fremling till att folkpartisterna dessutom hade en lång rad olika reservationer, och då kunde det väl inte ha varit så bra? Men jag står fast vid att 1988 års beslut var bra. Det tyckte vi då. Men det fanns anledning att utvärdera det. Vi krävde utvärdering av företrädare i den regering som även Folkpartiet ingick i. Men vi fick inte någon. Nu har vi äntligen fått det, som jag sade. Och därför är det bra att vi har ett genomarbetat förslag. Men nu har vi inte ett tillräckligt genomarbetat förslag, utan det pågår fortfarande utredningar, bl.a. Trafikbeskattningsutredningen, som jag sade skall vara klar under hösten 1998. Det är mycket riktigt att ett utredningsförslag som skall gå vidare till någon form av regeringsförslag och riksdagsbeslut naturligtvis måste ut på remiss. Under riksdagens höstsessioner behandlar vi budgeten och inte t.ex. en sådan fråga som skulle kunna komma från en trafikbeskattningsutredning. Jag har därför mycket svårt att se att någonting av detta skulle kunna leda till förslag för riksdagen före den 1 januari 1999. Det betyder att det inte kan ske något före den 1 juli 1999. Om något förslag kommer med anledning av denna utredning kommer det senare. När det gäller rikstrafikens upphandling vill jag bara påminna Lennart Fremling om att önskemålet utifrån landet nog är att man hade den dubbla summan att upphandla olönsam trafik för.
Herr talman! Det som vi har sagt är att principerna och målen i 1988 års trafikpolitiska beslut var bra men att det praktiska genomförandet inte var tillräckligt. Man nådde inte målen, och man fullföljde inte principerna. Angående upphandlingen är det mycket möjligt att man från många håll skulle vilja ha den dubbla summan, och det är ju därför som jag efterlyser vad det finns för underlag för att välja just detta belopp. Finns det någon ordentlig samhällsekonomisk utredning som pekar på vilken trafik som skulle behöva upphandlas? Slutligen, om Jarl Lander kan förklara varför man inte vill ha majoritetsbeslut inom EU vore det bra.
Herr talman! Återigen vill jag beträffande 1988 års beslut säga att eftersom ni från början tyckte att beslutet var bra men att det inte nådde ända fram, var det synd att ni inte hjälpte till så att vi fick den utvärdering och den uppföljning som vi eftersträvade under er mandatperiod i regeringsställning 1991-1994. Vi blev tvungna att vänta tills vi äntligen fick en socialdemokratisk minister som tog tag i detta det första hon gjorde, så att vi nu har ett bra underlag på bordet. När det gäller rikstrafiken och kostnaderna för den, vet Lennart Fremling likväl som alla andra riksdagsledamöter att vi har ett budgetarbete varje höst då vi lägger fast ramar för olika utgiftsändamål. Vi vet också, Lennart Fremling, utan att jag påpekar för mycket, att vi har ett visst problem i ekonomin i det här landet. Samtidigt har vi enorma önskemål utifrån landet om att vi skall leva upp till den målsättning som finns när det gäller köp av olönsam trafik, dvs. som inte är företagsekonomiskt lönsam men ändå motiverad. Balansen mellan dessa två måste sättas någonstans. Den har då landat på den nivå som vi för tillfället har. Dagens summa ligger, såvitt jag förstår, på ca 800 miljoner kronor totalt sett för all upphandling. Då är jag mycket tillfreds med att regeringen i förslaget säger att denna summa bör vara 875 miljoner kronor. Det är mycket bra för upphandlingen av olönsam trafik, vilket gör att de utsatta regionerna får bättre förutsättningar för kollektivt resande.
Herr talman! Jag har tre frågor till Jarl Lander. Den första är mycket övergripande, och de två andra är mycket konkreta. Den första frågan är mycket enkelt formulerad. Tror Jarl Lander att dagens trafikpolitiska beslut kommer att leda till en bättre miljö i jämförelse med i dag? Jarl Lander får själv bestämma vilket tidsperspektiv som skall tillämpas. Beträffande den andra frågan skulle jag vilja be Jarl Lander att slå upp s. 103 i betänkandet där utskottet angående sitt ställningstagande i frågan om "Enligt utskottets mening måste ett ställningstagande till frågan om fortsatt verksamhet vid Bromma flygplats bygga på bl.a. två förutsättningar. För det första måste Stockholm som landets huvudstad tillförsäkras goda flygförbindelser. För det andra måste Arlanda flygplats kunna fylla sin funktion som nav i det svenska flygsystemet." Här nämns inte med ett ord miljöpåverkan, buller, boendesituation eller regionens egna krav. Då antar jag att dessa saker ingår i "bl.a. två förutsättningar". Jag skulle vilja att Jarl Lander litet vidare utvecklade hur man ställer sig till dessa aspekter i förhållande till ett bibehållande av Bromma. Den tredje frågan gäller att Miljöpartiet har begärt att barnperspektivet skall vara en del av det sektorsansvar som varje myndighet har vid trafikplaneringen. Kan jag i dag tolka utskottets text på ett sådant sätt att det kommer att vara så i framtiden?
Herr talman! Jag är självsäker, Elisa Abascal Reyes. Detta beslut kommer att leda till en bättre miljö inom transportsektorn. Det är bara så, om riksdagens beslutar i enlighet med regeringens och utskottsmajoritetens förslag och om vi efter höstens val, oavsett regering, följer de riktlinjer som finns i detta förslag. När det gäller Bromma är det egentligen en fråga som Elisa Abascal Reyes skall ställa till företrädarna för den stad som vi nu befinner oss i. Allt som gäller Bromma vilar egentligen på förutsättningarna för hur stockholmarna kan lösa transporter till och från denna huvudstad. Vi socialdemokrater har länge sagt att vi anser att Bromma bör läggas ned. Flygplatsen ligger störande bullermässigt och miljömässigt olämpligt. Men samtidigt vet vi att det finns ett stort behov av att en stad av Stockholms storlek måste ha flygkapacitet i relativ närhet för att hela samhället skall fungera. Frågan ligger alltså på stockholmarnas eget bord om de vill, kan osv. ta bort Bromma som flygplats och i så fall ersätta den med någon annan lämplig flygplats i regionen. Men både Elisa Abascal Reyes och jag vet att det inte finns något politiskt parti i de närliggande kommunerna som är villigt att ha en flygplats i sin region. Ute i landet, det vet vi, vill varje kommun ha en flygplats. Det är skillnaden mellan landsorten och storstaden. Jag tror att Elisa Abascal Reyes skall övertyga sina medarbetare och alla politiker i hennes egen valkrets. Då kan vi kanske lösa Brommaproblematiken.
Herr talman! Jag fick inget svar på min fråga om barnperspektivet. Det är intressant att Jarl Lander lyfter fram betydelsen av stockholmarnas egen inverkan på beslutet om en avveckling av Bromma eller inte. Så läser man dock inte utskottets text och så har inte de signaler varit som socialdemokraterna på riksnivå tidigare sänt ut. Det finns alltså en diskrepans mellan vad man under det senaste året har hävdat i frågan om Bromma. Jag hävdar att det är skillnad mellan att ta hänsyn till vad som sägs här, att Arlanda flygplats kunde fylla sin funktion som nav i det svenska flygsystemet, och stockholmarnas behov av en bullerfri miljö och av bostäder t.ex. Det är upp till stockholmarna själva att avgöra vad som skall göras med den marken, tycker jag. Jag är glad över att vi i dag har fått klarhet här, nämligen att det är hos stockholmarna som bollen ligger, inte hos t.ex. affärsresenärer från västra Sverige.
Herr talman! Jag börjar med barnperspektivet så att jag hinner med det innan det börjar blinka för mycket här och jag blir stressad av lamporna framför mikrofonen på mitt bord. Jo, Elisa Abascal Reyes, jag anser, och jag tror att också utskottet gör det, att i sektorsansvaret för Vägverket ligger också det stora hänsynstagande som måste till för en sådan anpassning av kollektivtrafiken att även barnen, de mindre i samhället, har goda möjligheter att använda sig av detta trafiksätt. Slutligen återigen några ord om Bromma. Historiskt sett har socialdemokraterna tagit beslut om en nedläggning av Bromma flygplats. Men en minister som kom 1991 ändrade på detta, tecknade nya avtal, har förlängt avtalet osv. Vi socialdemokrater anser att Bromma flygplats i princip borde läggas ned därför att den ligger på fel ställe. Men så länge vi inte har kompletterande möjligheter att från andra delar av landet flyga till huvudstaden måste, tyvärr, Bromma flygplats vara kvar. Tyvärr, säger jag, för jag skulle gärna ha sett att vi fick en flygplats i Stockholms närhet som ligger litet mera utanför än vad Bromma gör.
Herr talman! Jag skall helt kort kommentera dels det som Jarl Lander berörde, dels den moderata inställningen till stöd till kommunala flygplatser. Vi tycker att det är fel väg att gå. Även vi inser - och det måste stå fullt klart för Jarl Lander - att det på vissa trafiksvaga sträckor fordras ett skattemässigt stöd för att bosättning på de här platserna över huvud taget skall vara möjlig. Men den trafiken anser vi skall upphandlas i konkurrens. Dessutom skall det statliga stödet då utgå till trafikutövaren. Linjen mellan Östersund och Umeå är ett exempel vad gäller den inriktningen. Att ge kommunala stöd till flygplatserna innebär bara att man höjer den kommunala kostnadsnivån. Varför i Herrans namn skall vi ge stöd exempelvis till Skövde flygplats? Det finns inga regionalpolitiska skäl för det. När det gäller busstrafiken välkomnar vi att man nu lyfter bort skadlighetsprövningsrekvisitet men vi tycker att man borde gå ännu längre. Inte minst i och med länsreformen har det blivit mycket stora län. Mitt hemlän omfattar numera halva västra Sverige. Det är alltså mycket stora områden där man har bytt ett tidigare statligt monopol mot, som det nu är, ett landstingsmonopol. Vi tycker att det ena är lika felaktigt som det andra. Därför menar vi att skadlighetsprövningsrekvisitet även skall upphävas för trafikhuvudmännen.
Herr talman! Jag förstår nog inte riktigt, men jag har tagit del av, hur moderater ofta funderar - är det så att kommuner och landsting har utgifter, betyder det med en gång ökade skatter. Men, Tom Heyman, i t.ex. den kommun som jag kommer från, Torsby kommun i norra Värmland, har vi linjefart med flyg tack vare att kommunen så att säga har kostat på sig en något så när hyfsad flygplats. Generellt statsbidrag skulle nu alltså ges till de kommuner som har flygplatser. Det handlar inte om statsbidrag till flygtrafiken. Den får, som Tom Heyman säger, också bedrivas i konkurrens och under de förutsättningar som olika flygföretag har. Det handlar i stället om stödet ut till kommunerna. Det betyder att en kommuns ytterligare kostnader för sådant här kan lindras genom detta statsbidrag. Därmed bidrar vi till bättre förutsättningar för näringsverksamhet, sysselsättning och allt som har med rekreationsresande att göra ute i de glesare kommunerna. Därför anser jag att det är värdefullt med ett sådant här bidrag. Jag är tacksam för att det nu föreligger ett förslag som, om det genomförs, betyder att vi höjer bidraget till 115 miljoner kronor. Herr talman! Tom Heyman säger ... Jag tappade bort vad jag skulle säga när lamporna på mitt bord började blinka, så jag låter Tom Heyman få ordet.
Herr talman! Låt mig inleda med det som Jarl Lander tappade bort så att han kan fundera på det. Det handlar om skadlighetsprövningen och om slopandet av denna även när det gäller länshuvudmännen. Beträffande stöd till kommunala flygplatser är erfarenheten, tämligen generellt, att ger man statliga stöd så har den generella kostnadsnivån en tendens att stiga. Det är inte längre riktigt lika intressant att driva effektiva verksamheter eftersom andra i alla fall står för kostnaden. Frågan om bussbeskattningen har berörts här. Eftersom det sitter en utredning som närmare tittar på vägtrafikbeskattningen, speciellt för bussar, tycker vi att det vore rimligt att härleda den frågan till sittande utredning i stället för att nu komma med ett plötsligt beslut utan att det finns ett bättre underlag än det som sägs i detta betänkande. Man vill ju ändå inte fullt ut ta ett beslut. Vissa bussar skall beskattas hårdare, medan andra inte skall beskattas. Man kommer alltså med en konstig konstruktion för hur länshuvudmännen skall kompenseras för den busstrafik som de själva hanterar. Det här blir rörigt och oklart. Antagligen blir det också i slutändan fel. Därför tycker vi att sittande utredning borde ta ett samlat grepp i frågan.
Herr talman! Det är säkrast att jag börjar med det som jag tidigare tappade bort, nämligen med skadlighetsprövningen. Det är väl ändå så, Tom Heyman, att vi bägge vill slå vakt om att de skattepengar som finns i samhället används på bästa möjliga sätt. Till stor del bedrivs ju kollektivtrafiken lokalt och regionalt med hjälp av skattemedel. Därför tycker vi att det finns anledning att slå vakt om kollektivtrafiken, för det är den trafik som samhället har ansett är nödvändig i regionen. Således bör en skadlighetsprövning testas mot den trafiken, oavsett om den är spårbunden eller om den är gummihjulsbunden. Vi föreslår alltså att riksdagen fattar beslut om att skadlighetsprövningen skall vara kvar gentemot trafikhuvudmännens trafik. Att kommunerna skulle slarva med hanteringen av pengar på grund av att de får statsbidrag är något som jag inte tror på, Tom Heyman! Jag tror mera på de lokala politikerna ute i landstingen och kommunerna. Jag tror inte att de nonchalerar några kostnader utifrån om de har fått statsbidrag eller inte. Däremot kan man kanske förverkliga ytterligare någon sak ute i glesbygden genom att kommunen får statsbidrag. Jag tycker att det för oss samlat borde ligga i vårt intresse att hjälpa till när det gäller att med statliga medel fördela inkomster och utgifter på ett rättvisare sätt så att även glesa bygder får möjligheter till flygplatser. Egentligen skulle man ha kunnat göra som Tom Heyman säger. Men vi är ändå överens om att vägtrafikskatten för bussar är oförskämt låg i dag. Det finns ett utrymme som inte kommer att påverka trafik, resande eller någonting annat. Därför kan vi ta det beslut som nu ligger på riksdagens bord.
Herr talman! Jag vet inte om Jarl Lander missförstod mig eller om jag missförstod Jarl Lander när det gäller de övergripande målen. Min fråga handlar inte om när vi skall besluta om nya mål. Den handlar om när vi skall förverkliga de mål som vi i dag beslutar om. Då är det inte riktigt ett svar att säga att vi skall göra det nästa gång vi fattar beslut om nya övergripande mål. Då blir det ju fel. Jag upprepar därför frågan. Jag vill också uppmärksamma att det blir en ännu mer absurd situation om vi vid nästa tillfälle när vi skall besluta om nya övergripande mål gör samma misstag som vi gjorde den här gången, nämligen att vi börjar med ekonomin och fördelningen av pengarna innan vi har diskuterat målen. Då hamnar vi i samma knipa igen. Vad tänker Jarl Lander göra för att vi inte skall hamna i samma situation vid nästa tillfälle när vi återigen skall diskutera de övergripande målen? Men framför allt: När skall vi förverkliga de övergripande mål som vi i dag beslutar om?
Herr talman! Egentligen skulle man kunna säga att målstyrning, inriktningsbeslut och anslag till olika investeringar är som diskussionen om hönan och ägget; det går runt hela tiden. Först har man en höna, sedan ett ägg och sedan en ny höna av ägget och ett nytt ägg av hönan. Samma sak här. Vi beslutar nu om transportpolitiska målsättningar som kommer att gälla vid nästa beslutstillfälle angående inriktningen av hur de nationella medlen skall fördelas ute i samhället. Nästa gång vi fattar ett beslut som handlar om fördelning av medel har vi alltså att ta hänsyn till de målsättningar vi nu har beslutat om. Om jag sade på något annat sätt från talarstolen förut beklagar jag det. Jag hoppas att det här är tydligt nog. Nu beslutar vi om mål, nästa gång beslutar vi om medlen. Och då skall medlen fördelar utifrån de målsättningar vi har antagit.
Herr talman! Man kan ju tycka att det här är att peta i petitesser. Men jag tycker inte det. För ett drygt år sedan pratade vi här i kammaren om fördelningen av ekonomiska resurser till olika delar i transportsektorn. I den diskussionen var det mycket som vi avslog med hänvisning till att vi nu i dag skall besluta om de övergripande politiska målen. Samtidigt avslår vi i dag en hel del, t.ex. motionskrav, med hänvisning till att de ekonomiska resurserna redan är fördelade och att vi därför inte har någon möjlighet att förändra situationen. Den här perioden och den fördelning vi har gjort sträcker sig över tio år. Jarl Lander pratar om hönan och ägget. Jag vill inte prata om hönan och ägget. Jag tror nämligen inte att det är så. Jag tycker att man skall börja med att diskutera de övergripande politiska målen. Sedan får man titta på vad det är för ekonomi vi har tillgång till, och därefter får man fördela de ekonomiska resurserna utifrån de övergripande målen. Jag tycker faktiskt uppriktigt sagt - och det har jag sagt många gånger här i kammaren - att vi har bakbundit oss själva i den här diskussionen. Det tycker jag är mycket olyckligt. Dessutom förvärras situationen av att betänkandet vi diskuterar i dag innehåller så litet av konkreta förslag på hur vi hade tänkt oss att uppnå målen. De är viktiga, även om de är övergripande. Jag är rädd för att det här kommer att skada trafikpolitiken och att det inte är som Jarl Lander sade tidigare. Han var säker på att det kommer att gynna t.ex. miljöfrågorna. Jag är rädd för att så inte kommer att vara fallet.
Herr talman! Jodå, Hanna Zetterberg, jag är övertygad om att det kommer att gynna också miljömålen om vi vid nästa planeringstillfälle tar hänsyn till de målsättningar vi nu lägger fast med det här betänkandet. Att besluta om planeringsperioder på tio år är nödvändigt för att vi skall kunna ha en lång framförhållning, för att stora tunga projekt skall kunna planeras. Men vi gör ju i princip en omplanering varje budgetår. Vi gör också omplaneringar i princip vart tredje år. Det gör att det finns möjlighet framöver att vid fördelningen av medlen ta hänsyn till de målsättningar vi nu fattar beslut om. Att vi vid inriktningsbeslutsdebatten som vi hade i våras inte kunde ta ställning till sådana saker som hade med målsättningar att göra berodde på att vi då väntade på det här betänkandet, den här propositionen från regeringen. Då blev det så att vi bara kunde fördela vissa medel, och så fick vi bordlägga andra frågor. Nu vänder vi på det. Nu fattar vi de här besluten, och så bordlägger vi i princip alla önskningar om medel till regionala och lokala projekt. Jag tycker att det är en naturlig form att först besluta om målen och sedan medlen. Det blir ju på det sättet. Men ibland väntar vi på ett nytt målbeslut, och då ser det ut som om vi beslutar om medlen före målen. Men det är ju inte riktigt. Vi har alltid någon form av mål även före den medelsfördelningen.
Herr talman! Jag skall begränsa mig till en frågeställning. Det här betänkandet heter Transportpolitik för en hållbar utveckling. Jag kan nog tänka mig att det kanske är politik för en hållbar utveckling. Men det är inte politik för ett decentraliserat samhälle i en hållbar utveckling. Miljömålen och de regionala målen är alldeles för dåligt accentuerade. Det tog också Jarl Lander mer eller mindre upp i sitt anförande. Han sade, beträffande en positiv regional utveckling och regionala mål, att det måste tas fram metoder och mätningar. Det finns ju inte ens etappmål i dag. Jag tror att det måste tas fram fler metoder och mätningar, och de måste genomsyras av en regionalpolitisk syn. Jag tycker nästan att det är litet genant att det inte ens finns etappmål när det gäller den regionala politiken, som för mig definitivt är kopplad till och en förutsättning för en god transportpolitik. Min fråga lyder så här: Är Jarl Lander beredd att fortsätta arbeta för och verkligen se till att den korta rubriken ges innehåll, så att man utjämnar skillnader och långa avstånd mellan landets olika delar och så att man kompenserar nackdelarna med de långa transportavstånden?
Herr talman! Låt mig ge ett kort svar till Sivert Carlsson. Jag är beredd att arbeta för att regionalpolitiken får ett större inflytande i fördelningen av medlen både för kollektivt resande och annan resandeform i samhället.

Herr talman! Jag kan hålla med om att den har en undanskymd plats. Men det beror ju bl.a. på det jag sade i mitt anförande. Vi har inte några medel och inte möjlighet att göra mätningar. Men vi skall plocka fram det ganska omgående. Då tror jag att vi får en bättre fördelning eller kanske möjligen ett svar på om fördelningen är sned eller inte.